Fru talman! Jag hörde att talmannen i går hade kritiserat riksdagens ledamöter för att det var dålig närvaro här i kammaren. Jag skall börja med att erkänna med en gång att jag tillhör de skyldiga. Jag var nämligen i Motala i går på ett antal mycket intressanta möten. Jag fick träffa ledningen för de offentliga fackföreningarna. Jag var senare på eftermiddagen på något som hette Det gamla gardet. Det var gamla socialdemokrater med stor erfarenhet från fackföreningsrörelse och politik. På kvällen var det ett offentligt möte. Jag skall gärna erkänna att det jag hörde där var något mer spännande än det jag nyss har fått höra från mina borgerliga kolleger. Vi får verkligen på allvar diskutera vad orsakerna är till att vi har så dålig närvaro och försöka ändra på det. Det handlar kanske om innehållet i det vi säger. Jag har lyssnat på Anne Wibble och Per-Ola Eriksson när de pratade om västersvängar och det ganska ointressanta undantaget Vänsterpartiet som inte ställer upp på budgetsaneringsmålet. Jag har också tagit del av alla de ledarkommentarer som nämndes om den populistiska rödgröna röran och alla de historier som vevas många varv. Jag pendlar litet grand mellan ilska och uppsluppenhet. Det är så uppenbart absurt. Här står alltså representanter för den regering som lyckades åstadkomma på gränsen till statsbankrutt och uttalar sitt hån över partier som inte kan ta ansvar, som inte inser att det behövs beska piller och allt detta. Vad hade hänt om inte Vänsterpartiet i höstas hade ställt upp och åstadkommit den budgetsanering som vi nu ser effekterna av? Det är klart att detta inte bara är effekter av politiska beslut, det handlar också om konjunkturen. Tack och lov fick kronan falla i november 1992, annars hade det blivit katastrof. Det är betydelsefullt för den nuvarande konjunkturuppgången. Men hur hade rikets finanser sett ut om inte Vänsterpartiet hade ställt upp på att göra de överenskommelser som står för den helt massivt dominerande delen av budgetsaneringen? Det är sanningen. Det är bara att gå tillbaka och läsa i protokollen. Jag läste också nu på morgonen vad Centerpartiet sade i höstas om den proposition som vi samarbetade med regeringen om. Man dömde ut den totalt. Den var fullständigt värdelös. I stället behövs det en systemförändring, sade Centerpartiet i den här motionen. Per-Ola Eriksson fick sin systemförändring. Det som åstadkoms i uppgörelsen mellan Centern och socialdemokratin i april-maj var ingen budgetsanering. Det var 3,6 miljarder totalt som ni klarade av att sanera budgeten med. Det tas i stort sett tillbaka av den jordbruksöverenskommelse som ni också gjorde. Där satsade ni i stället mer pengar. Ni har inte åstadkommit någon som helst budgetsanering, Per-Ola Eriksson. Däremot erkänner jag att ni lyckades få igenom er systemförändring. Den systemförändringen, sänkningen av a-kassan osv., går just ut på att få ner lönenivån. Det är tvärt emot vad Per-Ola Eriksson själv sade. Det handlar inte om kompetensutveckling och att hålla uppe lönenivån. Det handlar om att anpassa svenska minimilöner till de förhållanden som gäller i länder som t.ex. USA. Anne Wibble säger att Västerpartiet inte ställer upp på budgetsaneringsmålet. Det är fel, Anne Wibble. Vi ställer upp, och vi har ställt upp, på budgetsaneringsmålet. Det är nödvändigt att sanera rikets finanser, men det är en helt annan sak än det s.k. konvergensprogrammet. Konvergensprogrammet är ett ideologiskt dokument som är anpassat just till EMU. Det vilar på det tänkande som utvecklats av nobelpristagaren Lucas, som jag tror Sonja Rembo nämnde. Det är ett tänkande som är primitivt och som inte ser hela människan. Jag brukar jämföra detta tänkande med en teori som fanns när jag var ung förälder. Den sade att man inte skall ta upp barnen när de skriker i vaggan eftersom de blir bortskämda då. Man skall låta dem ligga kvar och skrika. Tills slut lär de sig att det inte lönar sig att skrika. Detta är en teori och ett tänkande på ungefär samma nivå. Man har inte någon som helst förståelse för vad t.ex. arbetslöshet, även på kort sikt, gör med människor och vad det innebär för dem. Konvergensprogrammet innehåller också som ett av konvergenskriterierna detta med bruttoskulden. Bruttoskulden skall ner till 60 % av bruttonationalprodukten. Det gäller inte nettoskulden, som vore det rimliga, där man även tar hänsyn till offentliga tillgångar. Vi har en bruttoskuld som enligt EMU definitionen ligger på ca 80 %. Nettoskulden ligger däremot strax över 30 %. Det är ett rent ideologiskt innehåll. Det handlar inte om att få ned skulderna, utan om att få ned skulderna och tillgångarna. Det handlar om att banta hela den offentliga sektorn. Man klarar inte det om man inte sparar eller sanerar budgeten, men man måste också sälja ut offentliga tillgångar i massiv skala. Där har jag en fråga till Birger Schlaug, då Miljöpartiet har ställt upp på konvergensprogrammet: Betyder det att ni också ställer upp på de här båda ideologiska komponenterna, dvs. för det första Lukastänkandet, med inflationsbekämpandets överhöghet, och för det andra detta att det är den offentliga sektorns storlek som skall tas ned i massiv skala? Det är alltså det reella innehållet. Till sist vill jag vända mig till Jan Bergqvist. Jag beklagar tonfallet i partiledardebatten mellan Ingvar Carlsson och Gudrun Schyman. Det jag mötte i Motala var en helt annan atmosfär, när jag satt och talade med Jan Bergqvists partikamrater där. Jag tror inte att det är vårt fel, vare sig Gudrun Schymans eller mitt fel, att vi har hamnat i den här situationen. Inför tillväxtpropositionen - mina partikamrater kommer senare i dag att gå in mera på den - kan jag trots allt se många möjligheter för oss att komma överens, t.ex. om företagsbeskattningen. När det gäller arbetstiderna, där det nu måste börja hända någonting, har vi glädjande nog fått höra Ingvar Carlsson uttala att också han inser att det här kan vara en väg för att göra någonting åt arbetstiderna. Det tar vi fasta på, och vi hoppas att vi får se någonting som handlar om det i tillväxtpropositionen. Vi har ju i höstas konkret i uppgörelser - dvs. inte Per-Ola Erikssons luftiga teorier utan i verkligheten - förhandlat fram vissa höjningar av gröna skatter. Man kan säga att vi påbörjade en skatteväxling i höstens förhandlingar. Jag är övertygad om att vi klarar att fortsätta att samtala om hur det skall gå till i praktiken. Det handlar också om det som Per-Ola Eriksson talade vackert om, dvs. kompetensutveckling och utbildning. Vi kommer i praktiken att klara av att göra upp med er om detta, om ni skulle vilja det. Slutligen har jag från Motala med mig en fråga, som just de offentliga fackens företrädare ville ha svar på, med anledning av att det ju pågår en mycket allvarlig konflikt i kommunerna. De bedömde det så att det som skulle behövas är en signal härifrån. Den katastrofala situationen för många kommuner beror ju till stor del på den uppgörelse som ni har med Centern om att kommunerna inte skall få kompensation för skattebortfall på grund av egenavgifterna. Är ni beredda, Jan Bergqvist, att ta upp den här frågan i samband med tillväxtpropositionen eller på annat sätt och se till att konflikten i den kommunala sektorn kan lösas upp?

Fru talman! Ledamöter, åhörare på läktaren, ni som lyssnar på radio och ni som ser på Öppna kanalen i TV! Det är dags för en ekonomisk-politisk debatt igen, och vi får då höra de traditionella formlerna, de traditionella fördomarna och de traditionella teserna upprepas, precis som det har varit under de senaste 20 åren. Jag tycker att det är ganska tråkigt och trist. Rubriken för den här debatten är Arbete - tillväxt. Bara det är ett grundläggande fel. Det finns ingen modern ekonomisk analys som pekar på att ökade tillväxtkurvor leder till att sysselsättningskurvorna följer med. Så var det under industrialismens höjdpunkt, men så är det inte längre i dag. Därför är själva grundtemat för den här debatten egentligen fullständigt absurt. Jag tror att vi måste lämna den gamla världsbilden, de gamla ideologierna och de gamla ekonomiska formlerna och tänka på ett nytt sätt. Jag skall villigt erkänna att det naturligtvis är lättare för oss, som är ett nytt, modernt parti, som formar vår politik utifrån dagens problem. Det är lättare för oss än för gamla partier, som har 100-åriga ideologier att bygga på. Det som behövs nu för att få i gång arbete och för att få i gång en hållbar ekonomisk utveckling är skatteväxling. Johan Lönnroth talade om det, men Vänsterpartiet gjorde ju precis tvärtom i uppgörelsen med regeringen. Man höjde arbetsgivaravgifterna mer än energiskatterna, vilket leder just till ett system bort från skatteväxling, bort från ett grönt samhälle. Den andra viktiga saken som vi måste ta till oss är att 40-timmarsveckan inte är någon naturlag. Sverige, Luxemburg och Turkiet är de enda länderna i Europa som har kvar 40-timmarsveckan, och det var väl sjutton om vi skall halka efter t.o.m. när det gäller synen på arbetstid. Arbetstiden måste sänkas. Vi måste dela på jobben. 40-timmarsveckan är inte någon naturlag. Jag skulle vilja fråga Moderaterna, Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet: Vad menar ni med att vara sådana envisa betongfundamentalister när det gäller synen på arbetstid? Den tredje punkten, som jag skall återkomma till senare, handlar om att värna den offentliga sektorn. Vi får inte fler jobb i Sverige om vi sparkar människor från den offentliga sektorn. Vi får inte fler jobb i Sverige genom att vi skär ned i kommunerna så att de inte kan upprätthålla barnomsorg, skola, äldrevård och sjukvård. Vi får inte fler jobb på det sättet. Vi får fler arbetslösa. Problemet i den här kammaren är att många säger att vi inte har pengar till kommunerna. Men samma vecka som majoriteten fattade beslutet om att kommunerna i praktiken skulle få skära bortåt 50 miljarder de närmaste 10-12 åren, fattade samma församling beslut om att bemyndiga regeringen att köpa vapen och nya vapensystem för 55,8 miljarder. Det är lika mycket som kommunerna skall spara på tio år. Vad är då hotet mot Sverige? Vad är hotet mot vårt samhälle i dag? Är det militärt eller är det socialt? Jag tror att hotet är socialt. Jag tror att det är viktigt att vi som moderna politiker tar till oss att ekonomi är något mycket mer än teoretiska beräkningar och sifferkombinationer. Ekonomi måste också handla om kött och blod. Häromdagen var det en artikel i Dagens Nyheter under följande rubrik: Nattliga attentat mot invandrare. Sedan kunde man läsa följande: Som på en given signal samlades drygt 20 skinnskallar på lördagsnatten i centrala delar av Uddevalla. Beväpnade med basebollträn och grenar, skrikande nazistiska slagord marscherade de tillsammans mot Folkets Hus. På hiphop-festen där inne fanns invandrarungdomar. Är det någon i den här församlingen och någon annan som lyssnar som tror att det blir färre basebollträn, färre nazistiska slagord och färre våldsbrott om man skär ned i skolor, skär ned i barnomsorg, skär ned i ungdomskulturen och ökar klyftorna i samhället? Är det någon som tror det? Faktum är att det är vi i den här församlingen som är ansvariga för att vi är på väg att hamna i ett tvåtredjedelssamhälle, där kylan tränger sig in på huden på många människor som blir desperata. Den tränger sig in i hjärtat på människor. Det är vi som är ansvariga för detta. Det är inte effektivt med ökad ojämlikhet. Jämlikhet är effektivt. Jämlikhet leder till ett samhälle i balans och harmoni. Om vi inte förstår det lever vi med en gammal världsbild, och vi måste i så fall byta världsbild. Vi går alltså med stormsteg in i ett tvåtredjedelssamhälle, ett samhälle där allt fler känner sig utanför, allt fler känner hur den smygande kylan från ett alltmer osolidariskt samhälle kryper in på huden.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 Jag menar att riksdagens majoritet har tvingat ut människor i strejk genom att dra undan resurser från kommunerna, genom att dra undan mycket stora resurser, år efter år, från det som är kittet i det goda samhället: en solidarisk fördelning, rätten till en bra barnomsorg, en bra skola, en bra äldrevård och en bra sjukvård. De som nu strejkar gör det inte bara för sin egen skull utan till försvar för det solidariska samhället. Det handlar om rätten till samma löneutveckling inom den offentliga sektorn som inom andra sektorer. Det handlar om jämlikhet. Ger inte riksdagen utrymme för kommunerna och landstingen får vi en situation där socialt arbete med människor värderas allt mindre i jämförelse med materiellt arbete med saker, och då är vi inne i en mycket farlig utveckling. Att tillverka geléhallon, att sätta ihop bilar, att bryta malm - det är naturligtvis viktigt. Men det är minst lika viktigt att ta hand om barn, att ta hand om sjuka och att ge döende litet ömhet när de skall dö. Varför skall detta värderas mindre än att bryta malm eller att sätta ihop bilar? Jag förstår inte det. I denna riksdag, i denna församling, sitter nu män och kvinnor som har makt, och jag vill ha svar från övriga politiska partier: Stöder ni strejken? Ser ni nödvändigheten av ett jämlikt samhälle, och är ni i så fall villiga att vidta steg i samband med tillväxtpropositionen som ger kommunerna ökade resurser och som därmed kan underlätta för arbetsmarknadens parter att lösa konflikten? Jag är övertygad om att vi kan nå fram till en lösning utan att statsbudgeten försämras. Jag skall ta upp hur i nästa inlägg. Vi är öppna för samarbete, men jag vill betona att det måste ske inom ramen för en strikt budget. Jag tycker nog, Johan Lönnroth, att Vänsterpartiets löfteskaskader på torg och sådant inte är riktigt rimliga. Jag vill också ta tillfället i akt att här från riksdagens talarstol tacka de fackföreningar och de människor som i dag tar kamp för det solidariska samhället. Det finns alltså tre saker som är väldigt viktiga om vi skall klara jobben och klara att hålla ihop det här samhället på ett balanserat och något så när harmoniskt sätt. Det första är skatteväxling. Vi måste beskatta på ett annat sätt. Genom att sänka arbetsgivaravgifterna, Johan Lönnroth, inte höja dem, och i stället höja energiskatterna, t.ex. på det sätt som EU kommissionen föreslår och som jag vet att vänstern också förespråkar, skulle vi kunna ta dessa steg mot en skatteväxling. Det leder till att kommunerna och landstingen kan behålla mer människor. Det leder dessutom till att exportindustrin faktiskt får de kostnader som den skall ha. Vi skall inte subventionera exportindustrin och den miljöförstöring som den ställer till. I en riktig marknadsekonomi betalar man för det man ställer till - det skall gälla företagen också. Får vi en skatteväxling får vi också en teknisk utveckling, och det skapar jobb. Den andra punkten är sänkt arbetstid, och den tredje punkten skall jag återkomma till i nästa inlägg.

Fru talman! Svensk ekonomi går bättre än vad prognosmakarna har trott. Konjunkturinstitutets höstrapport är faktiskt hugnesam läsning för fler än finansministern. Kronan har förstärkts och räntan har fallit. Det går inte heller att enbart hänvisa till händelser och förhållanden i vår omvärld. Men jag tycker också att vi under de senaste veckorna har sett hur enormt labil och sårbar den svenska situationen är. Regeringen har dock tagit budgetsaneringen på allvar, och vi kristdemokrater gläds verkligen över framstegen och den spirande optimismen. Men, fru talman, framgången har också en baksida. Förväntningarna byggs upp. Risken är att krismedvetandet smälter undan som snö i solsken. Statsministerns presentation av regeringsförklaringen var knappast ägnad att upprätthålla krismedvetandet. Fjärran var där utfästelserna från konvergensprogrammet om ytterligare åtgärder om inte allt blir så positivt som det just nu verkar. I stället menade Ingvar Carlsson att det nu gäller att fördela de växande resurserna så rättvist som möjligt. Jag vill gärna påminna om att staten enligt Konjunkturinstitutets höstrapport kommer att få låna ytterligare minst 300 miljarder kronor innan inkomsterna räcker till utgifterna. Veckans nummer av TCO-tidningen ger också en bild som vittnar om att vi har en stor pedagogisk uppgift framför oss. Rubriken är "Jättevinst för staten", och vidare står det: " ́Egenavgifter och sänkt sjukersättning behövs inte ́ - Redan genomförda besparingar på sjukförsäkringen har alltså lett till ett kraftigt överskott i statens budget. Fortsatta nedskärningar är därför onödiga, hävdar TCO, som stöder regeringens kritiker." Visst går det bra, men av allt att döma kommer Socialdemokraterna att få möta väljarna 1998 med vad som måste beskrivas som en svensk massarbetslöshet. Bakgrunden är en för dålig tillväxt i ekonomin. Och det här är tyvärr ingen tillfällighet. Sverige har under en lång följd av år bedrivit en närmast tillväxtfientlig politik, bl.a. med hänvisning till förmenta rättvise och utjämningsskäl. Socialdemokraterna har inte velat se de drivkrafter och samband i ekonomin som skapar tillväxt. Den socialistiska bilden av den svenske familjeföretagaren har kostat det svenska folkhushållet väldigt mycket. Tillväxtpolitiken måste såvitt jag förstår vara en mycket karg, för att inte säga minerad, teg för regeringen att bearbeta, därav dessa ständiga uppskov. Jag måste också säga att det även vilar ett tungt ansvar på Centerpartiet, som nu samverkar om och legitimerar regeringens propositioner. Var vi kristdemokrater står vet regeringen.

Men, fru talman, vi kristdemokrater kommer att stödja alla goda förslag i tillväxtpropositionen som leder till en bättre ekonomisk utveckling med en ansvarsfull fördelningspolitik. Fru talman! Vad det i första hand här handlar om är att regeringen nu måste vända sig inåt sin egen rörelse för samtal och dialog om vad som nu faktiskt krävs. Jag tror också att vi måste göra någonting åt produktiviteten inom de skyddade sektorerna. Jag tänker då inte bara på den offentliga sektorn utan också på de skyddade hemmamarknadsföretagen inom bl.a. McKinseys stora jämförande studie nyligen hämmar tillväxten av nya jobb och välfärd i Sverige. Förväntningarna hos de svenska småföretagarna har undan för undan skruvats upp när tillväxtpolitiken nu fått vänta i ett helt år på en egen proposition. Anne Wibble talade mycket bra här tidigare. Hon nämnde bl.a. en hönsgård. I anslutning till detta vill jag gärna säga att det inte är kacklet som gäller, inte ens om det har pågått i ett helt år. Det är själva värpningen, Jan Bergqvist, som gäller. Det allvarliga är att tillväxten redan nästa år halveras för att därefter ytterligare mattas av ner till verkliga bottennivåer bland OECD-länderna. Låt oss nu glädjas åt att statsfinanserna inte fortsätter att ytterligare försämras under den pågående högkonjunkturen. Men statsskulden har ingalunda slutat att växa. I år ökar den med 130 miljarder, och nästa år - när den visserligen minskar i procent av bruttonationalprodukten - måste staten lika fullt öka sin nettoupplåning med 88 miljarder. Detta framgick inte fullt ut av statsministerns glädjebud i kammaren förra tisdagen. Först var det återställarna med Gudrun Schyman. Det var ett gigantiskt misstag, både ekonomiskt och politiskt. Jag misstänker att Göran Persson i dag ångrar denna sista nostalgitripp tillbaka till 70 och 80-talens lösningar på 90-talets problem. Där auktoriserades väljarflykten, och där bromsades nyföretagandet. Det var två flugor i en smäll. Ett självmål av närmast olympiska mått. Men nu stundar sanningens minut när den s.k. tillväxtpropositionen skall läggas fram om två veckor. Förväntningarna är stora, liksom behoven. Jag tycker att ni socialdemokrater nu verkligen måste förbereda era medlemmar och sympatisörer på vad som verkligen krävs för att åstadkomma ett gott företagar och tillväxtklimat. Sådant har i decennier dömts ut som högerpolitik, och efter sådd kommer skörd. Fru talman! Häromdagen redovisades en undersökning som "Den nya välfärden" hade gjort bland 1 000 svenska företagare. Viktigast var att sänka statsutgifterna. Näst viktigast var mera statsmannaskap och mer etik i politiken. Jag tycker att det här länder till eftertanke.

Fru talman! Ser vi historiskt på tillväxten i Sverige finner vi att den har öppnat för en dramatisk förbättring av den materiella standarden, av folkhälsan, av utbildningen, av boendet och av välfärden. Men vi vet att tillväxten kan ske med metoder som sliter på människa och natur. Därför måste vi sätta klara gränser för att skydda hälsa och miljö. För oss socialdemokrater handlar det om en ekologiskt uthållig tillväxt - en politik som förenar effektivitet och rättvisa, som stimulerar ökad sysselsättning och bidrar till en bättre miljö. I grunden måste vi ha sunda statsfinanser, stabila spelregler och socialt samförstånd. Människa och natur måste sättas i centrum när vi använder den nya tekniken, när vi utvecklar en aktiv näringspolitik och när vi förstärker själva produktionsbasen i samhället. Att värna miljön kan visserligen ibland vara ett hinder för produktionen på något område, men det är också en kraft som starkt kan driva på tillväxten. Miljöteknologin och de miljöanpassade företagen är redan i dag ett av de starkt expansiva områdena. Per Ola Eriksson var inne på det i sitt anförande. Det är inte genom rovdrift och miljöförstöring som vi kan höja livskvaliteten. Det kan inte heller ske genom ökade klyftor mellan människor. En tillväxtpolitik som leder till utarmning av välfärden och ökade klyftor kan i längden inte få ett folkligt stöd. Därmed kan den inte heller vara uthållig. Vi får inte bra resultat med mindre utan med ökade insatser för jämställdhet mellan kvinnor och män. Tillväxt handlar om att låta människor växa, förkovra sig och ta ansvar. Den mest strategiska tillväxtfaktorn för framtiden i Sverige är att vi kan genomföra ett nationellt kompetenslyft över hela landet och förena det med nya arbetsorganisationer där människor får ta ett större ansvar. Skaparkraft och uppfinningsrikedom frigörs ur människan när hon får ta ansvar och möter förtroende. Vi vill att Sverige till 2000-talet skall ha en stark bas för ett hela folkets kompetenslyft - en bas där det nationella kompetenslyftet kan samordnas, där skolor och arbetsmarknadsinsatser kan samverka för varje individs utveckling av kunnande och kompetens. Vi vill att Sverige skall bli en världsledande nation vad gäller framtidens nyckel till välfärd - kunnande och kompetens. Om tiden hade medgett det skulle jag också ha kunnat gå in på många andra områden. Jag vill dock understryka en sak som ingen av de föregående talarna har tagit upp, nämligen kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Vi får inte blunda för att den kan ha en oerhörd betydelse för att stärka de seriösa företagen och skapa en sund konkurrens och därmed en bra tillväxt. Sonja Rembo frågade mig om de fem punkterna från Essen. Jag skall ta upp dem en och en och komma med ett svar. Sysselsättningsfrämjande åtgärder. Ja, det har vi hållit på med i decennier. Förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. De har vi också gjort länge. Satsa på särskilt utsatta grupper. Det gör vi, t.ex. Sänkning av de indirekta lönekostnaderna. Det gäller i första hand lågavlönade. Skillnaderna mellan EU-länderna är ganska stora. Det finns anledning att se närmare på den frågan innan man drar några slutsatser. I Anne Wibbles anförande kryllade det av uttryck såsom hönsgård, misslyckande, katastrofal, populism, det går inte, osv. Inte fanns det mycket ljus i mörkret i hennes tal. Anne Wibble är en intelligent, kunnig och engagerad person, men varför blir det ändå så fel? Jag läste nyligen en artikel om Anne Wibble i Sydsvenska Dagbladet. Där gjorde hon en summering av den socialdemokratiska regeringens första år. Som vanligt öser hon sin galla över regeringen, och det må vara hänt. Men dessutom påstår hon att Sverige i år kan förväntas få den näst sämsta tillväxten av alla EU Till råga på allt utnämner hon år 1995 till ett förlorat år för svensk ekonomi. Jag undrar, Anne Wibble. När man i framtiden skall skriva 1990-talets svenska historia, tror Anne Wibble på allvar att man då kommer att ta ut 1995 som det förlorade året på 1990-talet? Hur blir det om vi ser på fakta? I år ökar sysselsättningen med ungefär 80 000 jobb. Anne Wibble jämförde prognoser med varandra. Prognoser i all ära, men i verkligheten pressas arbetslösheten ner tiondel för tiondel. Under åren 1991-93 tappade Sverige däremot 550 000 jobb. I är växer vår ekonomi med mellan 3 och 4 %. Men under de tre år då Anne Wibble var finansminister krympte Sveriges ekonomi med 5 %. I år kan vi se början på en stadgad krona och lägre ränta. Men när Anne Wibble var finansminister steg räntan till otänkbara 500 %. I år stiger industriinvesteringarna med 38 %. Men under Anne Wibbles tid rasade de till katastrofalt låga nivåer. Så kan jag fortsätta jämförelsen länge till. Jag har aldrig hört Anne Wibble beteckna sina egna tre år som förlorade, och då blir hennes offensiv mot 1995 ännu mera oförklarlig, omöjlig och orimlig. I sitt sätt att argumentera påminner Anne Wibble en hel del om den amerikanske generalen i Koreakriget som tvingades till en snöplig reträtt, men drog sig tillbaka med parollen: Nu anfaller vi åt andra hållet. Sonja Rembo och Anne Wibble var båda inne på att den borgerliga regeringen var på rätt väg. Ja, men det hjälper inte att vara på rätt väg om man går åt fel håll. Under er tid gick utvecklingen åt fel håll. Anne Wibble frågade om EMU. Jag tycker man skall ta den frågan så mycket på allvar att vi tar noga reda på vad ett svenskt medlemskap i tredje fasen av EMU innebär. Vad innebär det för våra möjligheter att driva ekonomisk politik, att bekämpa arbetslösheten? Den stora ödesfrågan för Sverige är: Kan vi klara det som inget annat europeiskt land har klarat i modern tid - att pressa tillbaka massarbetslösheten? Den frågan är huvudfrågan. Låt oss se på EMU i det perspektivet. Då är det inte konstigt att vi analyserar den frågan och ser på fördelar och nackdelar i att vara med i ett sådant samarbete. Anne Wibble sade också räntan gick ner när finansministern var ledig i somras. Om Anne Wibble tror att det är så enkelt som att man får lägre räntor när finansministern är ledig, så var det synd att inte Anne Wibble själv tog ledigt hela våren 1994, när räntan steg med 3 %. Anne Wibble frågade om Norrköping. Jag vill säga att varsel inte innebär detsamma som uppsägningar, och jag hoppas att det inte går så långt. Sonja Rembo talade också om varsel. Jag vill erinra om att varselsiffrorna var som allra högst 1991-93. De nådde sin topp vid årsskiftet 1993-94. Sonja Rembo kan inte tänka sig att höja skatterna för att klara de gapande hålen i budgeten. Men skall man få balans i ekonomin kan man inte bara skära och skära. Underskotten är så stora att man både måste använda skatterna och göra besparingar på utgiftssidan. Sedan skrev Sonja Rembo historia och upprepade vad som tyvärr sprider sig rätt mycket. Jag läser det ofta i tidningar. Det sägs att vi skulle ha lämnat en mängd felaktiga besked i valrörelsen. Om man går till verkligheten kan man se att vi redovisade att svenska folket skulle komma att få mycket svåra påfrestningar till följd av de stora underskotten. Vi talade i valrörelsen om att barnbidragen och föräldraförsäkringen kunde behöva försämras, och vi mötte hånfulla kommentarer från Carl Bildt om barn och betong när det gällde detta. Samma sak gäller vad vi har sagt om sysselsättningen. Vi lade våren 1994 fram en motion där vi sade att ett omedelbart genomförande av vår politik skulle innebära 30 000 fler jobb under 1994 och Den motionen avslogs. Därefter försämrades den ekonomiska utvecklingen ännu mer. Under 1994 I motionen i maj 1994 bedömde vi att vår politik skulle leda till att den totala arbetslösheten - alltså summan av öppet arbetslösa och personer i arbetsmarknadsåtgärder - skulle ligga kvar på ca 12 % under 1995. Det är en bedömning som vi fortfarande står kvar vid. Det finns alltså en mytbildning kring vad som har sagts före valet och efter. Vi fick höra en del av den mytbildningen upprepas här. Jag vill sluta med att säga att det är oerhört viktigt att byggande och investeringar kan hållas uppe om man skall kunna åstadkomma en uthållig tillväxt. Ytterst handlar det om framtidstro, samarbete och socialt samförstånd. Min bedömning är att vi har utmärkta förutsättningar att utveckla Sverige till ett bra land att leva i.

Fru talman! Jan Bergqvist inledde vackert, och jag tror helt och fullt på hans goda föresatser. Jag skulle tro att det inte finns många här som inte delar dem. Men vägen till helvetet är som bekant stensatt med goda föresatser. Man måste också veta hur man skall genomföra det man föresätter sig, och man måste också orka genomföra det. Då duger det inte med besvärjelser, och det duger inte att skapa myter genom en nyformulering av historien. Huruvida Jan Bergqvist eller jag har rätt på den punkten kan Jan Bergqvist åka hem till Göteborg och fråga Göran Johansson om. Han kan också fråga alla dem som strejkar landet över, i protest bl.a. mot regeringens politik. Vi moderater har ambitionen att halvera arbetslösheten till sekelskiftet. Det är en ambition som vi delar med EU. Det är ett högt satt mål. Vad vi talar om är att få till stånd nya arbeten i produktionen av varor och tjänster. Vi talar inte om att fördubbla AMS. Ställer Jan Bergqvist och socialdemokraterna upp på detta? Om detta skall genomföras krävs en i verklig mening aktiv arbetsmarknadspolitik. Jan Bergqvist underlät att kommentera de punkter i Essenprogrammet som handlade om lönebildningen, en flexibel arbetsmarknad, flexibel arbetsorganisation. Skall vi tolka det som att socialdemokraterna inte kommer att bry sig om de två punkterna i Essenprogrammet? Skall man i så fall inte heller bry sig om vad andra internationella organ såsom valutafonden och OECD anser om nödvändigheten av ökad flexibilitet och en bättre lönebildningsprocess? Hur socialdemokraterna tänker i de frågorna vet vi inte. De kan inte bara tiga. De kommer att få stå till svars när regeringscheferna träffas i Madrid i december. Faktum är att programmet borde ha legat på bordet redan den 1 oktober, ännu har vi inte sett det. Regeringen har halkat efter i arbetet med EU programmet mot arbetslösheten. Jag tror att svenska folket väntar sig att regeringen och socialdemokraterna skall ta sig samman. De bör tänka nytt, säger Birger Schlaug. Ja, det är det handlar om. Men det handlar inte om att enbart stuva om i ett orimligt skattesystem. Det handlar inte om mer regleringar. Det handlar om att få ett skattesystem som stimulerar och frigör tillväxt, initiativ och skaparkraft. Det handlar om arbetstidsreglering som inte tvingar oss alla att dela på arbetslösheten, utan som gör det möjligt för oss att anpassa vår arbetstid så som vi själva vill. Vi behöver inte mer central styrning och reglering, utan mindre. Jag delar inte Birger Schlaugs mycket pessimistiska syn på möjligheterna att åstadkomma nya jobb.

Fru talman! Vårt land behöver hundratusentals nya jobb. Var skall de nya jobben komma till? Enligt Centerns sätt att se måste alla de nya jobben komma till i småföretagen, i den privata sektorn. Centern har alltid pläderat för de mindre företagen, inte för att de är små, utan därför att de är en tillgång när det gäller att skapa sysselsättning över hela landet. De svarar för mycket av nytänkande och innovationer. Se bara på allt som händer inom miljöteknikens område. Småföretagen utvecklar miljöteknik och använder i stor utsträckning miljöområdet för att skapa nya jobb och en bra ekonomisk utveckling. Vi måste i större utsträckning stimulera den sektorn och styra pengar till den. Vi måste se till att de människor som blir företagare vågar satsa pengar och att de stimuleras till nyinvesteringar och till att skapa nya jobb. Johan Lönnroth sade att han i går hade besökt ett antal olika organisationer. Han har varit gäst hos verkligheten. För Johan Lönnroth är verkligheten det gamla gardet hos socialdemokraterna. För Johan Lönnroth är verkligheten någon offentlig facklig organisation. Visst är de fackliga organisationerna viktiga, men det skulle vara värdefullt om Johan Lönnroth besökte småföretagen och såg hur småföretagen skulle kunna utvecklas för att skapa nya jobb. Mycket av vad Johan Lönnroth säger innebär att man drömmer sig tillbaka till 1980-talet. Låt det gamla gardet förbli. Jag tror inte att de har mycket med förnyelse att göra. Jag vänder mig sedan till Birger Schlaug. Enligt uppgifter i medier har Birger Schlaug uttryckt Miljöpartiets stöd för de strejkande i konflikten på det offentliga avtalsområdet. Det är ganska ovanligt att ett parti med säte i riksdag, regering och landsting tar ställning i en konflikt på arbetsmarknadsområdet. Det är någonting som vi brukar överlåta på arbetsmarknadens parter. Att i jakten på kortsiktiga opinionsmässiga framgångar ge sig in i detta kan naturligtvis vara lockande för Birger Schlaug. Det är väl det som har styrt hans agerande. Det är inte i en offentlig sektor som de nya jobben skall skapas. I dag har Birger Schlaug givit populismen ett ansikte. Han har under sitt anförande lovat bort tiotals miljarder kronor, men inte sagt hur han skall finansiera det. Det är självklart att vi skall ha bra löner för dem som arbetar inom den offentliga sektorn. Men Birger Schlaug glömmer bort att om vi inte har en ekonomi i balans kan vi inte skapa de trygga jobben inom den offentliga sektorn. Vi kan inte klara vården, skolan eller barnomsorgen om inte samhällets finanser är i ordning. Där bidrog inte Birger Schlaug med särskilt många förslag. Det är ganska lätt att hoppa på det enkla tåget och säga: Här är lösningen. Höj lönerna, vi betalar med något annat. Så länge som landets ekonomi är i obalans går det inte att ha spenderbyxorna på, vilket jag tycker att För att vi skall kunna klara välfärden och tryggheten inom skola och sjukvård måste vi först se till att landets finanser är i ordning. Det är Centerpartiet i färd med att skapa tillsammans med alla andra krafter som vill verka för att få ordning på svensk ekonomi.

Fru talman! Jag hade slagit vad med mig själv om att Jan Bergqvist skulle låta precis som han lät, dvs. att alla problem började i oktober 1991 och alla förbättringar började i oktober 1994. Jag vann vadet. Med den inställningen, Jan Bergqvist, är och förblir socialdemokraterna ett nostalgitrippat parti som är på kollisionskurs med verkligheten och morgondagen. Jag är bekymrad över det. Jag noterade att Jan Bergqvist inte kunde ge något enda exempel på en ekonomisk-politisk åtgärd där socialdemokraterna är överens. Man vet inte vad man vill, och man är en dålig ledare för en ekonomisk politik som kräver många svåra beslut framöver. Det finns betydande exempel på hur den inre oenigheten bland socialdemokraterna skulle kunna ta sig uttryck. Man kan t.ex. se att en del börjar ta sig en ganska häftig ton. I senaste numret av LO-tidningen finns det en intressant artikel om socialdemokratin och LO. Jag tillåter mig att citera en facklig ledare: Vi avvaktar med valanslaget ett år. Sedan skall förbundsrådet ta ställning. Vi hoppas det är en tankeställare för regeringen. Det är ju klart syftet. Den typen av formuleringar och uttryckssätt illustrerar den inre oenigheten. Jag tror att många är ganska bekymrade för om regeringen skall orka hålla emot och om man skall orka förnya politiken i den riktning som behövs. Dagens Industri hade i sin ledare i onsdags en kurva som visade andelen företagare bland de sysselsatta i Sverige. Under efterkrigstiden har den andelen minskat dramatiskt, från 19 procent till 7 procent. Det är bekymmersamt. Det är den utmaning Sverige står inför om man menar allvar med att få ned arbetslösheten och knäcka massarbetslösheten så att människor kan försörja sig på arbete. Jan Bergqvist hade ingenting att säga om hur socialdemokratisk politik skulle medverka till detta, och jag kan möjligen förstå det, för det finns väl inte så himla mycket att föra fram. Ett är ändå ganska säkert, nämligen att man inte vänder kurvan, att man inte får fler företagare i landet som skapar fler jobb genom att återreglera och höja varenda skatt man kommer på eller genom att hävda att företagare är en sorts egenartade djur som egentligen är väldigt skumma i det ekonomiska livet. Jan Bergqvist talade i och för sig positivt om utbildning, och det låter ju väldigt bra. Men det måste ju löna sig med utbildning för att människor skall vilja ta på sig den ekonomiska börda, den tidsmässiga börda och den trots allt existerande risk som det innebär att vidareutbilda sig och utbilda sig till något bättre. Den förtjänst man får i form av bättre betalt efter utbildning har minskat dramatiskt sedan 50 och 60-talen. Då kunde man få mellan 60 och 80 % mer efter en vidareutbildning. I dag får man bara 20 % mer. Detta måste vi naturligtvis ändra på. Är Jan Bergqvist beredd att ändå säga att det är en dålig lön för utbildning och att socialdemokratin vill ändra på detta? Detta är orimligt, och jag menar att det måste vara mer lönande att utbilda sig. Till sist, fru talman! Delar av finansutskottet var i Nya Zeeland i somras. Där träffade vi bl.a. en partiledare för någon sorts populistisk rödgrön sörja. Han lät som en blandning av Gudrun Schyman, Birger Schlaug och Bert Karlsson. I dag har Birger Schlaug lyckats åstadkomma denna hemska blandning alldeles på eget bevåg. Det tycker jag var ett bottenmärke.

Fru talman! Per-Ola Eriksson undrar om jag är ute i andra verkligheter än att träffa det gamla gardet i socialdemokratin. Jag var bl.a. med på en mycket intressant resa i Småland, i Gnosjö och en del andra kommuner, med företagarnas grupp här i riksdagen. Jag lärde mig då en hel del, bl.a. en hel del om hur småföretagarna där ser på EU. Det var faktiskt ganska intressant. I början av resan var det Per-Ola Erikssons egna partikamrater och moderaterna i gruppen som ställde frågor om EU, och på slutet var det jag. Att det i slutet av resan var jag som intresserade mig för vad företagarna tyckte om EU hade en viss orsak. De var nämligen ganska kritiska. Mats Odell kallar det här en nostalgitripp och tror att Göran Persson ångrar uppgörelserna med oss. Då skulle jag vilja fråga Mats Odell och väldigt gärna också de andra borgerliga representanterna i den här debatten, inte minst Per-Ola Eriksson: Om vi nu antar att de drygt 50 miljarder i skattehöjningar som vi har gjort upp med Socialdemokraterna om inte hade kommit till stånd, vad hade ni då ersatt de 50 miljarderna med? Jag förutsätter att ni vill ha en budgetsanering som är lika kraftfull som den som nu är på gång. Är det så att ni tror att något slags dynamiska effekter hade åstadkommit det här, eller vad tänker ni er för typ av besparingar? Är det sjukvården, Mats Odell, som skall stå för kanske 10 miljarder i besparingar, osv? Sluta med det här svamlet! Prata mera precist! Vad vill ni ersätta de 50 miljarderna i skattehöjningar med? Birger Schlaug! Vi åstadkom en liten, liten marginell förskjutning av fördelningen mellan gröna skatter och arbetsgivaravgifter, och vi är inte alls nöjda med det. Men vi åstadkom det faktiskt i verkligheten, medan ni i konvergensprogrammet åstadkom en luddig formulering som regeringen redan tidigare hade uttalat om miljön, och därmed föll det ju undan. Jag hörde ett anförande av Birger Schlaug några dagar innan programmet presenterades, ett anförande där han gjorde ett generalangrepp på konvergensprogrammet. Jag blev därför något förvånad när Miljöpartiet sedan plötsligt ställde upp på programmet. Min fråga är återigen: Ställer ni upp på principen om att bruttoskulden skall minska och därmed också på den massiva utförsäljningen av offentligt ägda företag? Ställer ni upp på de principer om inflationsbekämpningens överhöghet som konvergensprogrammet faktiskt i realiteten innebär? Jan Bergqvist vill inte svara på mina frågor, något jag har tidigare erfarenheter av. Jan Bergqvist och jag hade för ett tag sedan en kanske inte så intressant EU debatt inför en grupp pensionärer i Göteborg. Den debatten förde han med någon icke närvarande moderat. Han ville då över huvud taget inte prata EU med mig. Jag kan på ett sätt begripa att han inte vill svara på de här frågorna, men jag skall ändå göra ett nytt försök. Vi är helt överens om resonemanget om att rättvisan är avgörande för att vi skall kunna förankra en politik som sanerar den offentliga budgeten. Men då har vi frågan om egenavgifterna. Vi har faktiskt, Jan tror jag det var - proposition 25, om att vi skall överväga det samlade uttaget av egenavgifter och arbetsgivaravgifter. Vi måste prata om det här ganska snart. Jag upprepar frågan: Är ni beredda att ta upp frågan om kompensationen till kommunerna för att lösa upp den nu pågående strejken? Jan Bergqvist ville inte svara på mina frågor, men det här är faktiskt en fråga som ställs av hans partikamrater i den fackliga ledningen i Motala. Det är de som ställer den här frågan.
Fru talman! Ledamöter och ni som lyssnar på radio eller ser på Öppna Kanalen i TV! Att jag fick ett så dåligt omdöme av Anne Wibble måste betyda att det jag sade var väldigt, väldigt klokt. Det är så jag, efter Anne Wibbles tid som finansminister, bedömer hennes värderingar och analytiska förmåga. Jag vill påminna om att det i bl.a. opinionsundersökningar visar sig att moderater har en större tilltro till Anne Wibble än folkpartister, och det tycker jag är klokt. Det intressanta är att Anne Wibble inte ens skäms när hon står här. Är det någon som är ansvarig för det som har hänt i Sverige så är det faktiskt Anne Wibble. Sonja Rembo går till angrepp mot att Miljöpartiet vill sänka arbetstiden och dela på jobben. Det hon sade visar på ett intellektuellt moras, det fullständiga intellektuella moraset. Så här sade Sonja Rembo: Genom sänkt arbetstid tvingar man alla att dela på arbetslösheten. Detta är ett magnifikt påstående och en analys som visar att det trots allt finns åtminstone en riksdagsledamot som tror att 40 timmars arbetsvecka, 40 timmars normalarbetstid är en naturlag, och har man inte 40 timmar utan 38 är man arbetslös i två timmar. Detta är ju fullständigt intellektuellt absurt! Jag hoppas att representanterna för Folkpartiet och Socialdemokraterna i sina nästa inlägg tar avstånd från det här fjantet. Jan Bergqvist hade en bra och ödmjuk hållning när det gäller miljöfrågorna. Jag tror att vi i framtiden, under de närmaste åren, kommer att kunna samarbeta på en rad olika områden, exempelvis i fråga om miljöinvesteringar. Nu närmast hoppas jag att vi skall kunna komma fram till någonting när det gäller de pengar som fattas i investeringsbidrag till vindkraft. Jag tror att vi skall kunna komma fram till något på den punkten tillsammans med Socialdemokraterna och - hoppas jag - även Centern. Däremot förstår jag inte riktigt det här fördelningsresonemanget. Jan Bergqvist sade att vi inte skall ha några ökade klyftor, men ändå inför man 75 % ersättningsnivå för alla, både för dem som lever på marginalen och för oss som har det bra. Det skall inte leda till sämre jämlikhet, men ändå accepterar Jan Bergqvist en sämre löneutveckling för kvinnor i den offentliga sektorn än för dem som bryter malm och sätter ihop bilar. Jag förstår inte riktigt det här. Vi kan spara pengar. Vi kan spara mer pengar än vad Socialdemokraterna och Centern vill i socialförsäkringssystemet om vi inför ett brutet tak, så vi låter låginkomsttagare och alla andra ha kvar sina 80 % i ersättning upp till låt oss säga 145 000-150 000 kr medan man bara får 40 % i ersättning för den del av inkomsten som ligger därutöver. På så sätt sparar vi ungefär 2 miljarder kronor mer i statsbudgeten än med Centerns och Socialdemokraternas förslag, 2 miljarder som vi skulle kunna skjuta till till kommunerna. Vi får på så vis en rättvisare, en mer solidarisk fördelning, vi räddar människor som nu strejkar, och vi kan värna det solidariska samhället. Dessutom innebär ett brutet tak en sorts kompromiss, om jag får uttrycka mig så, mellan regeringspartierna. Centern vill ju ha en annorlunda grundtrygghet, och Socialdemokraterna vill ha kvar det gamla systemet. Med ett brutet tak skulle vi alltså kunna hitta en vettig kompromiss som skulle kunna vara bra för Centern, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och, framför allt, människorna. Visionslösheten tycker jag är skrämmande. Göran Persson uttalade sig häromdagen i Expressen. Han liknade EU vid en bensinmotor. Den går framåt. Ibland hostar och stånkar motorn, men framåt går det. Min vision om framtiden är inte en bensinmotor. Min vision om framtiden är solceller. Det är något helt annat.

Fru talman! Johan Lönnroth frågade: Vad hade hänt om inte vi vänsterpartister i höstas hade ställt upp på den stora budgetsaneringen? Står ni fast vid det som ni då kom överens om? I partiledardebatten här fick jag nästan intrycket att Gudrun Schyman, likt TCO och andra, anser att vi nu kan börja lätta på finanspolitiken. Är det så, Johan Lönnroth, eller står ni fast vid vad som tidigare sagts? Sanningen, Johan Lönnroth, är ju att samtliga partier i den borgerliga oppositionen i höstas motionsvägen lade fram besparingsförslag som vida översteg det som ni åstadkom och som regeringen lätt hade kunnat ta fasta på. Men det var återställarna och nostalgitrippen som var det gigantiska misstaget, och det nappade Göran Persson på. Det var det som legitimerade väljarflykten. Det var det som bromsade upp nyföretagandet. Det är det som gör att tillväxten antagligen redan nästa år påverkas negativt. Fru talman! Detta aktualiserar en annan fråga: Vad hade hänt om Jan Bergqvist och Socialdemokraterna hade ställt upp på vår regerings besparings och saneringsförslag under förra mandatperioden? Då var vi, Jan Bergqvist, hänvisade till Ny demokrati. Hade ni funnits där med den politik som ni i dag står för skulle vi ha sluppit åtminstone den hönsgården. Men så var det inte, utan då fanns ni på den populistiska sidan. Under förra mandatperioden röstade ni i denna kammare nej till besparingar på 61 miljarder kronor. I dag får ni göra upp med Vänsterpartiet om många av samma besparingar. Birger Schlaug tog upp kommunernas ekonomi. Vi kristdemokrater har i vårt budgetalternativ finansierat ett riktat bidrag till just vård och omsorg i de delar av vårdsektorn som blivit allra mest utsatta. Vi har finansierat detta. Vi avvisar en del av egenavgiftshöjningarna som också ger ett tillskott på ca 3 miljarder kronor till kommunsektorn. Johan Lönnroth frågar: Vad skulle vi göra om vi inte hade de skattehöjningar på 50 miljarder kronor som regeringen har? Vi har också skattehöjningar i vårt budgetalternativ. Det rör sig om 10,5 miljarder kronor. Vi har även en hel del besparingar och skattesänkningar, bl.a. inom tjänstesektorn. Summan av kardemumman är att vi trots allt har en ca 12 miljarder starkare budget än den som regeringen lade fram i kompletteringspropositionen. En mycket viktig fråga för svensk ekonomi är den framtida monetära och ekonomiska unionen inom EU. Vi kristdemokrater inser fördelarna med valutastabilitet och välkomnar de här strävandena och besluten inom EU. Men vi anser också att Sverige skall göra allt för att snarast uppfylla konvergenskraven. Vi har t.o.m. medverkat i arbetet kring det svenska konvergensprogrammet, något som vi är stolta över. Vi menar dock att detta inte räcker. Vår avvaktande hållning till ett svenskt deltagande i EMU har faktiskt en annan bakgrund. Hittills har svensk ekonomi tagit alla yttre och inre störningar genom förändringar av växelkursen. Om vi skall montera bort den stötdämparen måste vi skapa en annan flexibilitet inom den svenska ekonomin. Där var inte återställarna med Gudrun Schyman till någon nytta. Tvärtom var det ytterligare en steloperation av svensk ekonomi. Den första kontrollstationen blir tillväxtpropositionen. Men tror verkligen Anne Wibble och Sonja Rembo att Göran Persson är mäktig att åstadkomma den flexibilitet som verkligen behövs i svensk ekonomi för att ett deltagande i EMU skall bli något positivt för svensk ekonomi?

Fru talman! I den debatt som Johan Lönnroth och jag hade i Göteborg inför pensionärer svarade jag på samtliga frågor som pensionärerna ställde. Jag gav också Johan Lönnroth besked när det gäller frågor som han ställde. Att Johan Lönnroth inte var nöjd med sin egen insats i den debatten kan jag inte göra mycket åt. När det gäller egenavgifterna tycker jag att det är väl värt att diskutera om man 1998 skulle kunna växla över de 6,95 procenten från sjukförsäkringen till pensionssystemet och låta arbetsgivaravgifter finansiera sjukförsäkringssystemet. Jag tycker att man skall diskutera det, men i dag kan jag inte säga så mycket mera om den saken. Jag suckar djupt när jag hör Anne Wibble säga att vi socialdemokrater anser att företagare i allmänhet är skumma. Jag förstår inte det, för det anser vi verkligen inte. Tvärtom vill vi att det skall vara rent spel i ekonomin, att konkurrensen inte skall snedvridas och att seriösa företagare skall få allt stöd som de kan få genom att det i framtiden blir en sund tillväxt och en sund konkurrens. Anne Wibble sade inte mycket om tillväxtfrågorna i sitt senaste inlägg. När det gäller tillväxten ligger Sverige i år bland de främsta länderna i EU - inte näst sist, som Anne Wibble skriver i sin artikel. Sverige har högre tillväxt än USA, mycket högre tillväxt än Japan, högre tillväxt än genomsnittet i Västeuropa, högre tillväxt än genomsnittet i OECD och högre tillväxt än Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Men Anne Wibble ville få det till att vi låg näst sämst till bland EU-länderna. Jag undrar vad de märkliga utfallen här egentligen syftar till. Handlar det om att föra bort intresset från det egna misslyckandet? Jag skall gärna medge att självklart har regeringen före 1991 och de riksdagsbeslut som då fattades ett ansvar för de ekonomiska problemen i Sverige. Det har jag framhållit både i tidningsartiklar och i debatter här i riksdagen. Men det är inte alls det som det handlar om. Litet sans och balans får det väl vara i debatten! Anne Wibble säger att vi socialdemokrater är dåliga ledare för den ekonomiska politiken. Men man kan ändå inte bortse från att under den period under vilken Anne Wibble själv ledde den ekonomiska politiken fördubblades statsskulden, tredubblades arbetslösheten och fyrdubblades budgetunderskottet. Vi började förra hösten med att ta ett fast grepp om statens budget och finanser. Efter ett år vågar vi nu säga att statsfinanserna är under kontroll. Statsskulden som andel av nationalprodukten stabiliseras redan i år och kan börja minska nästa år. Stabiliseringen av statsskulden sker därmed ett år tidigare än regeringen räknade med i april. Den sker två år tidigare än regeringen räknade med i januari och tre år tidigare än vi räknade med i valrörelsen.

Fru talman! Nej, Birger Schlaug, det är ingen brist på arbete i Sverige. 40 timmars arbetstid är ingen naturlag. Det är inte heller någon naturlag, som Birger Schlaug och andra tror, att man löser människors problem genom att detaljstyra deras vardag. Det är en sådan politik som Birger Schlaug företräder som har bäddat för de problem vi nu har. Det är mot den typen av politik som vi måste göra ett radikalt brott. Vi måste komma in på en konstruktiv väg mot tillväxt, mot nya arbetstillfällen och mot att människor förmår och kan ta ett eget ansvar för sig själva och inte är beroende av statliga beslut och statliga bidrag. Dessa skall reserveras för de människor som verkligen behöver vårt stöd och vår hjälp. Det är inte trovärdigt, Birger Schlaug, att människor som på egen hand klarar av att gifta sig, skaffa barn, köra bil, bygga och äga sin bostad, tågluffa i Europa eller för den delen bestiga Himalaya inte skulle kunna klara av att komma överens med sina arbetsgivare om vilken arbetstid de skall ha. Vi måste ge dem den möjligheten. Undervärdera inte människorna! Det finns ingen brist på arbetsuppgifter, men de behöver frigöras. Då behöver vi inte ett skattesystem som beskattar arbete med 60 % om man räknar den totala beskattningen på arbetet. Sveriges ekonomi är nu inne i ett avgörande skede. Det som görs nu, och lika mycket det som inte görs, blir avgörande för lång tid framåt. Det är fatalt att det parti som skall leda detta arbete är splittrat och inte förmår hantera ens sina egna problem. Det finns förslag och det kommer att läggas förslag i denna riksdag som, om de följs, kan föra Sverige in på en konstruktiv linje mot fler jobb, bättre ekonomi och större frihet.

Fru talman! En del har i den här debatten talat om nostalgitripp. Samtidigt har en del talat om att EMU är den väg vi måste välja för att klara Sveriges ekonomiska problem. Jag vill till dem som utan förbehåll pläderar för ett svenskt deltagande i EMU:s tredje steg säga: Gör inte EMU till en nostalgitripp! Sverige står inför flera stora huvuduppgifter. För det första måste vi få balans i de offentliga finanserna. Där är vi på god väg att lyckas. Vi måste för det andra få en bättre ekonomisk tillväxt, men med miljöhänsyn. Då får vi en hållbar tillväxt. Då måste vi ta vara på miljöområdets möjligheter att skapa nya jobb och en hållbar ekonomisk utveckling. Vi måste få bättre kompetens. Vi måste satsa mer resurser på utbildning och forskning. Vi behöver en bra infrastruktur. Vi måste bekämpa arbetslösheten, och det gör vi bäst genom att få fler företag och fler företagare. Från Centerns sida tillmäter vi företagsskatternas utformning en väldigt stor vikt. Vi fäster också en avgörande vikt vid att göra en skatteväxling så att vi kan åstadkomma detta. Det är nästa stora skattereform. I konvergensprogrammet sägs följande: Sverige eftersträvar att bl.a. tillgodose miljöhänsyn genom ändring av skattestrukturen så att skattebelastningen på arbetskraften lättas och att beskattningen på miljöstörande utsläpp ökar. Sett med Centerns ögon är det naturligtvis glädjande att en bred majoritet här i riksdagen har uttalat sig för en sådan lösning. Nu, fru talman, måste vi gå från ord till handling.

Fru talman! Jag noterar att Jan Bergqvist inte i något av sina inlägg har dementerat att arbetslösheten numera ökar tiondel för tiondel. I september 1995 var sammanlagt nästan en halv miljon människor! Det är mycket oroande. Tillväxttoppen i år innebär egentligen att KI har flyttat tillväxt som man trodde skulle komma nästa år till i år. Toppen kommer tidigare. Jag skall gärna hålla med om att mina siffror från i våras byggde på ett misstag, nämligen att jag utgick från regeringens prognoser. Det var dumt, för de var ju fel. Jan Bergqvist sade ingenting i sak om EMU. Han har ingen åsikt, utan det var närmast ett "jaså". Skulle man kunna tänka sig att han har en åsikt i formfrågan? Kan han hålla med om att det finns väldigt många goda skäl mot en folkomröstning i frågan? Birger Schlaug har lagt sig i träning inför julen; det är alldeles uppenbart. Om det inte vore att förolämpa jultomten, skulle jag säga att han tränar för att uppträda som en sådan. Nu är nog faktiskt svenska folket bra mycket klokare än att de tror vare sig på jultomten eller på politiker som alla goda gåvors givare. Det är faktiskt ganska omodernt. Fru talman! Den här debatten har kanske inte illustrerat så mycket annat än en ganska bekymmersam sak, nämligen det bristande innehållet och den bristande gemensamma ledstjärnan i fråga om regeringens politik. Man vänder inte kurvan över antalet företagare och får fler jobb med en sådan håglöshet och en sådan "blahaig" politik som den som Jan Bergqvist har givit uttryck för. Jag hoppas att han även på denna punkt är oenig med sin regering och att regeringens proposition om tillväxt faktiskt kan komma att ha något bättre innehåll än det som har diskuterats i dag.

Fru talman! Jag skall börja med att tacka Jan Bergqvist för beskedet här. Jag ser fram emot diskussionerna om att växla egenavgifter mot arbetsgivaravgifter. Jag tror också att det behövs ett akut besked till kommuner och landsting i dag. Jag tror att det egentligen är det enda sättet att få ett snabbt slut på den pågående konflikten. Jag vill också tala om, om det nu verkligen är så att Mats Odell och andra menar allvar med att de inte tror på att vi står fast vid vad vi har sagt hela tiden - såväl före som efter valet, att vi anser det vara fullständigt nödvändigt att sanera rikets finanser för att få bukt med arbetslösheten, vilket fortfarande är det övergripande målet. Vi anser däremot att konvergens gentemot EMU innebär precis motsatsen. Det är inte bara förödande för arbetslösheten, utan också för rikets finanser. Det som hände åren 1991-1992 när kronan var knuten till ecun tycker jag är ett mycket tydligt exempel på vad jag menar med det. Här har nämnts det som sades i Essen om att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Det låter i och för sig bra. Vem vill inte förbättra? Problemet är bara att den höger som från början har formulerat detta menar en mycket bestämd sak: att försvaga arbetsrätten och öka inkomstskillnaderna. Bergqvist. Det finns nu olika förslag ute i kommunerna om att komma till rätta med de varsel som läggs i exempelvis Norrköping, där man skall samordna akassan och kommunernas kassakista med Länsarbetsnämnden. Är ni beredda att tillmötesgå de här förslagen som jag mötte bl.a. just i Östergötland när jag var där? Där kallar de det för "östgötamodellen". Det är litet grand av motsatsen till vad som sades i Essen, men det är ett väldigt bra förslag.

Fru talman! Sonja Rembos intellektuella moras förstärks. Nu börjar det rent av bli pinsamt. Marknadsekonomi är en normalarbetstid på 40 timmar, stalinism är en normalarbetstid på 35 timmar - det här är ju löjligt. Man är nog inte mindre marknadsinriktad i vare sig Frankrike, Tyskland eller andra länder. Johan Lönnroth ställde frågor om EMU. Vi har precis samma uppfattning om EMU. Vi tycker att vi skall ha en folkomröstning om EMU. Vi tycker att konvergenskraven, som de formuleras, är fullständigt befängda och leder till ett absurt samhälle. Vi måste lyfta upp sysselsättningen, lyfta upp miljöfrågorna och det är Johan Lönnroth i allra högsta grad medveten om. Men det som är intressant är att Sverige genom medlemskapet i EU måste lämna en rapport. Centern, Socialdemokraterna och kds ställde upp på ett material som vi inte kunde acceptera. Man vill ha med ett parti till. Den skrivning som Per-Ola Eriksson nyss läste fick vi in. Jag tycker att det var viktigt inför Skatteväxlingsutredningen. Socialdemokraterna ville egentligen inte driva skatteväxlingen. Avslutningsvis skall jag säga att i den här församlingen, här i riksdagen, sitter män och kvinnor som jag menar fattar beslut utifrån en gammal förlegad världsbild som har sina rötter i industrialismens barndom. Man fattar beslut som om människan bara är en simpel ekonomisk varelse, vars största mening med livet är att producera, konsumera, köpa och äga. Men den tiden är faktiskt förbi. Människor har andra värderingar i dag. Ungdomar har otacksamheten och klokskapen att ifrågasätta hela den världsbild som riksdagens beslut egentligen vilar på. Det är en orsak till att Miljöpartiet i dag är det största partiet bland ungdomar och förstagångsväljare. Vi är det enda moderna partiet som formulerar vår politik utifrån dagens verklighet, inte den verklighet som fanns för 100 år sedan.
Jag vill informera ledamöterna om att den teknik som gör att man kan höja och sänka talarstolen för närvarande inte fungerar. Vi arbetar på en lösning.
Fru talman! Knytningen av den svenska kronan till ecun var ju olycklig, Johan Lönnroth, på grund av de enorma obalanserna i svensk ekonomi och det mycket snabbare raset inom vår ekonomi än inom de övriga anknutna valutorna. Så sent som 1970 var Sverige det rikaste landet inom OECD. Bara USA och Schweiz hade en högre BNP med hänsyn till faktisk prisnivå. Nu har vi halkat ner till sjuttonde plats. Jag tycker att det är viktigt att påpeka, eftersom den här debatten faktiskt handlar om arbete och tillväxt, att varje svenskt hushåll i dag skulle ha haft närmare 140 000 kr mer i inkomst om vi sedan 1970 hade haft samma genomsnittliga tillväxt som övriga Låt oss nu glädjas med Jan Bergqvist och Per-Ola Eriksson över att tillväxten i år ligger klart över genomsnittet. Tyvärr halveras detta nästa år, och 1997 och 1998 är vi nere i en absolut bottenliga igen. Det förtjänar att sägas i väntan på tillväxtpropositionen. Om denna tillväxtproposition skulle bli en ny tumme, alltså ett nytt kackel utan värpning, vilket tyvärr långt ifrån kan uteslutas, förspills ytterligare tre år. Hoppet, fru talman, står till att väljarna snart vaknar upp ur det nostalgiska tillbakablickandet och nejsägandet och inser problemets verkliga natur. Då skulle det efter 1998 års val kunna bildas en ny regering som orkar ta itu med roten till den dåliga tillväxt som i 25 år har kunnat underminera den svenska välfärden. Jag tror att allt fler ganska snart kommer att inse att det är i den dåliga tillväxten som det verkliga hotet mot jobben och välfärden ligger. Nu är det snart dags för den borgerliga oppositionen att ta sig samman och börja formulera ett alternativ till regeringens politik.

Fru talman! Läs för säkerhets skull protokollet, Johan Lönnroth, så att det inte blir något missförstånd om arbetsgivaravgifterna! Om Anne Wibble kunde titta upp från siffrorna i sina papper och se in i verkligheten kommer hon att finna att arbetslösheten faktiskt minskar tiondel för tiondel. Till Mats Odell vill jag säga att Socialdemokraterna ställde upp i en utsträckning som knappast något annat oppositionsparti gjorde i något annat land under De företagsskatter vi har i dag är internationellt konkurrenskraftiga. Ändå kommer vi att förbättra detta system efter överläggningar med företagarna och deras organisationer, så att vi långsiktigt får ett mycket starkt företagsskattesystem. Sedan vill jag gärna ta upp Birger Schlaugs kastade handske om fördelningspolitiken. Vi socialdemokrater tänker fortsätta att minska klyftorna i Sverige. Traditionellt brukar kärva program för att sanera ett lands statsfinanser åtminstone på kort sikt innebära brutalt växande inkomstklyftor. Men det vi nu gör i Sverige är unikt för en så omfattande budgetsanering. Trots att vi tvingas skära ner så kännbart i statens utgifter, bidrar den samlade budgetförstärkningen 1994-1998 redan från början till krympande klyftor. Den femtedel av hushållen som har den högsta standarden får således svara för 40 % av budgetförstärkningen, medan den femtedel av hushållen som har den lägsta standarden bidrar med 13 %. Till sist vill jag tacka mina meddebattörer. Det har varit en tidvis hård polemik, men det har också kommit fram intressanta och värdefulla synpunkter i viktiga framtidsfrågor. Tack så mycket!

Fru talman! Den hittillsvarande debatten har visat att det inte finns några genvägar till en trygg ekonomisk framtid i vårt land. Om man bortser från Miljöpartiet, och det är ofta klokt att göra det, fru talman, tycks alla vara överens om att det bara är en hög och uthållig tillväxt som kan ge Sverige de nya jobben. Slutsatsen av det blir att alla politiska beslut måste syfta till att gynna denna höga och uthålliga tillväxt. Det gäller inte minst ett område som inte har berörts i den hittillsvarande debatten, nämligen energipolitiken. Den svenska energipolitiken är en helt strategisk fråga om vi skall kunna åstadkomma den höga och uthålliga tillväxten. Måhända kan frånvaron av energipolitik i den hittillsvarande debatten skyllas på att det nu sitter en energikommission och arbetar. Den är förvisso viktig. Men låt mig ändå, fru talman, slå fast att det viktiga i Energikommissionens arbete inte är årtalsexercis med kärnkraftsreaktorer, utan det är just att bidra till att vi får en energipolitik i Sverige för tillväxt och jobb åt de arbetslösa. Energikommissionen måste, precis som varje annan utredning i Sverige, vara en tillväxtkommission. Jag avslöjar inga statshemligheter om jag säger att Energikommissionen inom två månader kommer att visa att en kärnkraftsavveckling till år 2010 medför orimliga kostnader för samhällsekonomi och miljö. I praktiken, fru talman, är årtalet 2010 redan avskrivet. Det borde kunna leda till att den energipolitiska debatten återfördes till det som var utgångspunkten för 1980 års folkomröstning, nämligen vad det är som krävs om vi skall kunna upprätthålla sysselsättning och välfärd. För det var ju, utöver kärnkraftssäkerheten, just jobben som var utgångspunkten för 1980 års folkomröstningsdiskussion. Det var därför som svenska folket faktiskt godkände att vi till och med tog nya kärnkraftsreaktorer i anspråk innan all kärnkraft så småningom skulle komma att avvecklas. Det var därför som det på valsedlarna för linje 1 och linje 2 i folkomröstningen aldrig figurerade några årtal, varken 2010 eller något annat. Vi moderater respekterar utslaget i 1980 års folkomröstning. Det innebär, såvida vi inte har en ny folkomröstning, att kärnkraften kommer att avvecklas. För det krävs inga politiska beslut. Kärnkraften kommer att avvecklas av sig själv, om uttrycket tillåts, någon gång under första halvan av nästa sekel när kärnkraftverken inte längre kan uppfylla säkerhetskraven eller inte längre är lönsamma. Men nu, fru talman, bör den energipolitiska debatten återföras till utgångspunkten för 1980 års folkomröstning: Vad krävs av oss för att upprätthålla sysselsättning och välfärd? Men ännu är vi inte där. Nu tycks den nya energipolitiska huvudfrågan i stället bli om vi trots våra ekonomiska problem och trots vår skyhöga arbetslöshet skall inleda en förtida avveckling av en eller flera kärnkraftsreaktorer - dvs. om vi här i kammaren skall fatta politiska beslut som framtvingar stängning av enstaka kärnkraftsreaktorer trots att de uppfyller säkerhetskraven, trots att de producerar billig el och trots att de är lönsamma. Väljer vi en sådan politik, fru talman, innebär det att vi frivilligt föröder produktionskapacitet inom landet och att vi dessutom binder nytt investeringskapital. Om ett land med statsfinansiella problem och skyhög arbetslöshet frivilligt väljer en sådan politisk linje - en kamikazepolitik - får det också obönhörligen följder för investeringsvilja och för sysselsättning. Det är en lyx, fru talman, som Sverige inte har råd med. En eventuell förtida stängning av svenska kärnkraftverk kommer att ske till priset av ytterligare arbetslöshet, och därmed strider en sådan politik enligt min uppfattning mot utslaget i 1980 års folkomröstning. Vi moderater är beredda att inrikta all vår politik på att främja arbete och tillväxt, temat för dagens debatt. Energipolitiken är här en nyckelfråga. För oss är kärnkraften inget självändamål. Det var omsorgen om jobben, omsorgen om välfärden och omsorgen om miljön som gjorde att svenska folket valde att ta kärnkraften i anspråk trots dess nackdelar. Vi har fortfarande samma utgångspunkt. Frågan är, fru talman, om Sveriges regering också har det. Frågan om en förtida avveckling av kärnkraften blir ofrånkomligen ett test av om regeringen menar allvar. Kommer man att vara beredd att offra ytterligare jobb bara för att påskynda en kärnkraftsavveckling som i alla fall kommer att ske så småningom, eller är Socialdemokraterna fortfarande ett parti som menar allvar när man säger att man prioriterar jobben framför allt annat på sin politiska dagordning?

Fru talman! Ja, Mikael Odenberg, energifrågan är en nyckelfråga när det gäller tillväxt och arbete. Elpriset kommer att öka genom den europeiska samordningen. En omställning till framtidens energisystem som bygger på effektivisering, modernare teknik och förnybara energikällor kommer att ge massor av jobb och utveckling och därmed också tillväxt. Bruttonationalprodukten, BNP, är summan av all betald aktivitet i samhället. Ju mer betalt jobb som utförs, desto mer ökar alltså tillväxten. Det är inte så att vi skall ha tillväxt för att få jobb, utan har vi jobb så får vi tillväxt. Det är ingen skillnad om arbetet utförs i den offentliga eller den privata sektorn. Arbetslöshet innebär definitionsmässigt lägre tillväxt. Det här är ett sätt att se på grunderna för ekonomisk politik. Genom att sätta full sysselsättning främst har Sverige nått långt i jämställdhet och välfärd. Sedan mitten av 80-talet dominerar en annan teori, den nyliberala, som alltid medfört klassklyftor och elände där den praktiserats. Det finns teoretiker som hävdar att man aldrig kan ha framgång med en demokratisk styrning av finanspolitiken, och Riksbankens pris i ekonomi till Alfred Nobels minne går i år till en företrädare för denna djupt pessimistiska skola. Varje teori gynnar vissa intressen mer än andra, och det gäller för oss politiker att välja bland modellerna. Vilka experter får ta fram underlaget för våra beslut? Lika litet som någon längre tror på att Marx teorier är vetenskapliga sanningar, lika litet bör vi okritiskt rätta oss efter andra dåliga teorier, nämligen de som gör det svårare att nå ett demokratiskt och gott samhälle. Hur viktig är den ekonomiska politiken för arbete och välfärd? Är makten att själv kunna bestämma över finanspolitik och ekonomisk politik viktig för en nation? Frågan är betydelsefull därför att vi är i färd med att lämna ifrån oss den makten. Tredje steget i EMU, EU:s ekonomiska och monetära union, med valutaunion och gemensam centralbank, innebär att Sverige måste föra den finanspolitik och ekonomiska politik som EU bestämmer. I själva verket skall vi rätta oss efter en s.k. självständig centralbank som inte får ta instruktioner av medlemsstaterna, inte ens av kommissionen eller rådet. Undras vems intressen den tjänar? En stat kan knappast kallas suverän om den inte har rätt till en självständig ekonomisk politik. Vi har tidigare visat hur en politik som avviker från EU:s har format vårt jämställda, välbärgade land. Jag kan hänvisa till 30-talet då Socialdemokraterna och dåvarande Bondeförbundet samarbetade under Keynes ekonomiska modell och 70-talet då Åsling i de centerledda regeringarna omstrukturerade varvsoch stålindustrin osv. utan arbetslöshet som följd. Men när Sverige började anpassa sig till EU:s ekonomiska politik steg vår arbetslöshet till samma nivå som i EU, ca 10 %. Det är helt oacceptabelt. Ur det här växer ojämlikhet och otrygghet, och det kan leda till våld eller apati. Sverige knöt kronan till ecun och försvarade den in absurdum så att mängder av i grunden sunda företag tvingades i konkurs. Riksdagen har delegerat till Riksbanksfullmäktige att utan riksdagens hörande gå in i ERM och låsa kronan till ecun. Den delegeringen kan vi ännu ta tillbaka om vi vill. Ännu har vi friheten att ge instruktion till riksdagens bank, Riksbanken, som alltså står under demokratisk kontroll. Ännu kan vi faktiskt bestämma oss för att låta kronan flyta och sänka räntan drastiskt. Det finns ekonomiska teorier som menar att det i sig skulle innebära att budgetunderskottet minskade drastiskt, och att det vore bra för tillväxt, sysselsättning osv. Ännu är det meningsfullt att undersöka om vi kunde lära något av andra länders styrning av sina centralbanker. I USA har t.ex. Federal Reserve Bank, utöver andra uppgifter, skyldighet att prioritera tillväxt och sysselsättning. Men när EMU:s tredje steg genomförs har vi inte längre den här friheten. Sverige kan faktiskt bötfällas om vi avviker från de krav som EU bestämt, enligt Maastrichtfördraget artikel 104 c:11. Jag råder er att slå upp den, för det står häpnadsväckande saker där. Inflationsbekämpning är ju överordnat allt annat i EU, som har grundlagsfäst den nyliberala ekonomiska modellen. Riksdagen förlorar kontrollen över Riksbanken; det står i artikel 108 i Maastrichtfördraget. I Riksbanken har arbetet med en anpassning till de här kraven i Maastrichtfördraget redan börjat så smått, säger Åsa Sydén på direktionssekretariatet. På Anders Cedhagen med de här frågorna. Jörgen Appelgren säger att det inte behövs några nya utredningar. Det räcker att anpassa Riksbanksutredningens förslag till svensk lagstiftning. Det kommer att göras under denna mandatperiod. När den utredningen kom kritiserades den enormt. Nu håller det här på att genomföras utan någon debatt. Det är oerhört väsentligt att vi får en debatt om detta. En folkomröstning om EMU skulle vara en möjlighet. Vi är visserligen juridiskt bundna av det, men politiskt kan ingen tvinga oss. Den folkomröstningen bör ske innan Riksbanken går förlorad för riksdagen. Vi har bestämt över den ända sedan Karl Johan blev kung här i Sverige. Detta historiska beslut måste faktiskt föregås av en öppen debatt. Det bör ske i samband med att vi diskuterar EMU, för dessa frågor hänger mycket nära samman.
Fru talman! Med anledning av Birgitta Hambraeus inledning vill jag säga att ett resultat av 1980 års folkomröstning om kärnkraften är att den så småningom kommer att avvecklas. Med det borde Birgitta Hambraeus egentligen vara nöjd. Frågan nu gäller ju varför man skall påskynda denna utveckling trots att det leder till ökade utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Det är en fråga som har med vår globala överlevnad att göra. Varför skall man påskynda den utvecklingen om det leder till utslagning av ytterligare arbetstillfällen? Som om det inte räckte med de hundratusentals arbetslösa vi redan har i Sverige! Frågan gäller varför man då skall påskynda den utvecklingen om det i värsta fall leder till att vi lägger ner säkra kärnkraftverk här i Sverige för att i stället importera kärnkraftsel från Ignalina och Sosnovy Bor.
Fru talman! Nej, vi har gott om elektricitet i Sverige. Orsaken till att jag tar upp frågan om kärnkraftens avveckling i det här sammanhanget är att Mikael Odenberg tror att det skulle ge mindre tillväxt och ett mindre antal jobb, medan jag tror tvärtom. Vi har undersökt det här många gånger. Det är helt klart att man genom modern teknik och genom omställningen i industrin kan använda energin på ett effektivare sätt. Därmed kan vi klara oss med mindre tillförsel av energi. Det finns redan fullt utvecklat i startgroparna, arbete med förnybar energi. Men så länge som kärnkraftselen helt enkelt flödar, finns det inget utrymme på marknaden. Jag utgår ifrån att Mikael Odenberg gillar att vi har en marknadsekonomi i det här landet. Man kan alltså inte sälja mer el än vad som efterfrågas. Om det fylls på med kärnkraftsel, finns det inte utrymme för framtida energisystem och förnybara energikällor, som även Mikael Odenberg menar att vi förr eller senare måste ha. Vi måste alltså lämna kärnkraften. Det finns all anledning att starta nu i stället för att vräka in miljarder i gamla trasiga allt farligare kärnkraftverk - ju äldre desto sprödare. De miljarderna skulle kunna satsas på förnybara energikällor. Det är något som staten kan bidra till främst genom ett beslut i en sådan form att också näringslivet förstår att vi menar allvar. Näringslivet kommer också, när beslutet väl är fattat, att uppfatta att det är ett mycket bra sätt att investera. Nya investeringar ger nya jobb och beställningar i industrin. På det sättet skapar vi både arbete och tillväxt.
Fru talman! Den energipolitiska debatten i allmänhet och kärnkraftsdebatten i synnerhet har pågått i 15 år i samma spår som om absolut ingenting hade hänt. Ibland måste man nypa sig i armen för att ta reda på om man verkligen är vaken. Har vi ekonomiska problem eller inte i Sverige? Har vi hundratusentals arbetslösa i Sverige eller inte? Har vi internationellt förbundit oss för vår globala överlevnads skull att försöka begränsa utsläppen av koldioxid och växthusgaser? Här befinner vi oss i den värsta krisen under efterkrigstiden, och Birgitta Hambraeus talar i talarstolen som om ingenting hade hänt och diskuterar hur vi nu skall klara av att föröda resurser och tillgångar som står till vårt förfogande i dag. Aftonbladet hävdade i en ganska anmärkningsvärd ledare för ett par månader sedan att det är bra för tillväxten om man förstör saker. Den tesen bevisade man genom att hävda att krig var bra för tillväxten. Det förefaller mig som om Birgitta Hambraeus har en uppfattning som liknar Aftonbladets, tyvärr.
Fru talman! Jag tror att vi kan vara överens om att det blir fler jobb om man lägger ner en viss verksamhet och alltså måste investera i ny verksamhet för att ersätta den nedlagda. Att bygga upp någonting nytt ger fler jobb, det är vi överens om. Vad Mikael Odenberg menar är antagligen att skulle vi lägga ner kärnkraftverken innebär det kanske en kostnad. Det kanske innebär att elen blir dyrare. Då skulle en viss energikrävande industri bli tvungen att avskeda folk. Jag antar att det är så Mikael Odenberg resonerar. Det första är väl obestridligen logiskt. Men elpriset kommer att öka i alla fall. Det måste vår industri ställa in sig på. Dessutom finns det en koppling mellan elproducenter och energikrävande industri inte minst när det gäller skogsnäringen, som gör att också skogsnäringen kommer att upptäcka att man får ökade inkomster om elpriset går upp därför att man själv kan producera el med sådant som nu bara går förlorat genom att man t.ex. inte använder mottryck osv. inom industrin. Det här är invecklat, och jag är inte beredd på en energidebatt i dag, men jag tar den gärna senare. Just genom att jag följt med det här sedan början på 70 talet och insett sammanhangen kan jag känna mig ganska trygg i att veta att det inte finns några tekniska eller ekonomiska problem för att avställa kärnkraften och börja nu, så att den är avställd senast 2010. Det skulle förmodligen gå fortare om industrin får klara besked om vad som gäller. Som sagt finns det inga tekniska eller ekonomiska problem. Men det finns en låsning hos vissa personer som lägger prestige i detta. Tyvärr har dessa genom stora resurser informerat nya generationer från sin synvinkel. Det har försvårat för Sverige detta väldigt viktiga ställningstagande. Världen, de allra flesta industriländer, avvecklar kärnkraften, och det bör Sverige också göra.

Fru talman! En miljon människor i arbetsför ålder är utan arbete i Sverige i dag, fördelat på personer som är arbetslösa, sysselsatta genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder och förtidspensionerade, många av dessa av arbetsmarknadspolitiska skäl. Härtill kommer de många flyktingar som ännu inte fått sitt första jobb. Trots denna höga arbetslöshet finns uppenbarligen inte den riktiga viljan hos regeringen att åstadkomma förutsättningar som leder till nya varaktiga jobb. I kompletteringspropositionen gör regeringen den bedömningen att antalet arbetslösa fortfarande kommer att uppgå till en halv miljon vid sekelskiftet. Den ekonomiska politiken kan under de kommande åren utvecklas längs två olika vägar. Den ena innebär att den återgång till 70 och 80-talens politik som inletts sedan regeringsskiftet hösten 1994 fullföljs. Högskattepolitiken permanentas, regleringarna bevaras och politiken inriktas på att lindra effekterna av den permanenta massarbetslöshet som blir följden. Denna väg leder till social och ekonomisk segregation mellan dem som har jobb och dem som är arbetslösa. Levnadsstandarden blir lägre för alla. Den andra vägen innebär att den ekonomiska politiken omprövas för att skapa en uthållig tillväxt. Genom att hinder för tillväxt och investeringar i företagen rivs tillåts de nya jobb växa fram som kan få bukt med massarbetslösheten, och välfärden kan utvecklas. Det är utan tvekan på det viset att Sverige behöver en tillväxtpolitik som kan ge nya varaktiga jobb i företagen så att arbetslösheten kan halveras till år 2000. Den höga arbetslösheten beror på att antalet arbetstillfällen i den privata sektorn inte nettoökat sedan 1950-talet. Det är således viktigt att påpeka att den höga arbetslösheten måste angripas genom att den privata sektorn får möjlighet att expandera. Det finns uppenbarligen en bred politisk enighet om att det är i företagen som de nya jobben skall och kan växa fram. Hos många politiker och partier saknas emellertid insikten om vad som behöver göras för att nå målet. Nya jobb i den privata sektorn kan inte, som erfarenheterna av olika statliga s.k. satsningar genom åren visar, kommenderas fram genom politiska beslut. Det som krävs är att tusentals och åter tusentals människor som driver dagens företag och som överväger att starta morgondagens upplever att det ekonomiska klimatet är sådant att de är beredda att ta beslut om bygga ut och starta nya företag. Politikernas uppgift är således att skapa förutsättningar för ett gott näringsklimat. Fru talman! Sverige behöver således en ny ekonomisk politik för att uppnå målen om hög varaktig tillväxt och halverad arbetslöshet. Dess syften bör vara. För det första: Lägre avkastningskrav på investeringar och en balanserad uppgång i ekonomin genom sanerade offentliga finanser, vilket kan ge varaktigt låga räntor. För det andra: God tillgång till riskvilligt kapital genom bl.a. slopad dubbelbeskattning. För det tredje: Goda förutsättningar för fungerande lönebildning, för större kunskap och högre kompetens och för en expanderande tjänstesektor genom lägre skatt på arbete. Lägre räntor är en avgörande förutsättning för ökande investeringar inom näringslivet. Det förutsätter i sin tur en trovärdig budgetsanering, och den måste enligt moderat uppfattning radikalt läggas om på så sätt att redan genomförda skattehöjningar byts mot minskade utgifter. Lägre skatt på arbete, slopad dubbelbeskattning och införande av riskkapitalavdrag är nödvändiga inslag i en tillväxtfrämjande ekonomisk politik. Sedan regeringsskiftet 1994 har den socialdemokratiska regeringen höjt skatten på arbete med drygt 30 miljarder kronor. Det motsvarar kostnaden för uppemot 150 000 arbetstillfällen. Till detta kommer höjda kommunalskatter i storleksordningen 5 miljarder kronor. En allmän löneavgift på en och en halv procentenheter har införts och egenavgifterna till sjukförsäkringen skall höjas med tre procentenheter, trots att sjukförsäkringen redan är fullt ut finansierad. Det är i realiteten fråga om en ren inkomstskatt. För inkomster utöver brytpunkten har dessutom den statliga inkomstskatten höjts med fem procentenheter, och nu förbereder den ena socialdemokratiskt styrda kommunen efter den andra att höja kommunalskatten. Genom att den genomsnittliga kostnaden för att anställa har ökat har givetvis förutsättningarna för nya jobb försämrats. Dessa negativa verkningar är speciellt framträdande i den privata tjänstesektorn. Tjänster som efterfrågas är oftast av sådan karaktär att det finns alternativ till att anställa någon eller till att anlita ett företag för att utföra jobbet. Det är inte möjligt att tillverka en spis själv - det kan kanske vara det någon gång - det är sannolikt svårt att köpa den "svart" och svårt att avstå från att köpa den. Men när det gäller att exempelvis tapetsera om ett rum i en lägenhet finns andra alternativ, t.ex. att göra det själv, låta någon göra det "svart" eller att avstå för att kostnaden är för hög. Om det skall vara möjligt att uppnå en önskvärd expansion i den privata tjänstesektorn med nya arbetstillfällen som följd måste beskattningen av arbete reduceras kraftigt. Det är i längden ohållbart att den som vill ha en tjänst utförd måste avstå en arbetsinkomst som är fyra fem gånger högre än vad den som gör tjänsten erhåller. Det är därför nödvändigt att vidta åtgärder så att skattekilen på arbete sänks för tjänster med stort arbetsinnehåll som skulle kunna efterfrågas av de enskilda hushållen. Det kan exempelvis gälla reparationer och underhåll av egna bostäder, barnomsorg och andra tjänster som underlättar förvärvsarbete. Vi vill därför medverka till att momsen sänks eller slopas på denna typ av tjänster. Hushållen ges möjlighet till inkomstskatteavdrag. Möjligtvis kan vi också diskutera socialavgifterna.

Fru talman! Den svenska ekonomin är nu inne i en återhämtningsfas. Räntorna segar sig nedåt och den svenska kronans värde stärks. Förtroendet för Sverige och för svensk ekonomi har sakta och stabilt återvänt. Alltjämt återstår dock en betydande väg att vandra. Alltjämt finns det risk för bakslag. Den avsevärt förbättrade situationen har naturligtvis många orsaker. En orsak är den starkt förbättrade produktiviteten i svenskt näringsliv och för övrigt också i den offentliga förvaltningen. En annan orsak är den politiska stabilitet som präglat svensk inrikespolitik under det senaste halvåret genom samarbetet mellan regeringspartiet och Centerpartiet. Även om det känns obehagligt kan det vara nyttigt att för ett ögonblick fundera över hur situationen skulle ha tett sig om Carl Bildts propå i april om nyval i september hade kommit till genomförande. Vilken stabilitet hade detta medverkat till? Hur skulle omvärldens beteende tett sig under våren, sommaren och förhösten under sådana förutsättningar? Som sagt, det kändes inte bra att tänka på. Nu gäller det att mödosamt och tålmodigt arbeta vidare för att försvara tagen terräng och att erövra nya terrängavsnitt för att nå en långsiktig och miljöanpassad tillväxt och därmed en långsiktig och ekologiskt hållbar ekonomi och ökad sysselsättning. Fru talman! I detta budgetsaneringsarbete måste också skattepolitiken spela sin roll. Under den tid budgetsaneringsprocessen pågår måste alla grupper i det svenska samhället räkna med uppoffringar såväl när det gäller skattebelastning som besparingseffekter. För Centerpartiet ter det sig nu angeläget att skattesystemet i stort består ett antal år, men också att det utvecklas på några väsentliga punkter. Ett viktigt område där skattesystemet kan och skall bidra till förbättrad tillväxt, ökad sysselsättning och därmed stabilare ekonomi är näringslivets försörjning med riskvilligt kapital. I dagens skattesystem finns ett flertal sparformer som är praktiskt taget riskfria, men som ändå är på olika sätt skattegynnade, medan sparande som innebär investeringar i företagsamhet inte skattegynnas trots att det rymmer betydande risker. Vi kommer därför att fullfölja överenskommelsen i kompletteringspropositionen om återinförande av en begränsad kvittningsrätt och ett tillfälligt riskkapitalavdrag. Vi kommer också att verka för att dubbelbeskattningen i bolagssektorn undanröjs med användande av en annan teknik än den som tidigare prövats. Fru talman! Ett annat viktigt område är att verka för att ytterligare steg tas på skatteväxlingens område, dvs. höjd skatt på miljöskadliga utsläpp och ändliga resurser och sänkt skatt på andra produktionsfaktorer. Vi kommer från Centerpartiets sida att verka i denna riktning. Ytterligare steg är nödvändiga för att en stabil, långsiktig och ekologisk tillväxt skall kunna tillskapas. Men som alltid är det en balansgång över tiden, bl.a. med beaktande av näringslivets konkurrenskraft på kort och på lång sikt. På kort sikt kan naturligtvis sådana här åtgärder innebära konkurrensmässig påfrestning, men på lång sikt är det alltid en konkurrensfördel att ligga i tätposition när det gäller miljöteknik och miljöanpassade tillverkningsmetoder. Vissa debattörer tar nu den pågående Skatteutjämningsutredningen till intäkt för att inte göra något. Det är för övrigt ett klassiskt argument att gömma sig bakom när man inte vill göra någonting. Skatteutjämningsutredningen har inte tillsatts för att förhindra utvecklingen på detta område. Den har tillsatts för att medverka till denna utveckling. Det gäller även under den tid utredningen pågår. Fru talman! Det berömda ljuset i tunneln kan klart skönjas. För att nu öka ljusmängden krävs tålamod, konsekvens och samarbete mellan ansvarstagande parter. Centerpartiet är en sådan stabil, ansvarstagande part.
Fru talman! Uppfattade jag Rolf Kenneryd på ett riktigt sätt, så att det av hans anförande framgick att det inte fanns något skäl att sänka skatterna för närvarande utan att vi bör bibehålla det skattetryck vi för närvarande har? Det innebär alltså att det förslag om skatteförändringar som Centern och Rolf Kenneryd vill genomföra när det gäller dubbelbeskattning och underskottsavdrag skall finansieras via andra skattehöjningar. Är det korrekt uppfattat?

Fru talman! När jag tittade på talarlistan för den här allmänpolitiska debatten kändes det förvånande att det inte fanns något avsnitt om demokrati. Det torde inte saknas områden att diskutera vad gäller just demokrati. I detta anförande vill jag väcka debatt om den ökande andelen kommunala bolag. Dessa ser jag som ett hotande demokratiskt underskott som borde vara en del av debatten. Å andra sidan inrymmer tyvärr många av de kommunala bolagen gökungar i form av verksamheter som normalt inte borde finnas i den kommunala sfären. Jag menar då allt ifrån konferensverksamhet till kommunala målerifirmor. Denna kommunala bolagsverksamhet, som drivs med skattebetalarnas pengar som säkerhet, är och förblir verksamheter som snedvrider konkurrens och begränsar på så sätt också den fria företagsamheten. Därför borde dessa verksamheter upphöra. Men, fru talman, det finns ekonomiska hinder för de kommuner som vill föra tillbaka verksamheter från sina bolag till den demokratiska sfären. Hindren finns i skattesystemet, och det är just därför som jag har valt att väcka den här debatten under just detta avsnitt, men också för att få besked från Lars Hedfors om hans inställning till möjligheter att få förändring till stånd. De kommunala bolagen har en sammantagen balansomslutning på 275 miljarder kronor. De omsatte under 1992 93 miljarder kronor och sysselsatte 54 000 anställda. Självfallet innebär en överföring av en så stor del av ägande och verksamhet från den direkta styrningen under offentlighet, under kommunstyrelse och fullmäktige, också en stor begränsning av demokratin. Riksdagen har fattat beslut om förbättringar i kommunallagen, vilket jag tycker är bra. Men kvar står faktum att aktiebolagslagens regelverk inte stämmer med den kommunala verksamhet som skall drivas under offentlighet och insyn. Mot den bakgrunden är det bättre att minska antalet kommunala bolag i stället för att utöka lapptäcket av regelverk, när det i slutänden i alla fall inte blir riktigt bra. Bolagiseringspendeln börjar nu svänga tillbaka. Många kommunpolitiker överväger möjligheten att föra tillbaka egendom och verksamhet till just den kommunala förvaltningsformen. Detta gör de för att få en bättre helhetssyn, för att få samordningsvinster och för att göra det politiska ansvarstagandet tydligare. Visst finns det fall där det är svårt att föra tillbaka verksamhet, då den inte passar i den kommunala sfären, men i dessa fall kan det ofta vara bättre att överlåta verksamheten till andra näringsidkare utanför skattesfären. Det är enligt min mening viktigt att regering och riksdag ser över incitamenten för byten av organisationsformer inom den kommunala verksamheten. Det måste bli ekonomiskt attraktivt för kommuner att stärka demokratin genom minskad bolagsverksamhet i stället för som nu när vi hindrar förändringarna genom stämpelavgifter och uttagsbeskattning. Efter många år i kommunalpolitiken och även som styrelseordförande i bolag känner jag att det är hög tid att vi tar upp debatten om bolagens varande inom skattebetalarnas område. Jag vet att det finns kommunalpolitiker som vill ta steget tillbaka till en positiv förändring. Men de möts oftast av en avkylande verklighet i form av en krass redovisning av de ekonomiska konsekvenserna av förändringarna. I ett läge med en väldigt ansträngd kommunal ekonomi gör dessa konsekvenser att viljan och ambitionen till förändring avstannar. Men, fru talman, det finns kommuner där man redan har gått halva vägen. I Vingåker har man redan fört över fastighetsinnehav till förvaltningsform. Detta har man gjort i avvaktan på ett besked härifrån när det gäller en förändring av regelsystemet. Det är just därför som jag är angelägen att höra Lars Hedfors principiella inställning till en sådan förändring. Det handlar ju inte om att staten förlorar pengar. Det är ju samma pengar som vi flyttar. Ändrar vi regelverket och tar bort straffet i form av extrabeskattning, ja, då kan vi underlätta en vitalisering av demokratin. Vi kan öka insyn och offentlighet i hur skattebetalarnas pengar används. Men vi kan också minska den kommunala diversehandeln och på så sätt underlätta för näringslivets företagande utan att konkurrensen blir snedvriden. Detta, fru talman, är förändringar som inte kostar, men där samhället har mycket att vinna. För när kommuner avyttrar verksamheter som bättre utförs av andra uppstår också nya marknader och möjligheter till nyföretagande. Det tjänar vi alla på.
Fru talman! Det senaste året har det hänt flera positiva saker inom skatteområdet: värnskatten, fastighetsskatten inom industrin, återinförandet av förmögenhetsskatten, minskad avdragsrätt för pensionsförsäkringar, miljörelaterade skatter - ja, listan kan göras lång. Allt detta kunde genomföras med Västerpartiets aktiva stöd. Det fanns i och för sig skillnader mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna när det gällde hur mycket skatterna skulle höjas, men vi enades till slut och lade på så sätt grunden till saneringen av statens finanser. Socialdemokraternas nya lagvigda, Centerpartiet, hade inte mycket positivt att säga om den proposition som lade grunden för denna saneringsplan. Men mellan den 4 och 5 april förändrades plötsligt Centerpartiets världsbild och allt blev rosenrött. Men, som sagt, visst finns det en hel del positivt att säga om det senaste årets skattepolitik. Lägger man till de signaler som kommer från Finansdepartementet om avdragsrätt för utdelningar och höjd bolagsskatt för aktiebolag, stämmer detta med vårt förslag om borttagande av dubbelbeskattningen när det gäller aktieutdelning. När man inom socialdemokratin dessutom börjat att diskutera skattefria fondavsättningar inom företagen för kommande kompetenshöjande insatser, ligger detta nära Vänsterpartiets förslag om framtidsfonder. Vänsterpartiet är positivt till momssänkningar på mat. Det visar den här affischen med all önskvärd tydlighet. Men när vi drev denna fråga i tider då det fortfarande fanns utrymme för reformer, blev vi av någon anledning anklagade för populism och för att vara - ja, ni hör rätt - gåsleversocialister.

Fru talman! Kristdemokratisk ekonomisk politik tar sin utgångspunkt i marknadsekonomin och eftersträvar stabilitet i samhällsekonomin. En väl fungerande marknadsekonomi bygger på ett samhälle med en grundläggande etisk samsyn och förutsätter stabila spelregler. Socialdemokraternas ekonomiska politik kännetecknas av bristen på en strategi för att komma till rätta med ekonomins grundläggande problem och förmåga att lägga grunden för en långsiktigt god tillväxt och välfärd. Regeringens strategi verkar vara skattehöjningar, vilka motverkar tillväxten. Enbart beslutet att höja egenavgifterna till en redan finansierad sjukförsäkring med två procentenheter till totalt tre procentenheter innebär en indragning av hushållens köpkraft med i storleksordningen 9,6 miljarder. Dessa egenavgifter drabbar främst låginkomsttagare, eftersom de har sämre ekonomiska marginaler och lägre avdragseffekt. Höjningen av egenavgifterna innebär också att kommunernas skatteinkomster kommer att minska med ca 8,5 miljarder fram till 1998, eftersom egenavgifterna är avdragsgilla mot kommunalskatten. Det kommer framför allt att drabba vård och omsorg i kommuner och landsting. Biträdande socialministern Anna Hedborg har t.o.m. uttryckt att medborgarna kommer att få ta ett ännu större personligt ekonomiskt ansvar för socialförsäkringarna framöver. Hur långt sträcker sig egentligen det öppna mandatet som socialdemokraterna menar att de fick av sina väljare i valet 1994? Hur skall regeringen kunna skapa förtroende och stabilitet hos landets arbetstagare och arbetsgivare när det finns en stor risk för ytterligare socialdemokratiska skattehöjningar? Detta är inte att ge stabila spelregler för aktörerna på marknaden, vilket borde ha hög prioritet. Vi kristdemokrater är övertygade om att de nya jobben måste tillkomma i den privata sektorn, och då framför allt i de små och medelstora företagen, ofta inriktade mot tjänsteproduktion. Det är då ytterligt angeläget att villkoren för företagande och nyföretagande är sådana att företagen kan växa och att enskilda människor vågar starta nya företag som i sin tur genererar nya jobb. Om arbetslösheten skall pressas ned till 5 % vid sekelskiftet måste 400 000 nya arbetstillfällen uppstå i småföretagen, enligt den kalkyl som Företagarnas riksorganisation har presenterat i en färsk rapport. Det förutsätter investeringar och riskkapital samt en hög vinstnivå i småföretagen. Kristdemokraterna anser att en skattemässig neutralitet mellan olika företagsformer skall upprätthållas. Riskvilligt kapital som satsas i företag skall inte beskattas hårdare än riskfritt placerat sparande i obligationer eller i bank. Tillgång till riskkapital innebär dels att företagen inte behöver låna till alla investeringar, dels att företagen lättare får de lån de behöver. Den socialdemokratiska regeringen verkar sakna insikt i och förståelse för företagandets villkor och förutsättningar. I stället för att skapa ett gott klimat att växa i för företagen har en hel rad beslut fattats som försämrar villkoren. Utöver försämrade skattevillkor - slopad kvittningsrätt för nystartade enskilda verksamheter, återinförd dubbelbeskattning på avkastningen på det kapital som satsas i företag och höjda skatter på arbete - har också flexibiliteten i arbetsrätten försämrats, vilket framför allt försvårar nyanställningar i småföretagen. Nu har också förslag framlagts om en tidigareläggning av betalning av mervärdesskatt. Förslaget innebär att företag blir skyldiga att betala in moms innan de själva fått betalt. Detta är en helt orimlig princip. Jag undrar om även centerpartiet står bakom detta förslag. Statens kortsiktiga intressen tycks gå före företagens möjligheter att utvecklas. Faktum är att det uppstår negativa statsfinansiella effekter genom att förslaget orsakar praktiska och organisatoriska problem samt försämrad likviditet hos företagen. Detta försvårar i sin tur möjligheterna till utveckling och expansion, vilket hämmar rekryteringsbenägenheten, särskilt hos småföretag med färre än tio anställda som för närvarande svarar för ca 30 % av sysselsättningen. Fru talman! I dagarna har 2,3 miljoner ägare till villor, radhus och fritidshus erhållit underlagen för årets fastighetstaxering. Aldrig tidigare har taxeringsvärdena ökat samtidigt som fastighetsskatten höjs. Dessutom genomförs för första gången en årlig indexuppräkning. Resultatet för många som berörs är både orimligt och orättvist, framför allt de som bor i storstäder och i skärgårdar. Många barnfamiljer, pensionärer med låga inkomster och familjer som drabbas av arbetslöshet kommer helt enkelt inte att ha råd att bo kvar i skärgårdar och storstadsområden. Vi måste komma ihåg att 75 % av alla barn bor i villor. Det är således inte enbart rika människor som bor i småhus. Regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet bäddar för en ny flyttlasspolitik i och med att de drivit igenom beslutet om en kraftigt höjd skatt på småhus. Oändliga tragedier kan uppstå med en nya fastighetskris som yttersta konsekvens. Tyvärr får jag inte möjlighet att debattera med miljöpartiet angående fastighetsskatten här i dag, vilket hade varit mycket intressant - de är nämligen inte här i kammaren. När effekterna av fastighetsskattehöjningen nu är kända borde det få ansvariga politiker och partier att tänka till. Det kraftiga uttaget av fastighetsskatt som kommer att ske är inte rimligt. Jag uppmanar socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet att tänka om. Låt oss skapa majoritet i riksdagen för att låta fastighetsskatten ligga kvar på 1,5 % av taxeringsvärdet och, vad som kanske är ännu viktigare på kort sikt, att hitta en lösning för permanentboende i attraktiva områden.
Fru talman! Kraftigt höjd fastighetsskatt är väl ändå att ta i. Fastighetsskatten höjs från 1,5 % till 1,7 %. Men det är inte det viktiga. Det viktiga är hur kds ser på problemet att detta faktiskt gjordes för att man inte skulle ta bort räntebidraget i den takt som förslaget innebar. Förslaget innebar en nedtrappning av räntestödet med 0,7 % per år. Detta innebär att vi lyckades bibehålla nivån på 0,35. Hur tänker ni finansiera det? Tänker ni återgå till förslaget att kraftigt minska räntebidragen? Det skulle nämligen slå betydligt hårdare mot hushåll än vad höjningen av fastighetsskatten kommer att göra. Sedan är det ju så att taxeringsvärdena höjs, och vi har under många år diskuterat hur vi skall lösa problemen för skärgårdsbor och boende i attraktiva områden. Men trots mycket tankemöda har det hittills inte kommit ett enda förslag. Det kom inget förslag under hela förra regeringsperioden då kds satt med i regeringen. Ni hade all möjlighet att lägga fram förslag men gjorde det inte. Så sent som höstas diskuterade vi detta på ett möte, men det kom inte ett enda förslag från vare sig moderaterna eller kds. Kom med konstruktiva förslag till en lösning. Men kom inte med ofinansierade förslag i slutändan när vi nu faktiskt har räddat situationen för många boende genom att inte genomföra den föreslagna nedtrappningen av räntebidragen.
Fru talman! Det är mycket märkligt att Per Rosengren säger att det inte gäller en kraftig höjning. För närvarande uppgår uttaget av fastighetsskatt till ca 10 miljarder. Med de olika faktorer som nu samverkar för att höja fastighetsskatten - en rullande taxering och höjda taxeringsvärden - ökar uttaget med ungefär 5 miljarder. Är inte en 50-procentig ökning en kraftig ökning? Det tycks som om Per Rosengren har läst på dåligt. I vår motion från januari i år anges hur finansieringen skall ske. Vi står fast vid den överenskommelse som gjordes mellan den gamla regeringen och Socialdemokraterna om att en nedtrappning av bostadssubventionerna läggs ut på tre år. Denna nedtrappning är inte kraftig utan försiktig, utlagd på flera år. När det gäller de attraktiva områdena hoppas jag verkligen att vi skall kunna komma överens. Det finns en rad olika modeller, och det gäller bara att enas om vilken som är den bästa. Jag hoppas att vi i framtiden skall kunna göra detta i skatteutskottet. Jag är tacksam för att även Vänsterpartiet är med i resonemangen om de frågorna. Jag tror att vi skall kunna få till stånd en majoritet på denna punkt.
Fru talman! Fastighetsskatten höjs från 1,5 % till 1,7 %. Att detta sammanfaller med ökningen av taxeringsvärdena är en helt annan sak, och i det avseendet har kds inte någon avvikande uppfattning. Det som vi diskuterar är alltså höjningen från 1,5 % till 1,7 %. Men kds säger nu alldeles klart att man står fast vid den gamla överenskommelsen om en avtrappning i räntebidragssystemet. Ja visst, det betyder att ni vill göra en upptrappning med 0,7 % per år för dem som har subventionerade räntor i dag. Gå ut och fråga dem hur de 0,35 procentenheterna per år slår i förhållande till detta förslag! Då skall ni få se att det får katastrofala följder för villaägare och för boende, betydligt värre än höjningen från 1,5 % till 1,7 %. Det är såvitt jag förstår bara denna höjning som vi diskuterar, inte den totala fastighetsskatten. Eller vill ni också riva upp hela fastighetstaxeringen? Jag får nästan den uppfattningen när jag hör kds resonemang här i dag.
Fru talman! Nej, Per Rosengren har missuppfattat det här. Det är de sammanlagda effekterna som uppgår till ca 5 miljarder. Det som vi kritiserar och har gått starkt emot är höjningen från 1,5 % till 1,7 % av fastighetsskatten. Den har storleksordningen 2-3 miljarder, beroende på hur man räknar. Det är denna kraftiga höjning som vi går emot.

Fru talman! K-G Svensons inlägg här i debatten var ganska förutsägbart: en 6 minuter lång litania om de höga skatterna. Det är det som vi är vana vid från Moderata samlingspartiet. Det är förvisso sant att vi tar in ganska mycket pengar i skatt här i Sverige, men vi får väldigt mycket för de pengarna, något som K-G Svenson kanske borde tala litet oftare om. Det märks inte minst i dessa dagar, när vi skär ned på sådant som är skattefinansierat, vilket drabbar folk i mycket stor utsträckning. Det är också sant att den socialdemokratiska regeringen har höjt skatter, men det har skett parallellt med ett gigantiskt saneringsprogram, som nu tydligt börjar ge resultat. Statsbudgeten börjar komma i balans, statsskuldens tillväxt börjar att avta och vi kan se att det finns möjligheter att bevara välfärden och kanske t.o.m. förbättra den. Vi ser hur räntan sjunker, och det är det viktigaste bidraget till att få tillväxt i ekonomin, K-G Svenson. Då är frågan om det över huvud taget är möjligt att ytterligare höja skattetrycket. Jag tror inte att det är det i någon större utsträckning. Det hindrar naturligtvis inte att man höjer skatter, men man måste då börja tänka på att eventuellt sänka andra skatter. Det pågår just nu en mycket intressant diskussion om skatteväxling, dvs. att höja skatten på miljöstörande utsläpp och sänka skatten på arbete, varigenom man så att säga skulle slå två flugor i en smäll. Man skall dock inte inbilla sig att detta är något slags mirakelmedicin, som i ett slag löser våra problem. Skattebasen för miljöskatterna är ju en bråkdel av skattebasen för arbete, och det kan därför inte bli några stora skattesänkningar på arbete på den grunden. Det är dessutom per definition så att skattebasen för miljöskatterna minskar eller kanske t.o.m. försvinner. Hur skall vi då finansiera skattesänkningarna på arbete? Det finns alltså problem med en skatteväxling, och dem måste vi fundera över. Det är också precis det som sker i Skatteväxlingskommittén, där man för en intressant och spännande diskussion om skatteväxling. Jag tror personligen att man kan genomföra en skatteväxling, men jag anser inte att det är någon mirakelmedicin, och vi skall inte heller inbilla folk att det är på det viset. I dagens läge, när vi drar in så mycket som vi gör - vilket drabbar alla människor, även låg och medelinkomsttagare - måste vi föra en seriös diskussion om den fördelningspolitiska rättvisan, och här är skattesystemet en mycket viktig faktor. Vi socialdemokrater har under det gångna året drivit en fördelningspolitiskt rättvis skattepolitik. Vi har höjt skatten över brytpunkten genom värnskatten. Vi har höjt skatten på kapitalinkomster kraftigt. Vi har höjt skatten på pensionssparande, och det är förmodligen den fördelningspolitiskt bästa metoden för en skattehöjning. Vi har återinfört den förmögenhetsskatt som bl.a. K-G Svenson har varit med om att avskaffa. Det är klart att detta drabbar höginkomsttagare och kapitalägare hårt. Jag höll på att säga att det skall göra det. De måste helt enkelt ta en större andel av krisbekämpningens bördor. Annars är det omöjligt att bedriva en åtstramningspolitik. Jag kan också säga till K-G Svenson och andra som är intresserade av att lyssna att vi socialdemokrater är beredda att gå vidare på den här fördelningspolitiska vägen. Förmögenhetsskatten måste t.ex. effektiviseras. Det är i dag på tok för lätt att komma undan skatt på höga förmögenheter, bl.a. därför att man tar ut olika mycket skatt på olika typer av förmögenhet. Detta måste vi göra någonting åt. Vi måste skapa en enhetlig skattebas för förmögenhetsskatt, och det pågår ett arbete inom Finansdepartementet på det området. För min egen del skulle jag väldigt gärna se att det framläggs en proposition om förmögenhetsskatten till våren. Jag utgår från att det skall vara möjligt att göra det. En annan viktig fördelningspolitisk fråga, som vi har berört mycket marginellt i den här diskussionen, är att vi måste se till att man betalar sin skatt, att så få som möjligt smiter undan. Därför måste skattemyndigheternas befogenheter att utöva skattekontroll förbättras. Den borgerliga regeringen försvårade av någon egendomlig anledning skattekontrollen. Den avskaffade generalklausulen och bevissäkringslagen, och den försämrade påtagligt möjligheterna till skatterevision. Nu gör den socialdemokratiska regeringen precis tvärtom. Den har återinfört generalklausulen, och man är i full färd med att effektivisera den. Man håller också på att skärpa skattekontrollen, bl.a. genom bättre möjligheter till skatterevision. Det bör vara möjligt att ganska snabbt, åtminstone under 1996, lägga fram en proposition också om detta.

Fru talman! Det är rätt fantastiskt att Lars Hedfors talar i sex minuter utan att med ett ord beröra den väldigt höga arbetslöshet som vi har i dag. Som jag nämnde i mitt anförande finns det inte en tillräcklig ambition från regeringens sida att få ned arbetslösheten. Fortfarande räknar man i kompletteringspropositionen med att vid sekelskiftet ha en halv miljon arbetslösa. Inte med ett ord tar Lars Hedfors upp den här frågan. Han inser inte att den politik som socialdemokraterna bedriver har varit ett misslyckande när det gäller att få ned arbetslösheten. De skattehöjningar som man har vidtagit har hämmat utvecklingen och försämrat näringsklimatet i stället för tvärtom. Jag ställde i mitt anförande en avslutande fråga till Lars Hedfors om vilka åtgärder som regeringen skall vidtaga för att öka den ekonomiska tillväxten och skapa varaktiga förutsättningar för nya jobb. Han talar egentligen bara om nya skatter, som skall finansieras genom sänkning av andra skatter, inte om att göra några besparingar. Han vill bibehålla det nuvarande skattetrycket, som hämmar utvecklingen mot ökad ekonomisk tillväxt. Som Michael Stjernström sade talar socialministern om nya skatter på det området. Från LO:s sida talar man om att värnskatten skall bibehållas. Det är rätt viktigt att Lars Hedfors i dag ger besked i frågan om det skall bli nya avgifter som betecknas som skatter och i frågan om värnskatten skall permanentas. Vi behöver få ett klart ja eller ett klart nej. Och vad gäller förmögenhetsskatten: Kommer vi att få en skatt på arbetande kapital?
Fru talman! Först och främst får K-G Svenson dämpa ned sig en liten aning i frågan om arbetslösheten. Det är faktiskt så att arbetslösheten just nu sjunker. Det har skapats 80 000 nya arbetstillfällen under det senaste året. Det finns kanske anledning att påminna K-G Svenson om att det under den tid när hans parti satt i regeringsställning försvann 500 000 arbetstillfällen. Jag talade faktiskt i mitt anförande om att det viktigaste för tillväxten, med ty åtföljande sysselsättningsökning, är att vi lyckas få ned räntan, och det är vi på god väg att få. Det kommer att ge resultat. Det är klart att vi måste vidta åtgärder för att öka sysselsättningen, och potentialen för detta finns i de små företagen. Det kommer förslag på det området, K-G Svenson - var lugn för det! Jag kan i min tur fråga K-G Svenson: På vilket sätt kommer era skattesänkningar att skapa jobb? Spåren förskräcker när man ser på vad som hände under den borgerliga tiden. Ni sänkte på löpande band skatter för höginkomsttagare och kapitalägare, men jobben försvann. Ni har alltså en svår pedagogisk uppgift - en omöjlig uppgift, skulle jag kunna säga - när det gäller att förklara hur era sänkta skatter för höginkomsttagare och kapitalägare skall leda till ökad sysselsättning.
Fru talman! Sänkt skatt på arbete ger nya jobb. I den senaste OECD-rapporten, som kom i september, kritiserade man den ekonomiska politiken i Sverige och trycker just på att problemen med för låg tillväxt i den svenska ekonomin måste lösas. Jag läste häromdagen på Svenska Dagbladets näringslivssida att dagens tillväxt inte räcker för att bemästra massarbetslöshetens problem. Den stora frågan, Lars Hedfors, är att vi måste ha mer folk ute i arbete, och grunden till detta är ett gynnsamt näringsklimat, framför allt sänkt skatt på arbete. Vi har gång efter annan, i EU-nämnden och på andra sätt, försökt förmå Socialdemokraterna och regeringen att i EU-sammanhang aktivt bearbeta de direktiv i EU som ger oss möjlighet att sänka och slopa tjänstemoms. Ni är ointresserade av detta, som direkt skulle skapa tusentals jobb, om det kunde åstadkommas. Det är också nödvändigt att på andra sätt åstadkomma lägre skatter inom tjänstesektorn, just för att skapa möjlighet till nya varaktiga jobb för att få ned arbetslösheten. Detta har en avgörande betydelse, men socialdemokraterna är oerhört passiva just när det gäller att skapa jobb i det privata näringslivet.
Fru talman! Man borde egentligen bli rejält upprörd när K-G Svenson anklagar oss för att inte göra tillräckligt mycket för att öka sysselsättningen. Ni har faktiskt inget förflutet att skryta med på den punkten, och ni borde ägna er litet grand åt självrannsakan i sysselsättningsfrågorna. K-G Svenson tar upp en intressant diskussion om beskattningen av tjänster. Jag blir inte klok på vad det är ni föreslår. Ni slänger litet vårdslöst ur er att vi måste sänka skatten på tjänster. Vad är det för tjänster som ni skall sänka skatten på, och vad är tjänster för något? Har ni den minsta analys av vad det är för något? Hur skall en subvention av lågproduktiva tjänster kunna ge tillväxt? Det måste K-G Svenson förklara. I själva verket handlar talet om tjänstebeskattningen om en uppgivenhet från borgerligt håll. Man har egentligen inte särskilt mycket att komma med när det gäller att öka tillväxt och när det gäller att öka sysselsättningen. Är det hela tjänstesektorn som skall subventioneras? Hur mycket kostar det? Hur kommer det att drabba budgetunderskottet? Det vore väldigt intressant om ni kunde utveckla det vid något tillfälle. Är det bara hushållstjänsterna det gäller? Då ger det inte särskilt mycket. Man har försökt med att subventionera hushållstjänster i Danmark. Det har givit 2 500 nya jobb. Om man överför det till Sverige skulle det handla om ungefär 5 000 nya jobb. Ni måste faktiskt förklara vad ni menar när det gäller tjänstebeskattningen!
Fru talman! Det känns beklagligt att åhöra att Lars Hedfors väljer den gamla trygga retoriska pajkastningen i stället för att ge ett enkelt svar på frågan hur man kan förändra skattesystemet för att minska bolagen och öka demokratin.
Fru talman! När det gäller Conny Sandholms fråga om de kommunala bolagen skall jag erkänna att det ur demokratisk synpunkt naturligtvis inte är särskilt bra att man minskar insynen på området. Det är förvisso sant. Orsaken till att man gör det är förmodligen att kommunerna är i ett trångt och kärvt läge. Det gör de i mycket stor utsträckning till följd av den politik som den borgerliga regeringen förde, med kraftiga indragningar på kommunsektorn. Det ger utslag nu. Jag skall inte förneka att Conny Sandholm tar upp ett problem. För min egen del är jag beredd att medverka till att frågan studeras litet närmare.
Fru talman! Tack för det svaret, Lars Hedfors. Det är beklagligt att han smyger in påståenden om borgerliga regeringar och socialdemokratiska regeringar. Det här är ett problem. Låt oss ta i det och försöka få en förändring, så att vi verkligen kan stärka demokratin. Det hade räckt som svar, men tack ändå!
Fru talman! Lars Hedfors pratar om fördelningspolitisk rättvisa och säger att man har höjt skatten för höginkomsttagarna - den s.k. värnskatten. Det stämmer ju. Men varför sänkte ni samtidigt skatten för samma kategori genom att införa grundavdraget i den statliga taxeringen? Det var väl inte nödvändigt? Jag har här ett litet utsnitt ur den socialdemokratiska tidskriften Tiden, där man skrev så här angående momssänkningen: "Pengarna får inte rinna bort till ingen nytta. Och vi har en mycket plågsam känsla av att det är just vad de 8 miljarderna i matmoms kommer att göra. Effekten på tillväxt och sysselsättning torde bli liten, fördelningspolitiskt är den som sagt neutral. Om det var fördelningspolitik man ville driva, hade det varit bättre att skydda barnbidragen och A Jag skulle vilja höra vad Lars Hedfors säger om den beskrivningen och vill dessutom att han svarar på den första frågan. Dessutom skall jag citera vad man sade från Centern när proposition 25, dvs. saneringspropositionen, lades fram. Man sade som följer: "Propositionen, som uppenbarligen är en gemensam produkt av socialdemokraterna och vänsterpartiet, är behäftad med sådana brister att den som underlag för riksdagsbeslut är helt undermålig. Det visar bristande respekt för riksdagen och dess arbete att lägga en så dåligt genomarbetad proposition på riksdagens bord. Rimligen borde den dras tillbaka och återkomma i ett skick som uppfyller kravet på ett anständigt beslutsunderlag." Dessutom står: "En sundare ekonomi förutsätter vidare systemförändringar i de nuvarande välfärdssystemen. En grundtanke i dessa systemförändringar är att bryta automatiken i statens kostnadsutveckling". Utifrån detta formar Centern sin skattepolitik. Överensstämmer det med den socialdemokratiska synen på hur skattepolitiken skall formas?
Fru talman! Per Rosengren vet mycket väl hur det förhåller sig med schablonavdraget vid den statliga taxeringen kontra den s.k. värnskatten. Vi har hela tiden sagt att vi föredrar att höja skatten ovanför brytpunkten. Vi anser att det fördelningspolitiskt är rättvisare än att ta bort schablonavdraget. Om schablonavdraget tas bort drabbas alla precis lika mycket i kronor och ören. Det sade vi redan från början, det har vi sagt i valrörelsen, och det har vi genomfört nu. Vi vet att en person som har en inkomst på 25 000 kr i månaden får en skattehöjning på 330 kr i månaden med värnskatten. En person som har 100 000 kr i månaden får en skattehöjning på 4 000 kr i månaden. Om man tar bort schablonavdraget ger det en skattehöjning på 150 kr i månaden antingen man tjänar 25 000 kr eller 500 000 kr i månaden. Därför har vi bytt ut dessa två saker. Sedan kommer Per Rosengren in på frågan om matmomsen. Jag skulle vilja ställa en direkt fråga till Per Rosengren. Om ni nu inte vill sänka matmomsen och på det viset, som det heter, frigöra ytterligare en momssats, hur hade ni då tänkt er att ni skulle beskatta tidningarna och massmedierna? Vilken skattesats skulle ni ta ut på massmedierna, dvs. tidningarna, där vi nu föreslår 6 %? Det måste bli en betydligt högre skattesats. Matmomssänkningen är bra för pensionärer, den är bra för barnfamiljer, och den är bra för de flesta. Det finns inga stora fördelningspolitiska vinster med en matmomssänkning. Men det finns vissa, och de är viktiga och nödvändiga.
Fru talman! Först till frågan om pressmomsen. Det är inte nödvändigt att införa den. Man kan i så fall i stället öka reklamskatten. Det är en väg att lösa det hela. Vi är inte klara med diskussionen om var vi kommer att hamna. Men det är inte med någon form av ryggmärgskänsla vi stödjer det liggande förslaget. Sedan till frågan om grundavdraget. Vi skall tala om hur det var. Vi införde tillsammans värnskatten. Men vad Socialdemokraterna dessutom gjorde var att återinföra grundavdraget för att den statligt taxerade inkomsten, dvs. bara för höginkomsttagarna. Kom inte och tala om grundavdraget vid den kommunala taxeringen. Det har inte med detta att göra. Det är den statliga taxeringens grundavdrag som vi diskuterar, ingenting annat. Att vi sedan vill höja grundavdraget för inkomsttagare med lägre inkomst vid den kommunala taxeringen är en helt annat sak. Det behöver vi inte diskutera här. Det är ytterligare en rättviseaspekt som vi tycker är viktig. Man kan inte plocka pengar från barnbidragen och a-kassorna för att finansiera en matmomssänkning som gynnar alla. Fördelningspolitiskt är det bättre att i det läget höja barnbidragen och hålla kvar akassenivån på en vettig nivå. Det är vad det handlar om. Det är inte om matmomssänkningen är bra eller dålig, utan det är sättet att finansiera den. Man tar från ett fördelningspolitiskt relativt sett relativt bra system och ger till ett fördelningspolitiskt betydligt sämre system.
Fru talman! Att säga att matmomssänkningen skulle finansieras genom försämringar i ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen osv. är ett vid det här laget gammalt klassiskt, höll jag på att säga, vänsterpartistiskt populistiskt grepp. Att spela ut matmomssänkningen mot dessa saker passar Vänsterpartiets populistiska framtoning väldigt bra. Ni kunde precis lika gärna säga att höjningarna av kapitalinkomstskatterna, återinförandet av förmögenhetsskatt och det vi vinner på att införa värnskatten är till för att finansiera socialförsäkringssystemen. Men ni vill inte göra det. Det kvittar vad vi gör för någonting. Ni kommer alltid att lägga er ett strå över när det gäller att ta ut skatter på höginkomsttagare, kapitalägare och liknande. Det är en mycket typiskt vänsterpartistisk argumentation. Sedan smiter Per Rosengren undan frågan om momsen på tidningar. Vi är tvungna att ta ut moms på tidningar enligt de regler som gäller i EU. Det kan inte Per Rosengren förneka eller smita ifrån. Men det är bekvämt att göra det. Han vill inte svara på min fråga hur hög momssats ni vill ta ut på tidningarna. Per Rosengren gör det enkelt för sig. Men det är vi inte helt ovana vid.
Fru talman! Jag fick inget besked om hur långt det socialdemokratiska öppna mandatet från valrörelsen 1994 sträcker sig på skatteområdet och inget besked om hur det blir med ytterligare höjda egenavgifter för den enskilde. Jag vill också fråga om fastighetsskatten, som är ett mycket stort problem framför allt i attraktiva områden i skärgård, längs kuster och på skidorter. Det finns olika modeller för att lösa detta. Är Socialdemokraterna villiga att medverka till att hitta en lösning för dessa attraktiva områden som är speciellt berörda av höjningen av fastighetsskatten? Det är kanske inte så känt att det geografiska läget påverkar taxeringsvärdet, beräkningsgrunderna och koefficienten, inte bara på markvärdet utan också på själva byggnaden. Jag skulle vilja fråga Lars Hedfors: Är det rimligt att det är så?
Fru talman! Michael Stjernström måste ha lyssnat ganska dåligt på mitt anförande. Jag sade faktiskt att jag inte tror att det finns något större utrymme för att höja skattetrycket i Sverige framöver. Det finns i varje fall inte något större utrymme. Möjligen kan man tänka sig den skatteväxling som bl.a. Michael Stjernström har talat om tidigare. Sedan kommer vi in på det kära samtalsämnet fastighetsskatten i allmänhet och fastighetsskatten på skärgårdsfastigheter i synnerhet. Jag talade nyss om populism när det gällde Vänsterpartiet. Men frågan är om inte kds och Moderata samlingspartiet tar priset i populism när de börjar tala om skatten på fastigheter i attraktiva områden. Vad gjorde ni under de tre åren som ni satt i regeringsställning åt detta problem? Det är känt sedan tio år tillbaka att det är ett stort problem. Ni gjorde inte ett skvatt åt det. Men nu är det opportunt att komma dragandes med detta när vi har suttit vid regeringsmakten i ett år. Ni gjorde icke ett dugg åt det. Det är oerhört svårt att komma till rätta med problemet skattevägen. När vi diskuterar fastighetsskatten och de svåra konsekvenserna för väldigt många människor tycker jag att vi skall vända litet grand på medaljen och se på den positiva sidan. Den har glömts bort i debatten i mycket stor utsträckning. Vad är det som händer, och som är så betydelsefullt för fastighetsägarna? Jo, räntan sjunker. Om räntan skulle sjunka med 2 %, vilket är fullt möjligt, innebär det för en person som har ett lån på 700 000 kr en årlig hyressänkning på 14 000 kr. Det borde också komma fram i debatten i massmedierna, men det gör det inte. En annan sak, Michael Stjernström, som ni kanske borde tänka på är följande. Vi har genom att vi har höjt skatterna på kapitalinkomster också sett till att värdena på avdragen har förbättrats med 5 %. Ni vill sänka skatterna på kaptialinkomster. Då kommer ni också att sänka värdena på avdragen för husägarna, och det kommer de sannerligen inte att gilla. Skall de då dessutom få mindre räntesubventioner blir det inte särskilt populärt. Det kan jag tala om.
Fru talman! Vi har hört det förut. Det finns inget utrymme för ytterligare skattehöjningar, eller nästan inte, om jag förstod Lars Hedfors rätt. Men det räcker inte. Man måste ge klara besked, och framför allt kunna stå för de besked som man lämnar. Jag tycker att det är bra att Lars Hedfors erkänner att det är ett problem med fastighetsskatten i attraktiva områden. Det gjordes en del utredningar under den borgerliga tiden. Jag beklagar att man inte kom fram till en lösning då. Men problemet är ännu mer angeläget att lösa nu när fastighetstaxeringen har slagit igenom med kraftiga höjningar. Även fastighetsskatten har ju höjts. Då är det ännu mer angeläget att hitta en lösning. Jag hoppas verkligen att ordväxling inte skall bli så hård att man inte kan samsas och samlas runt problemet. Jag förstår inte hur detta skall kunna vara populism när t.o.m. Lars Hedfors erkänner att det är ett problem som vi borde lösa.
Fru talman! På min mycket allvarliga fråga om varför den borgerliga regeringen på tre år inte löste problemet med skärgårdsfastigheter har Michael Stjernström inget annat svar än att han beklagar det. Men om han beklagar att man inte orkade med att göra det borde han kanske stämma ner tonen gentemot den socialdemokratiska regeringen. Vi har några år till på oss innan vi kommer upp i tre år. En fråga som Michael Stjernström inte svarade på, men som han måste svara på och som måste ställas till honom igen är: Vad händer med dem som har lån på sina fastigheter när ni skall genomföra era vallöften om att sänka kapitalinkomstskatten? Då kommer deras ränteutgifter att bli ännu högre. Och vad händer när ni tar bort räntesubventionerna eller minskar dem? Det kommer att bli betydligt besvärligare för fastighetsägarna än detta med fastighetsskatten.

Fru talman! Fru statsråd! Ärade ledamöter! Björn Samuelson jag är de enda män som deltar i debatten om jämställdhet. Ändå är vi två ovanligt många eftersom dessa debatter i riksdagen vanligtvis enbart brukar föras av kvinnor. Det är inget fel på antalet kvinnliga deltagare, men det krävs fler män i debatten. Vi måste ställa oss frågan hur vi får fler män att delta. Om vi vill föra frågan framåt måste männen vara mer delaktiga och aktiva i diskussionen om jämställdhet. Då förs frågan framåt och vidare. Vi får också större genomslag i samhället. Jag är övertygad om att vi måste utveckla samhället så att vi bättre tar till vara den kunskap, den kompetens och de egenskaper som både män och kvinnor besitter. Vi måste på alla nivåer ta till vara den olika syn som män och kvinnor har på frågor och problemställningar. Det gäller på arbetsplatser, i sammanträdesrum och i familjen. Jag tror inte att man kan reglera eller lagstifta fram mer jämställdhet. Det handlar främst om hur vi är som människor, hur vi beter oss och vårt sätt att vara och hur vi är som förebilder för våra barn. Det handlar också om kultur och traditioner som vi kan utveckla på lång och kort sikt. Den svenska arbetsmarknaden är starkt könsuppdelad. Andelen kvinnor i offentlig sektor är 60 %. Inom vård, omsorg och utbildning är andelen så hög som 70-75 %. Trots den stora andelen kvinnor inom offentlig sektor är antalet kvinnor i ledande befattning mycket lågt. Många kvinnor hävdar att det endast är genom en stor offentlig sektor som kvinnor garanteras sysselsättning. Motståndet mot den nödvändiga reformeringen och effektiviseringen av den offentliga sektorn som den borgerliga regeringen inledde och som socialdemokraterna fullföljer var stort bl.a. med argumenten att detta hotade kvinnors sysselsättning. Jag tycker att detta resonemang är djupt kränkande mot kvinnorna. Utgångspunkten tycks vara att det endast är inom den offentliga sektorn som kvinnor klarar av att arbeta. Det är naturligtvis inte så. Däremot är det sannolikt att kvinnor respektive män söker sig till olika sektorer i arbetslivet, vare sig vi vill det eller inte. Inom den offentliga sektorn, där merparten av kvinnorna arbetar, finns det lågavlönade yrken. Men finns det ett samband mellan löneutvecklingen inom den offentliga sektorn och det faktum att man arbetar i monopolbranscher, dvs. inom områden där det i realiteten inte finns några alternativa arbetsgivare? Jag tror att det gör det. De valfrihetsreformer som den borgerliga regeringen genomförde inom skola, omsorg och vård främjade kvinnors valmöjlighet att välja arbetsgivare eller starta eget. Vi fick många kvinnliga entreprenörer som startade dagis eller fristående skolor. Det är positivt. Därför är de återställare som socialdemokraterna har gjort direkt hämmande på kvinnors möjligheter och utveckling. Arbetsmarknaden måste breddas framför allt för kvinnorna. Det är en långsiktig fråga. Då kommer jag osökt in på skolans område. Elevernas studieval, liksom arbetsmarknaden, präglas i hög grad av skillnader mellan könen. Det faktum att studievalen är mycket traditionella har skapat och skapar problem inom nästan alla områden. Särskilt bekymmersamma är rekryteringsproblemen till naturvetenskapligt och tekniskt inriktade studievägar. Lärarnas kunnighet i ämnet och deras pedagogiska kompetens har stor betydelse för att stimulera flickors intresse för naturvetenskap och teknik. Om fler flickor söker sig till dessa studievägar breddas också deras arbetsmarknad. Både flickor och pojkar behöver fler manliga förebilder i skolan. Vi är på väg att få en lärarkår som består av kvinnor, särskilt i grundskolan. En sådan utveckling får negativa konsekvenser både för skolan och dess elever. Barn och ungdomar behöver både kvinnliga och manliga förebilder och perspektiv. Därför måste läraryrket och lärarutbildningen bli mer attraktiv också för manliga studenter. En viktig del i detta arbete är att genom olika åtgärder höja läraryrkets status. Jag är moderat ledamot i Jämställdhetsrådet. Rådet har 37 ledamöter. Av dessa är 33 kvinnor. Med andra ord råder en stor obalans. Det är inte bra att diskutera och debattera jämställdhet endast ur ett kvinnligt perspektiv. Det krävs också ett manligt perspektiv. Samma ojämställda förhållande är det i arbetslivet på alla nivåer och på alla områden när det gäller handläggandet av jämställdhetsfrågor. Den som handlägger jämställdhetsfrågor är nästan alltid en kvinna. Så är det på SAF, LO, TCO m.fl. Mona Sahlins jämställdhetsenhet är inte heller något föredöme. Vi har en formell jämställdhet i Sverige, men vi kommer aldrig att få en reell jämställdhet om inte detta förhållande ändras. För oss i Västeuropa är det självklart att flickor skall ha samma arvsrätt som pojkar, att flickor skall ha samma möjlighet och rättighet till utbildning som pojkar, att flickor skall ha samma rätt till livet som pojkar etc. Men dessa självklarheter förvägras flickor i många av jordens länder. Jag hade förmånen att ingå i den svenska delegationen på den nyligen avslutade kvinnokonferensen i Peking. Kina är ett av många länder där det avskyvärda förtrycket mot flickor pågår med statens goda minne, förutom deras ständiga förbrytelser mot de mänskliga rättigheterna. FN-konferensen flyttade fram positionerna för kvinnor och flickor på många områden. Det är bra. Men vi har också ett stort ansvar att ständigt granska dessa länder och deras handlande gentemot kvinnor och flickor. Det är viktigt för kvinnorna att de vet om att vi stöttar dem och att vi noggrant följer efterlevnaden av överenskommelserna som träffades i Peking.

Fru talman! Jag är också relativt nyligen hemkommen från Kinakonferensen. Det känns väldigt inspirerande att tala om rättvisa och jämlikhet mellan män och kvinnor i världen och i Sverige. På konferensen fastslogs det mycket tydligt att mänskliga rättigheter är det samma som kvinnors rättigheter. Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter och är de samma världen över. Det behövs en mycket rättvisare fördelning av världens resurser mellan länder, men också mellan män och kvinnor, för att det skall bli en fungerande demokrati i världen. Efter den här Kinakonferensen känner jag att vi, trots att vi talar om ekonomiska problem i Sverige i dag, är ett mycket rikt land i förhållande till många andra länder. Det är viktigt att vi i den här diskussionen om problemen i Sverige och vår egen ekonomi ändå kommer ihåg att vi har ett ansvar för att hjälpa andra mycket fattiga länder runt om i världen. Det är viktigt att denna biståndsverksamhet särskilt riktas till kvinnorna. Vi måste i det här sammanhanget inse, att om vi inte hjälper andra länder går vi mot vår världs undergång. Det finns två övergripande hot mot vår jords överlevnad. Det ena står vi i-länder för, och det är överkonsumtionen, som gör att vi förstör miljö och annat och att vi inte delar med oss. Det andra är fattigdomen i u-länderna, som leder till överbefolkning. Överbefolkningen är ett av de största hoten mot vår jords överlevnad. En satsning på kvinnor i biståndet och i världen är därför ett sätt för oss att se till att vår jord kan överleva. Det känns viktigt att säga det, i dagens debatt om vår egen ekonomiska problematik. I Kina utnämndes Sverige till det mest jämställda landet i världen. Sverige har också utnämnts på andra håll i världen och uppmärksammas ständigt för detta. Det känns fantastiskt att höra det, och samtidigt rister man till och tänker på att vi ändå har så långt kvar. Det finns så mycket kvar att göra, och ändå har vi nått längst. Då är frågan: Hur når vi ännu längre, så att vi får det jämställda samhälle vi vill ha? Jo, vi måste få till stånd en diskussion tillsammans med männen också. Jag håller med Ulf Melin. Jämställdhetsarbetet är inte någonting som bara kvinnor skall driva, utan det måste drivas tillsammans med männen. Det måste genomsyra allt arbete, allt politiskt arbete och arbete på alla områden i samhället. Vi måste naturligtvis arbeta på kort sikt, och vi måste framför allt arbeta på lång sikt. På lång sikt gäller det att förändra attityderna i vårt samhälle. På utbildningssidan kan vi göra väldiga insatser. Det gäller att få själva utbildningen att gå ut på att flickor och pojkar skall välja fler yrken. Men det gäller också att miljön inom utbildningen förändras. Ulf Melin var också inne på det. Det är självklart att barnen får en sned bild när de kommer till skolan och möter i stort sett bara kvinnlig personal. Det är kvinnor i köket som lagar skolmaten, kvinnor som städar och kvinnor som utbildar på de lägre nivåerna. Barnen får en sned bild från början. Vi måste verkligen anstränga oss för att förändra de här attityderna, så att det blir lika fördelning av män och kvinnor just på de områden där barnen träffar vuxna. Att bredda utbildningsbasen är ett sätt, och att komma ihåg att det sker ett livslångt lärande och hela tiden behövs kompetenshöjande insatser är ett annat sätt. Just i fråga om det naturvetenskapliga-tekniska bidraget som nu har införts har vi centerkvinnor blivit informerade om att det finns pengar som inte har utnyttjats. Vi skulle därför vilja att man såg över reglerna för detta NT-bidrag, då det är viktigt att fler flickor utbildar sig vidare på de områdena. Det är möjligt att reglerna är för stelbenta. Jag vill att man tittar på det inför tillväxtpropositionen. Det grundläggande för ett jämställt samhälle är alltså att man skall kunna försörja sig själv och leva på sin lön. I dag blir allt fler kvinnor arbetslösa. På de senaste fem åren har 100 000 kvinnor mist sina jobb, inom traditionella kvinnoyrken, nämligen sekreterare, jobb på kontor, inom vård och omsorg. Det jag nu efterlyser är krispaket även för kvinnorna och en genomgripande politisk debatt även för att skapa jobb för kvinnor. Sahlin, inför tillväxtpropositionen, eftersom jag tror att de nya jobben kommer inom företagandet: Räcker kvinnolönen till? Finns det en reserv, en beredskap för att se till att kvinnolönen håller under budgetperioden, och finns det tillräckligt med medel?

Fru talman! Dagens tema för debatten är tillväxt och arbete. Det är bra, därför att jag är övertygad om att ett mer jämställt samhälle är tillväxtbefrämjande och leder till utveckling. Jag är övertygad om att intelligens, idéer och entreprenörsanda är könsneutralt fördelade och att Sveriges kvinnor är en enorm utvecklingspotential för landet, när vi skall skapa utveckling, jobb och välstånd. Delad makt och delat ansvar i hemmet och politiken är en av förutsättningarna för delad makt och delat ansvar på arbetsmarknaden. Därför är det tråkigt att höra företrädare för Socialdemokraterna ständigt försvara sig med att man inte hann med att beakta jämställdhetsaspekter, att man först måste få ordning på statsfinanserna och sedan kan jobba med kvinnors villkor och jämställdhet. Det tar inte längre tid att göra rätt än att göra fel. Jämställda förslag är inte dyrare än ojämställda. Det handlar om att utifrån de förutsättningar som finns ge kvinnor och män samma möjligheter att ha jämställdhetsperspektivet med sig hela tiden. Jag skall bara ta några små, men tydliga exempel. I våras beslöt majoriteten här att ta bort barntilläggen och sänka nivån på svux och svuxa. Det innebär att framför allt kvinnor som vill förkovra sig, söka nya chanser, ta ansvar för sitt eget liv och komma vidare, i stället för att passivt stämpla, får minskade möjligheter. Regeringen beslöt med detsamma efter tillträdet att avskaffa kvittningsrätten för nyföretagande, och man har också minskat det synnerligen begränsade anslaget för lån till kvinnors företagande. Det innebär att kvinnor som vill kasta loss, ta ansvar, satsa på något nytt och utveckla en verksamhet får minskade möjligheter. I alla upptänkliga sammanhang motarbetar man på olika sätt de kvinnor som vill satsa inom områden där kvinnor traditionellt har jobbat, dvs. vård, omsorg och utbildning. Detta är jämställdhetshämmande, och det är utvecklingshämmande. Vi skall i stället ta fram all den utvecklingskraft som kvinnor har, genom bättre möjligheter att utbilda sig, att gå vidare, att själv kunna ta ansvar och växa som människa. Om vi stöder, skapar möjligheter att starta företag, att använda sin entreprenörsanda, att använda sina idéer och att pröva sina vingar skapar vi utveckling. Det skapar nya jobb. Det skapar effektivitet och resurssnålhet. Det skapar valuta för skattepengarna. Det skapar skatteintäkter, som sedan kan användas för mer service, vård och omsorg, och det är bra för både kvinnor och män och för våra gemensamma barn. Fru talman! Vi hamnar ofta i en fälla, som heter att jämställdhet är skapad där kvinnor och män har lika representation. Lika representation är rätt och rättvist, men det är inte tillräckligt för att skapa vare sig en jämställd regering eller ett jämställt samhälle, lika litet som en jämnt könsfördelad familj automatiskt är jämställd eller en manlig chef och en kvinnlig sekreterare skapar ett jämställt kontor. Jämställdhet innebär just att kvinnor och män har samma chanser och möjligheter, delad makt och delat ansvar. Dit är vägen fortfarande lång. För att kvinnorna i riksdag och regering verkligen skall ha halva makten krävs mer än halva antalet platser! Det krävs att många fler kvinnor erövrar ledande positioner och är aktiva på de områden där män traditionellt har dominerat. Och det krävs att männen släpps in, tar sig in, på de områden som domineras av kvinnor, som t.ex. det här. Det gäller både inom politiken och på hemmaplan. Vi skall kasta av oss alla gamla roller och bara vara människor. Vi kan annars aldrig komma bort från denna uppdelning, med kvinnor som förväntas ta hela ansvaret för barn och hushåll, oavsett om vi är hemma eller i politiken och skall försvara barnbidrag och jobba med konsumentpolitik, och med män som förväntas intressera sig för skattekvoter, Dennispaket och försvarspolitik. När blir det t.ex. lika självklart för manliga politiker att se till barnens uppväxtvillkor som det är för många kvinnliga politiker? Jag tror att ett första steg är att kvinnorna börjar ställa de kraven och förväntningarna på männen, och släpper in dem. När skall vi kvinnor börja använda oss av den helhetssyn som vi annars brukar berömma oss för även i politiska sammanhang? Det är först då som kvinnorna kan ta ett verkligt ansvar för barnens framtid. Visst ligger en bra hantering av skattekvoter, tillväxt, transportsystem, kretslopp, miljöskuld och statsskuld, lika väl som skola, barnomsorg och föräldraförsäkring, i allra högsta grad i barnens intresse. Fru talman! För oss i Folkpartiet är och har det länge varit självklart att jämställdhet är en fråga lika mycket för kvinnorna som för männen och att ansvaret för barnen måste delas, i politiken och i familjen. Vägen dit är minsann inte enkel. Under det senaste riksdagsåret har vi också sett att regeringen ofta gör en annan prioritering än vad vi har gjort när det gäller fördelning av besparingar och skattesänkningar. Vår budget skulle ge en annan fördelning av bördorna, och framför allt skapa bättre villkor för utveckling och nya jobb. Det är det allra viktigaste, även för barnen. Fru talman! Det är dags att vi slutar att sätta likhetstecken mellan antalet kvinnor i regering och riksdag och jämställdhet. Och det är dags att vi slutar förvänta oss att kvinnor i politiken skall ta samma ensamma ansvar för barnen som vi i alla tider har fått göra på hemmaplan. Jämställdhet är delad makt och delat ansvar, både i barnkammaren och i riksdagens kammare.

Fru talman! Jämställdhet är en fråga som rör männen lika mycket som kvinnorna. Det handlar om rättvisa och maktrelationer och hur dessa begrepp tar sig uttryck för oss som människor av olika kön i en vardag. I ett feministiskt perspektiv är det en självklar grundtanke att vi är olika när vi är nakna men att vi med kläder på oss har samma rättigheter och skyldigheter. Vänsterpartiets definition av jämställdhet är att kvinnor och män skall kunna arbeta, vara ekonomiskt oberoende och ha barn och familj under precis samma förutsättningar. Vi skall ha likvärdig tillgång till makt över vår vardag. I dag finns tydliga tendenser till att man definierar jämställdhet som enbart jämn könsfördelning. När detta har uppnåtts skall kvinnors underordning inte existera. När jämn könsfördelning har uppnåtts finns det t.ex. inga frågor där män är diskriminerade. Vårt välfärdssystem har byggts upp på individuella rättigheter och skyldigheter. Rätten till ett anständigt liv skall vara en medborgerlig rättighet, inte en könsfråga. Det finns många områden där kvinnorna spelar en underordnad roll. Det gäller inom många maktstrukturer och på utbildnings och forskningsområden. Det finns också områden där männen helt klart också har en jämställdhetsdebatt att slå vakt om. Om det är männen själva eller kvinnorna som bör föra den frågan kan man fråga sig. Jag tror att det vore bäst om vi förde den tillsammans. Det finns fall där män i Sverige har haft svårt att få vårdnaden om sina barn. På den punkten råder en gammal och stereotyp syn på vem av föräldrarna som är den självklara vårdnadshavaren. Det borde inte vara så - inte år 1995 i ett land som Sverige. Frågan kanske är liten i ett stort sammanhang, men den belyser det faktum att jämställdheten har många bottnar och är utbredd till varenda liten sakfråga som vi omger oss med i vårt dagliga liv. Barnen kommer naturligtvis i första hand, men vi måste resonera som om vi också befinner oss i den tid som vi nu lever i. Likaväl är det ett märkligt faktum att kvinnor faktiskt inte har lika lön för lika arbete - i Sverige år 1995. LO-kvinnorna har i år skrivit en intressant rapport, "Klass och kön". Den tar ur många vinklar upp LO kvinnornas vardagssituation i dag. I förordet står: "när alla nedskärningsbeslut är genomförda undrar vi vad stora grupper kvinnor skall leva av. Vart har alla vackra ord om jämställdhet tagit vägen?" De konstaterar vidare i inledningen: "Framtiden? Den mansdominerade exportindustrin kommer enligt prognosen att växa. För hemmamarknaden där de flesta kvinnor arbetar verkar det dystrare." Vidare skriver de också att "den nuvarande socialdemokratiska regeringens politik konsekvent missgynnar kvinnor". De påtalar även att "glappet mellan köksbordet och talarstolen är stort". Ja, glappet är stort. Det är förmodligen lika stort som LO-kvinnorna säger. Rapporten är mycket oroande. LO-kvinnorna skriver också: "Jämlikheten ökade under hela 80-talet. Nu går vi åt motsatt håll, mot en allt större ojämlikhet, och det är en gemensam trend för hela Västeuropa". Jag tycker inte att det är rimligt att jämlikhetsfrågorna skall ha sin utgångspunkt i en politisk diskussion som vi hade för 20-30 år sedan. LO-kvinnorna skall inte behöva skriva en sådan här rapport år 1995 för att påvisa kraven om ett anständigt liv. Mona Sahlin har lovat att inför budgetpropositionen 1996 skall alla förslag granskas med en jämställdhetsaspekt. Jag undrar över det resonemanget, om man ser till den ekonomiska politik som förs i dag. Varför skall vi granska ur jämlikhetsaspekt ena dagen när det dagen efter fattas beslut som går helt i motsatt riktning. Vi måste vara på vår vakt - både män och kvinnor. Jag känner en stark oro inför den kvinnoarbetslöshet som nu växer fram inom den offentliga sektorn. Jag har stor förståelse för den oro som finns på den offentliga arbetsmarknaden och de strejker vi finner där. Fru talman! Invandrarkvinnorna och till stor del även invandrarmännen är och kommer att vara nästa grupp av kvinnor och män som hamnar bredvid jämställdhetsdebatten. Jag befarar det. Många av dessa män och kvinnor kommer aldrig att kvala in i välfärdssystemet, utbildningssystemet eller i maktens korridorer. Jämställdhet skall inte bara gälla mellan män och kvinnor utan även mellan kön och ursprung. Här har Sverige ett mycket eftersatt område som vi politiker måste föra in i debatten på ett helt annat sätt än tidigare. Integrationspolitiken utgör i grund och botten till stor del en jämställdhetsfråga. Skall det vara lika villkor för män och kvinnor? Skall det vara lika villkor för män, kvinnor och invandrare? Vill vi det? Vi i Vänsterpartiet tycker att jämställdhetsfrågorna är mycket viktiga. Svensk politik har åstadkommit många och bra reformer genom historien. Den nordiska välfärdsmodellen är ett gott föredöme för Europa och världen. Sverige har av FN ansetts vara det land som är bäst för kvinnor och barn att leva i. Låt oss försvara och dessutom utveckla jämställdhetsfrågorna så att det blir ett konstruktivt gränsöverskridande arbete med huvudmålet - det får vi inte glömma bort - att varje människa skall ha möjlighet att utvecklas just till människa.

Fru talman! Det glädjer mig att vi nu har fått ett par män som vill delta i jämställdhetsdebatten. Jag tycker att det är en fråga för kvinnor och för män. Jag kan dock inte låta bli att fråga var ni har varit under tiden. Ni män har faktiskt haft makten i det här landet och i världen i övrigt under otroligt många år. Ni har inte förändrat strukturen särskilt mycket. Det är först när vi kvinnor har kommit så pass långt att vi har krävt halva makten - och vi skulle även gärna se hela lönen - som ni är med och pratar om att jämställdhet också är någonting för män. Jag tycker att det är det, men jag vill ändå ställa en fråga utifrån det här perspektivet : Var har jämställdheten varit under alla dessa år, då vi bara har sett förändringar i en riktning som har lett totalt fel för oss kvinnor? Fru talman! Jag blev mycket förvånad när regeringsförklaringen kom. Jag blev förvånad över att det faktiskt inte stod någonting om jämställdhet. I valrörelsen, för ett år sedan, var jämställdheten och kvinnors möjligheter att vara med en av de hetaste frågorna. I denna riksdag lyckades vi faktiskt förändra situationen så att vi i dag är fler kvinnor i riksdagen. Jag blev också mycket förvånad när jag läste Mona Sahlins svar vid frågedebatten om vad regeringen planerar att göra för kvinnorna och framför allt för de lågavlönade kvinnorna. Svaret var ungefär: Vi skall tillsätta en utredning. Utredningen skulle utreda hur den framtida arbetsmarknaden för kvinnor skall se ut. En sådan utredning kanske kan behövas. Samtidigt tycker jag att det finns otroligt många signaler som just visar att det är kvinnorna som kommer att släpa efter nu när någon form av tillväxt eventuellt rullar i gång. Därför skulle det just nu behöva satsas rejält på kvinnojobben. Det finns så många signaler som just pekar på att det är kvinnornas jobb som försvinner. Det visar också en rapport om arbetsmarknadsläget, som togs fram för inte så länge sedan. Kvinnor kommer att få ökade problem på arbetsmarknaden. Antalet arbetslösa kvinnor ökar, medan antalet arbetslösa män minskar. Så har man siffror på att de arbetslösa kvinnorna är 7 000 fler än i augusti förra året. Man kan också se i Kommunförbundets rapport som presenterades för några dagar sedan och som talar om att i den offentliga sektorn kommer det att försvinna ca 40 000 jobb. Det är otroligt alarmerande och borde leda till kraftfulla åtgärder för att påverka pendeln som nu riskerar att svänga helt fel. Vi har från vårt parti tittat på kvinnors arbetsmarknad och tagit fram en rapport som jag tänkte överlämna till jämställdhetsministern senare. Den visar just hur trenden är för kvinnojobben. Den är mycket oroväckande. Därför har vi lagt fram en del konkreta förslag som vi tycker behövs just nu. Ett är att man skatteväxlar genom att sänka skatten på arbete och höja på energi och råvaror. Det skulle gynna den offentliga sektorn som i dag har det väldigt svårt. Många politiker och ansvariga hävdar att man inte har råd att höja lönerna för de offentliganställda eftersom läget är så kärvt. Följden blir att de ytterligare släpar efter och på sikt hamnar i ett B-lag. Jag tror inte på den moderata modellen att den privata sektorn skall överta de jobb man har i den offentliga sektorn. Det finns privata initiativ som fungerar bra, det finns andra som kanske inte fungerar lika bra, men framför allt har jag inte sett några som är helt finansierade någon annan väg än skattevägen. Pengarna tas via skattsedeln, men verksamheten sköts av någon annan än den s.k. offentliga sektorn. Jag som har jobbat inom den offentliga sektorn har sett exempel på att man inom den privata delen har haft lägre lön än inom den offentliga sektorn, plus att de haft tuffare jobb därför att de varit färre anställda. Så jag är inte övertygad om att det är lösningen. Däremot är jag medveten om att vi måste strukturera om. Vi behöver sänka kostnaderna för arbetet, det som är skatt, och ta in det på något annat. Vi behöver också satsa på utbildning. Väldigt många av de 40 000 kvinnor inom den offentliga sektorn som i dag riskerar att mista jobben är lågutbildade och behöver få en möjlighet att utbilda sig vidare för att kunna få ett nytt jobb. Det behövs speciella satsningar inom utbildningssektorn just nu när det gäller kvinnojobben. Det räcker naturligtvis inte. Det behövs fler åtgärder. En viktig åtgärd är arbetstidsförkortningen. Jag är litet förvånad över att regeringen är så tyst när det gäller strejken och den situation man har nu. Varför inte ta upp den här diskussionen om att i stället för att ta ut ökade löner sänka arbetstiden och därmed få fler jobb.

Herr talman! Jag hade ju inte väntat mig att jag skulle bli utskälld av Marianne Samuelsson när jag valde att anmäla mig till jämställdhetsdebatten. Marianne Samuelsson frågar vad jag har gjort för jämställdheten. Jag har jobbat med utbildningspolitiken ur jämställdhetsaspekt. Jag har jobbat med forskningspolitiken. Jag har jobbat med partiets kvinnomotioner sedan 1982. I vart fall i Vänsterpartiet tillämpar vi ett kollektivt arbete, där också män ingår i arbetet med jämställdhetsfrågor. I alla våra kommittéoch partimotioner skall frågan om kön, klass, miljö och solidaritet lyftas in. Jag tror att vi lyckas ganska bra med den ambitionen. Jag har ett vakande öga över detta som gruppledare och man i Vänsterpartiets riksdagsgrupp och även i partistyrelse och verkställande utskott. Var är Miljöpartiets män i den här debatten?
Herr talman! Jag förstår att Björn Samuelson upplevde att jag skällde på honom personligen. Det gjorde jag inte, utan jag utgick ifrån det som ni själva sade, nämligen "vi män", och det tog jag som ett kollektiv. Jag ser att det normalt finns stora skillnader i politiken mellan moderater och vänsterpartister, och det finns säkert i bådas aktiviteter i de här fallen. Men det var mest gruppen män som jag tyckte har haft en chans att göra någonting. I Miljöpartiet var vi faktiskt en mansgrupp som jobbar med dessa frågor ur manligt perspektiv. Jag tror att vi behöver jobba tillsammans med jämställdheten. Annars kommer vi ingenstans. Jag kunde alltså inte låta bli att fråga: Vad har ni gjort som män, som grupp.
Herr talman! Då vill jag till Marianne Samuelsson bara säga: Det finns kvinnor som jag känner större samhörighet med än jag känner med vissa män. Och det finns män som jag känner mer samhörighet med än jag känner med vissa kvinnor. Annars skulle jag inte ställa upp som politiker för ett parti som vill jobba för jämställdhet och solidaritet, anlägga genusperspektiv och jobba för en miljö med rättvis fördelningspolitik som förtecken. Så är det. Jag känner större samhörighet med Marianne Samuelsson än med Margaret Thatcher.
Herr talman! Jag tackar för det, och jag hoppas att partierna i riksdagen verkligen kan jobba tillsammans för jämställdhetsfrågor utifrån alla de här perspektiven och flytta fram jämställdhetsaspekten i samhället. Det gäller ju inte bara riksdagen, det behövs överallt. Jag tror att vi tillsammans kan jobba med den här frågan om bara viljan finns.
Herr talman! Först vill jag tacka Marianne Samuelsson för välkomnandet till debatten. Men sedan tycker jag att hon gjorde ett generalfel som man ofta gör, nämligen att skälla på männen och fråga var vi har varit osv. Jag är inte säker på att man utvecklar frågan om jämställdhet genom att börja skälla på männen. Det handlar om att försöka få en dialog. Det var vad jag försökte få i mitt anförande. Vi behöver en dialog för att föra frågan mer positivt framåt. Min uppfattning är att frågan skulle vinna på om man på båda sidor försökte vara mera balanserad. Själva Marianne Samuelssons anförande förvånade mig litet. Jag tycker att hela hennes modell bygger på att man bara kan ha jämställdhet om man har en stor offentlig sektor. Sverige skulle alltså bli mer jämställt om man bygger ut den offentliga sektorn. Jag har svårt att se att det resonemanget håller. Det var motsägelsefullt att samtidigt höra - precis som jag sade i mitt anförande - att löneskillnaderna är stora och lönenivån är låg i den offentliga sektorn. Vad beror detta på? Jo, på att vi har ett monopol. Den offentliga sektorn är inte konkurrensutsatt. Vad är det som säger att inte kvinnor och män kan ha arbete i tjänsteproduktion, om det så är vård, omsorg eller utbildning? Det är klart att man kan ha. Jag tror inte att lösningen är att man skall sänka arbetstiden. Uppgifterna behöver utföras, i den offentliga sektorn och i andra sektorer. Om vi sänker arbetstiden och samtidigt skall behålla lönenivån, så flyttar vi problemet från ett område till ett annat. Det är ingen lösning.
Herr talman! När det gäller mäns och kvinnors situation i Sverige och i den övriga världen så kvarstår det faktum att det är en stor ojämlikhet. Vi har inte lyckats att få ett jämlikt samhälle i bemärkelsen att kvinnor och män har lika förutsättningar. Agneta Stark har, tycker jag, skrivit ganska bra om detta i sin bok där hon säger att det mest lönsamma skulle vara för kvinnor att byta kön. Det tycker jag visar ganska tydligt att vi har väldigt lång väg kvar till det jämlika samhället. Jag har inte sagt att det krävs en stor offentlig sektor, men det krävs att den är så stor att min gamla mamma och din gamla far kan få den vård vi förväntar oss att de skall få och att våra barn får en sådan skola att de går ut med en kunskap som innebär att de kan klara sig i samhället. Det krävs alltså av det gemensamma samhället att vi har en viss offentlig sektor, som jag ser det. Jag menar att den offentliga sektorn kan vara minst lika effektiv som den privata. Även de privata alternativen finansieras ju av oss skattebetalare. Jag tycker också att det kan vara bra med en viss konkurrens. Men att hela tiden försöka krama åt den offentliga sektorn samtidig som vi vet att barn och gamla mår dåligt eftersom ingen har tid med dem, är nonsens, som jag ser det. Det går inte. Vi måste ha en offentlig sektor som motsvarar de krav som människor har när det gäller att bli omhändertagna när de behöver vård. När det gäller arbetstiden vill jag säga att all statistik visar att kvinnor som jobbar inom vården inte klarar att arbeta full tid hela sitt liv. De blir utslitna. Alla de projekt med kortare arbetstid som man har prövat visar att det är samhällsekonomiskt lönsamt att korta arbetstiden.
Herr talman! Vi är överens om att man skall ha lika lön för lika arbete. Men vad som krävs tror jag är att man breddar arbetsmarknaden för kvinnor. Då är skola och utbildning oerhört viktiga. När det gäller den offentliga sektorn vill jag säga att vi naturligtvis skall ha en offentlig sektor i vårt land. Det är vi helt överens om. Men vad är det som säger att all utbildning, vård och omsorg skall skötas av staten och kommunen? Vi måste utveckla även den privata tjänstesektorn. Det breddar ju också kvinnors arbetsmarknad. Man kan starta eget, man kan välja arbetsgivare osv. Förmodligen skulle man också få en mer positiv löneutveckling. Man måste våga ställa upp på lönespridning. Det som man har gjort både inom kommunal och lärarfack osv. när det gäller tjänster och löner har hämmat utvecklingen. Det har också gjort att fler kvinnor fått stanna kvar inom vissa områden och att många män har lämnat dem. Marianne Samuelsson säger att många som arbetar inom exempelvis vården blir utslitna. Det är rätt. Det gäller även andra sektorer. Man borde fundera över om det kanske är monopolet i sig som gör att människor blir utslitna. Man kanske inte klarar av arbetsorganisationen etc. Kommunen är en stor arbetsgivare, men hur ofta byter man anställning inom en kommun från en sektor till en annan. Det är ju något som är naturligt i näringslivet. Men det fungerar inte så inom kommunen eftersom man har vattentäta skott mellan de olika sektorerna. Det finns mycket att göra för att lösa dessa problem.
Herr talman! Att monopolet i sig skulle innebära att man sliter ut sig var ett märkligt påstående. Det är väl snarare arbetsuppgifterna som måste utföras. Är man vårdbiträde så är man vårdbiträde. Då kan man inte plötsligt bli administratör eller sjuksköterska utan att ha fått utbildning. Det är ju olika arbetsuppgifter. Vi vet av statistiken att många sliter ut sig. När det gäller privata alternativ och att de skulle leda till ökade löner, vet jag faktiskt inte om det stämmer. Jag har inte studerat det. Men när det gäller de privata skolorna finansieras de till åtminstone 80 % via skatten. Det innebär alltså att de privata alternativen inte är privatfinansierade, utan finansierade via skatten. Om de privata skolorna har höjt lönerna för lärarna vet jag inte. Jag har inte sett något om att det skulle vara fallet. Det är viktigt att undersöka. Jag har arbetat inom omsorgen. Där fanns det privata alternativ. Det fanns privata vårdhem. Men om man gick över dit fick man sänka sin lön. Oftast fick man också arbeta mer intensivt eftersom de hade färre anställda på grund av att de inte hade samma regelsystem. Det finns och det har prövats, men om de har givit de resultat som du säger, vet jag inte. Det går inte att inom den offentliga sektorn få en vinstgivande del. Man kan inte sälja så mycket, eftersom man inte producerar varor. Det man producerar är att ge människor vård, omsorg, kärlek och allt som måste till för att vi skall bli harmoniska människor. Jag kan inte se att man lyckas med det bara för att det sker privat. Jag säger inte att jag inte kan tänka mig privata alternativ. Men det är viktigt att värna om de offentliga vi har.

Herr talman! Jämställdhet kan handla om många olika saker. Det har vi redan hört här i dag. Det är en fråga om egna och andra människors attityder. Det är inte minst en fråga om självförtroende. Jag brukar säga att jag alltid har känt mig jämställd. Det kanske låter litet övermaga att säga så, men det är ett konstaterande av faktum. Det är en känsla som jag har burit med mig från barndomen. Det är inte min förtjänst. Till stor del har jag nog min mor att tacka för det. Jag är uppvuxen i ett arbetarhem. I mycket tidiga år tilläts vi barn att delta på lika villkor i heta diskussioner om allt mellan himmel och jord. Min mor hade aldrig tillfälle att arbeta utanför hemmets väggar, trots att hon hett önskade det, och hon hade aldrig en egen inkomst. Trots det var hon en mycket självständig och stark kvinna som uppmuntrade oss två flickor att sköta skolan, tidigt ta eget ansvar, skaffa en utbildning och göra det allra bästa av livet. För mig handlar jämställdhet först och främst om att både flickor och pojkar måste ha lika möjligheter till utbildning, utveckling och arbete. De möjligheterna har flickor haft ganska länge i vårt land. Vi har också hunnit ganska långt när det gäller möjligheter för både män och kvinnor att göra en politisk insats, även om vi vet att många av de betydelsefullaste posterna fortfarande innehas av män. Vi har ju världsrekord när det gäller en jämn fördelning mellan kvinnor och män i vår riksdag, och även i regeringen. Det är bra. Men jag är inte så säker på att fördelningen av kvinnor och män påverkar politikens innehåll så värst mycket. I valrörelsen 1991 gick de s.k. stödstrumporna ut och krävde att de frågor som har stor betydelse för kvinnors vardag skulle lyftas fram och att kvinnor skulle nomineras på valbar plats. Det påverkade kanske att kvinnorna i större utsträckning än tidigare tog säte i riksdag och regering. Det var bra. I vilken utsträckning har detta påverkat politikens innehåll? Mycket litet, skulle jag vilja svara. Har barnomsorg, skola, sjukvård och äldreomsorg blivit bättre och underlättat kvinnors vardag? Knappast. Kvinnliga politiker är lika väl som manliga tvungna att rätta sig efter ekonomiska realiteter. Det kanske hade varit mer att förvänta sig av regimskiftet från borgerlig till socialistisk regering, men som bekant har inte det heller åstadkommit så stora förändringar i den ekonomiska politiken. Den nuvarande regeringen har fortsatt på den inslagna vägen när det gäller ekonomiska besparingar. Det har tyvärr i mycket större utsträckning än under den tidigare regeringen drabbat kommunerna och deras utrymme, och därmed de områden som berör inte minst kvinnors vardag. När det gäller den förda politiken består skillnaden mest i några mycket beklagliga återställare som har minskat möjligheterna för småföretag att växa, och därmed också möjligheterna till ett mer varierat utbud av arbetstillfällen för kvinnor. När det gäller arbetslösheten har denna regering inte lyckats åstadkomma någon märkbar förändring. Någon sådan är heller inte i sikte inom de närmaste åren. Den absolut viktigaste frågan när vi talar om jämställdhet är, enligt mitt förmenande, lika lön för kvinnor och män för likvärdigt arbete. I det här sammanhanget talar man om arbetsvärdering som måste till. Jag förstod av en debatt häromdagen att Mona Sahlin ansåg att olika frågor om kvinnoarbetstider och deltidsarbetslöshet måste utredas och att lönestatistiken behöver förbättras för att man bättre skall kunna jämföra kvinnors och mäns löner. Det är säkert riktigt. Men det behövs inga större utredningar för att man skall kunna konstatera att kvinnors löner ligger betydligt under mäns. Det har ju t.o.m. visat sig vara så i jämställdhetsministerns eget revir. Det är också allmänt känt att yrken på områden där det är mest kvinnor anställda har betydligt lägre löner än typiskt manliga yrkesgrupper. Kan vi i anständighetens namn fortsätta att acceptera detta? Jag skulle vilja beteckna det som en skamfläck på den svenska jämställdheten att många kvinnor är så underbetalda i förhållande till män. Till råga på allt rör det sig om jobb som är mycket väsentliga. Det är ingen överdrift att säga att de är oundgängliga för de flesta av oss för att vi skall kunna arbeta och samtidigt få vårt vardagsliv att fungera. Vad skulle det bli av oss om sjukvård, äldreomsorg och barnomsorg slutade att fungera? Man kan inte låta bli att fråga sig hur länge kvinnor skall finna sig i ett mycket hårt och ibland otacksamt arbete till en minimal lön, och jag tycker faktiskt inte att de har anledning att göra det. Även kvinnor i typiska kvinnoyrken måste kunna få en lön som de kan leva på. Det kan inte vara rimligt att just denna grupp skall ta ett sådant ansvar, att de skall vara beroende av bidrag för att hanka sig fram. En del av dem är ju också ensamstående mödrar med försörjningsansvar för ett eller flera barn. Det är inte svårt att förstå att de grupper som nu kämpar för en högre lön med viss undran och otålighet efterlyser ett intresse från jämställdhetsministern för sin situation. Jag är helt på det klara med att arbetsmarknadens parter måste få sköta sitt utan otillbörlig inblandning från olika ministrar. Däremot är det inte orimligt om dessa grupper efterlyser en vision från jämställdhetsministern om hur de skall kunna komma i kapp andra grupper, om hur deras nödvändiga arbete skall värderas också i lönekuvertet. Eller är det meningen att de alltid skall få bära hundhuvudet för den dåliga ekonomin? Jag vill därför gärna höra var den visionen finns.

Herr talman! Jag hoppas i replikskiften kunna gå in och bemöta vad många av talarna här har sagt. Jag vill börja med att säga att trots att vi har olika uppfattningar om mycket finns det i Sverige, till skillnad från i många andra länder, en ganska stor samsyn om mycket, dock inte allt, i jämställdhetsfrågorna. Det gäller det som Karin Pilsäter sade om att ett jämställt samhälle är tillväxtbefrämjande, att jämställdhet är lönsamt, att kvinnor är en outnyttjad resurs - varför inte Sveriges svar på den norska oljefyndigheten, som väntar på att bli ordentligt använd? Huvuduppgiften för jämställdhetspolitiken kan man definiera litet olika. För mig handlar det om att kvinnor och män skall ha lika möjligheter och lika ansvar när det gäller t.ex. arbete, försörjning, föräldraskap och makt. Jag vill instämma i det många av er har tagit upp, att männens ansvar på det här området förstås är väldigt stort. Jämställdhet är icke en kvinnofråga. Det handlar om kvinnor och män. Jag lovar, Ulf Melin, att vi redan har gjort nyrekryteringar av män på jämställdheten. Vi söker det underrepresenterade könet - bara de sökande har tillräcklig kompetens. I Sverige har vi kommit långt, men vi har en lång, lång, lång väg kvar. Som framgår av FN-dokumentet från Pekingkonferensen, där många av oss ju var med, är kvinnor underordnade i alla samhällen. Oavsett politisk styrning, oavsett religion och oavsett tradition är mannen norm, kvinnan det avvikande könet. Det handlar, som LO skrev, om klass och kön.

Det var också en oerhörd framgång och roligt att som medlem i EU för första gången få arbeta inför och under en så här stor FN-konferens. Detta är ett mycket tydligt exempel på att det gick att påverka och att samarbetet gav en större styrka. Uppföljningen av Pekingdokumentet nationellt, i Europa men förstås också i FN-systemet kommer att spela en stor roll för Jag skall mycket koncentrerat försöka redogöra för den strategi som regeringen arbetar efter när det gäller jämställdheten. Det är framför allt fem områden jag vill ta upp och kommentera, utan inbördes ordning. Jag vill börja med att betona att jämställdheten - och det gäller också debattinläggen här i kammaren - mer borde utgå från att det är "mainstreaming" som gäller, dvs. att jämställdheten skall in på de ordinarie politikområdena. Varför skall vi när det gäller kvinnliga företagare alltid ha ett särskilt stöd för dem, när så mycket stöd går ut till företagande i allmänhet via banker och näringspolitik? Vi måste bort från betraktelsen att kvinnor är en diskriminerad minoritet som alltid skall ha en särskild del. Kvinnor skall ha del i alla de områden som politiken handlar om. De fem punkterna, utan någon ordning, är följande: Att sanera statens finanser är kanske det största bidraget till jämställdhet som vi både kan och måste satsa på. Jag vill på skarpen säga emot Ulf Melin vad gäller hans beskrivning. Den revolution som välfärdspolitiken och den offentliga sektorn har inneburit för svenska kvinnors möjlighet till arbete och föräldraskap måste försvaras, och det ordentligt. Det kan vi bara göra om vi har kontroll över vår egen ekonomi. Men ingen grupp tjänar så mycket på en stark offentlig ekonomi som vi kvinnor. Det beror inte i första hand på att det enbart är där vi skall jobba, utan det har att göra med att det oavlönade arbetet blev ett avlönat arbete, det blev tjänster som gjorde att kvinnor inte behövde ha hela ansvaret för barn och gamla föräldrar, alltså den fälla som FN-dokumentet beskriver att många kvinnor världen över sitter i. Det handlar om klass och kön. Den andra punkten är kanske den viktigaste. Det gäller kvinnors arbetsmarknad. Detta hänger förstås intimt ihop med hur räntor och tillväxt utvecklas - det behöver jag inte gå närmare in på nu - men inte bara det. Också jag känner både en stor oro och en stor ilska över mycket av utvecklingen i dag. Vi har en könssegregering på arbetsmarknaden som måste brytas. Då kan man inte som Ulf Melin säga att kvinnors arbetsmarknad måste breddas, som om problemet skulle vara löst bara kvinnor jobbade mindre i offentlig sektor och mer i privat. I så fall är det ju lika viktigt att mäns arbetsmarknad breddas. Det låter för mig som en omvänd argumentation för varför den offentliga sektorn skall minskas. Kvinnor står i dag framför allt inför oerhörda omställningar på arbetsmarknaden. Det tror jag att vi alla ser. Kvinnor måste därför få del av omställningsstöd, utbildning, kompetensutveckling, företagarstöd och mycket annat. Det har hänt mycket men långt ifrån tillräckligt på dessa områden. Det finns här anledning för regeringen att återkomma med en mängd olika förslag. Jag vill bara nämna några saker som har hänt under den senaste tiden. De kvinnliga resurscentrum som nu byggs upp kommer att betyda oerhört mycket ute i landets regioner. Alfa-Q-projekten från Arbetslivsfonden visar på vilken enorm utvecklingsmöjlighet som en annan arbetsorganisation skulle ge för kvinnor och kvinnors löneutveckling. Utredningen om kvinnors framtida arbetsmarknad kommer redan i mars. En översyn av jämställdhetslagen görs kontinuerligt. Ett förslag om grupptalan bereds nu och kommer snart till riksdagen. Vi ser nu också över SCB:s uppdrag om lönestatistiken - räcker det, eller vill vi ha lagstiftning? Låt mig betona, inte minst riktat till kds representant i kammaren, att olika lön för likvärdigt arbete är olagligt redan i dag. Det handlar nu om vilka möjligheter vi kan ge JämO och Arbetsdomstolen att bestraffa och beivra det som redan under många år har varit olagligt men som varken politiker eller parter har gjort tillräckligt mycket åt. Vi närmar oss dagens dom över deltidsarbetslösheten. Vi har nu pratat om det i många år. Nu har Arbetsrättskommissionen ett antal månader på sig. Skapar man inte ett avtal om detta blir det en lagstiftning på området. Den tredje punkten gäller det manliga våldet mot kvinnor. Var tionde dag dör en kvinna därför att hon är misshandlad av den hon bor ihop med och en gång har älskat. Det alltför osynliga våldet måste synliggöras ännu mera. Kvinnovåldskommissionen har gjort ett stort arbete som nu är ute på remiss. Vi kommer att lägga stor vikt vid denna fråga under resten av mandatperioden. Jag vill att vi vänder på frågeställningen och inte bara frågar oss: Vad skall vi göra med kvinnor när de väl är halvt sönderslagna? I stället skall vi våga fråga oss: Varför slår så många män sina kvinnor? Här, mer än på många andra områden, hoppas jag på fler män i debatten, så att vi inte talar om kvinnovåld när det faktiskt handlar om manligt våld mot kvinnor. Den fjärde punkten handlar om föräldraskapet. Arbetsrätten är en nyckel. Den arbetsrätt som vi i dag har kom till då det fanns väldigt få kvinnor på arbetsmarknaden. Den översyn som parterna nu gör har ett mycket tydligt jämställdhetsperspektiv. Det skall bli mycket spännande att se hur parterna tar sitt ansvar för att arbetsrätten skall underlätta för både män och kvinnor att förena arbete och föräldraskap. Vi följer också mycket noga utvecklingen när det gäller pappamånaden. En mängd projekt drivs runt om i landet. Jag är mycket öppen och behöver fler förslag och idéer om hur vi kan stimulera fler pappor att ta ut föräldraledighet. Jag vill också understryka det problem som Björn Samuelson nämnde. Barn har två föräldrar. Även om vi skiljer oss, därför att vi som vuxna slutat älska varandra, upphör inte föräldraskapet i och med det. Det här är en fråga som handlar om barnens rätt att kunna behålla kontakten med både mamma och pappa. Också här finns ett förslag som nu är ute på remiss och som jag hoppas blir en stor debattfråga. Den sista punkten handlar om makt och inflytande. Jag vill instämma i att jämställdhet naturligtvis inte bara handlar om att vi nu är lika många i någon styrelse. Det är förstås innehållet i vad den styrelsen - eller i regeringen eller i riksdagen - gör som avgör om jämställdheten blir starkare eller svagare. Vi skall fullfölja arbetet med utnämningar, men parterna följer icke vad riksdagen bett dem om: att nominera både män och kvinnor. Jag får i replikskiftet återkomma till de andra områdena.

Herr talman! Först vill jag understryka det som Mona Sahlin sade om att när det i dag gäller att i vårt land värna jämställdhet och jobb är det viktigt med stabilitet i ekonomin. Det måste vara en övergripande faktor för oss i allt vårt politiska arbete att vi har det, därför att det är en förutsättning för välfärden och jämställdheten. Vad vi politiker kan göra är alltså att skapa förutsättningar för jobb, inte att skapa jobben. Vi har ju talat om att många kvinnor är sysselsatta inom den offentliga sektorn. Men vi i Centern tror inte på en ökning där. Vi kan värna om ekonomin. Men när det gäller ytterligare jobb - och det är ju en viktig förutsättning för att vi skall kunna leva i ett jämställt samhälle - är det företagandet som vi måste satsa på. Av dem som startar nya företag är ca 17 % kvinnor. I det program som vi i centerrörelsen driver har vi målsättningen att nå en fördubbling här under en femårsperiod. Det skulle vara lyckligt om det gick ännu snabbare. Men även om alla insatser som vi gör skall vara lika för allt företagande fordras det en speciell rådgivning och speciella insatser just för kvinnor. Det finns speciella kvinnolån, något som har visat sig vara mycket positivt. Nu verkar det ta slut. Men det är kanske rätt att också gå vidare med det här med kvinnobanker som nu startas i vårt land. Vidare är det klart att kvittningsrätt, arbetsrätt, företagsgarantier o.d. gäller för allt företagande.
Herr talman! Jag håller med Ingbritt Irhammar, i alla fall när det gäller det som hon sade i början av sitt inlägg. Självfallet måste vi i dag ha speciella vägar för kvinnorna - absolut! Kvinnolånen har varit en framgång. Vi håller mycket noga ett öga på hur omfattande de här speciella lånen är och om det behövs en utvidgning. Jag försöker också med stort intresse följa och sätta mig in i diskussionen om den s.k. kvinnobanken, som det ligger en ansökan om hos NUTEK. Vad jag ville beskriva är att om vi bara söker vägar för kvinnor genom speciella kvinnosatsningar och männen fortsätter att till 87 % dominera allt övrigt företagarstöd, kommer vi aldrig någon vart när det gäller kvinnors möjligheter att driva egna företag och utveckla sig själva. Kvinnosatsningar skall vara en väg för att komma in i ordinarie lån och banksystem, med likvärdiga villkor för män och kvinnor. Jag försäkrar, Ingbritt Irhammar, att jag har ett gott öga till detta med hur kvinnolånen utvecklas och att jag noga skall bevaka detta.
Herr talman! Det var lugnande besked på den punkten. Jag går nu vidare till frågan om förkortad arbetstid. Ett mål som också finns med i Centerns program är nämligen att på sikt nå en förkortad arbetstid - 30 timmars arbetsvecka, med utrymme för sex timmars arbetsdag och också för andra möjligheter. För att få ett mera jämställt samhälle är det helt klart att vi bör skapa sådana förutsättningar att både män och kvinnor bättre kan dela ansvaret i hemmet. En mycket viktig väg är den förkortade arbetstiden. Som jag ser detta är allt att vinna på en arbetstidsförkortning. Dels kan man vinna ökad jämställdhet - både man och kvinna kan få tid till arbete, hem och familj - dels kan det bli minskade arbetsskador. Det har ju visat sig att arbetsskadorna ökar ju längre tid på dagen vi arbetar. Vidare ger en arbetstidsförkortning minskad stress och ökad harmoni. Dessutom kan det bli minskad inflation. Om en del av lönekraven byts mot förkortad arbetstid kan vi uppnå nivåer som är mera genomsnittliga i Europa i dag. I dag är Sverige ett av de länder som ligger sämst till. Grekland, Turkiet, Luxemburg och Sverige ligger nämligen sämst till när det gäller lång arbetsdag och lång arbetsvecka. Som jag ser detta finns det alltså väldigt mycket att vinna på förkortad arbetstid. Jag är förvånad över det som står i tidningsartiklar i dag, nämligen att Mona Sahlin inte tycks vara intresserad av det här.
Herr talman! Ingbritt Irhammar, om man skall jämföra arbetstider får man faktiskt jämföra med sådant som man över huvud taget kan jämföra med. Man kan inte jämföra med länder som inte har samma föräldraledighet, pensionsmöjligheter, semestermöjligheter och studiemöjligheter och bara titta på det som papperet är arbetsdagens längd. Då blir inte debatten om arbetstiden och om möjligheterna för män och kvinnor speciellt seriös. Jag har två prioriteringar i dag. Den första gäller deltidsarbetslösheten, som är en skam och som måste bort. Det handlar alltså om att ge kvinnor rätt att gå upp i arbetstid när så önskas. Den andra prioriteringen är att få upp tillväxten, så att vi kan få fram jobb samt resurser till sjukvård och utbildning och till att höja kvinnors löner. Därefter kommer för mig diskussioner om en eventuell generell arbetstidsförkortning. Det är den ordningen jag ser när det gäller dagens stora kamp för kvinnors möjligheter till jobb och försörjning. Bort alltså med deltidsarbetslösheten och upp med tillväxten, så att vi kan försvara den offentliga vård och omsorg som trots allt är nyckeln till jämställdheten i vårt land.
Herr talman! Det är verkligen bra att statsrådet Sahlin framhåller att det i allra högsta grad är ett kvinnointresse och ett jämställdhetsintresse att få ordning på ekonomin. Som varje ansvarsfull husmor vet kan man i längden inte göra av med mera pengar än man har i portmonnän. Precis samma sak gäller i stat och kommun, men där är det fler nollor med i summorna. Det är välgörande att höra andra politiker här. Som någon 80-talsblondie pratar man ju på om att man skall göra av med pengar som man inte har och rekvirera från maken för att gå ut och shoppa. Men om nu Blondie i stället har kunnat bli småföretagare skall vi väl alla kunna kasta loss och med ansvar se på ekonomin. Jag vill i stället ställa frågan till Mona Sahlin: Om det nu är så att main streaming, att få in jämställdhetsaspekten i det ordinarie, är en av ledstjärnorna, när blir Göran Persson, Carl Tham, Anders Sundström och kompani "mainstreamade" och börjar beakta jämställdhetsaspekter i sitt arbete?
Herr talman! När blir alla regeringsledamöter "mainstreamade" frågade Karin Pilsäter. Ibland när jag har fått frågan om vilken som är min största vision om hur regeringsarbetet skall se ut har beskrivningen varit att finansminister Göran Persson är den största feministiska förespråkaren vi har i landet. Det är nog en bit kvar. Problemet finns ju inte bara i vår regering, utan också i den förra och i den förrförra. Det är alldeles för lätt när man har en jämställdhetsminister att säga att det får Mona lösa, eller det får Bengt lösa eller det får Anita lösa. Jag kan i dag inte svara annat än att main streaming för mig handlar om att trycka ut ansvaret på varje minister, generaldirektör och utskottsordförande, så att jämställdhet blir en fråga som alla tar lika seriöst på som jag tror att vi gör som sitter här i kammaren i dag.
Herr talman! Det är en bra och viktig vision och jag hoppas att Mona Sahlin får möjligheten att se till att vi kommer fram en bit på den vägen. En mycket viktig del av jämställdhetsarbetet är ju också att se till att kvinnor får samma möjligheter som män när det gäller att förverkliga sig själva, sina idéer och sin entreprenörsanda som företagare och som anställda. Det gäller också att kunna säga till chefen: Du, jag tar och börjar på ett annat ställe om ni inte skärper er. Jag skulle vilja ställa samma fråga till Mona Sahlin som tre ledande företrädare för Stockholms stad har gjort i en debattartikel. De tre kvinnliga borgarråden säger att deras viktigaste krav på en ny partiledare för socialdemokratin är att han eller hon driver på en fortsatt utveckling och förnyelse av den offentliga sektorn. Det handlar om att våga främja privata alternativ. De har många bra argument för detta. Jag skulle vilja ställa samma fråga som de till Mona Sahlin: Vad är svaret på frågan?
Herr talman! Jag vet inte om frågeställaren ställer en fråga till en eventuellt blivande partiledare eller till jämställdhetsminstern. Det är en litet märklig ingång i debatten. Jag står här som Mona Sahlin, ansvarig för jämställdhetsfrågorna i regeringen. Jag måste säga att det finns oändligt många frågor som jag i dag prioriterar högre för jämställdhetens skull än en diskussion om hur valfriheten i den offentliga sektorn skulle påverka kvinnors möjligheter. I dag handlar det om de frågor som jag har nämnt: rätten till ett arbete, möjligheten att försvara den offentliga sektorn och möjligheten att få skattemoralen att vara så tydlig att medborgarna också i fortsättningen vill bidra till att bekosta vår gemensamma, fina offentliga sektor. Det handlar om deltidsarbetslösheten. Det handlar om makt och inflytande. Vill Karin Pilsäter fråga mig om partiledarskap, kan också hon skriva en debattartikel, så skall jag svara på den.
Herr talman! Jag håller med Mona Sahlin på en punkt som jag tycker är viktig att framhålla. Det gäller det hon sade om det manliga våldet. Det är en oerhört viktig fråga. Jag hoppas man inte glömmer bort att man inte bara skall tala om det fysiska våldet, utan också om det psykiska våldet. Sedan till det här med offentlig sektor och kvinnors arbetsmarknad. Många väljare, framför allt kvinnliga, flyr i dag Socialdemokraterna. Det beror på att ni lovade en sak före valrörelsen och gör något helt annat efter den. Ni kritiserade de borgerliga partierna för att vi minskade på resurserna till den offentliga sektorn, vilket gjorde att människor friställdes. Detta var nödvändigt, eftersom kakan var för stor. Men ni fortsätter ju på samma linje! Det var i det perspektivet som jag talade om att man måste bredda arbetsmarknaden. Det måste väl ändå bekymra Mona Sahlin att det just i den offentliga sektorn, som vi måste minska ned, finns så pass många anställda som är kvinnor? Jag är förvånad över att Mona Sahlin inte är bekymrad över detta. Det var därför som jag sade i mitt anförande att det är viktigt att man breddar arbetsmarknaden. Då är utbildningen viktig. Vi skall ha fler flickor som läser exempelvis naturvetenskapliga och tekniska ämnen, därför att där finns det en framtida arbetsmarknad. Jag håller med om att den offentliga sektorn är segregerad. Vi måste exempelvis, som jag också nämnde, ha fler manliga lärare, framför allt i grundskolan. Det är inte bra att ungdomarna bara möter det ena könet, utan vi behöver både kvinnliga och manliga lärare.
Herr talman! Det som Ulf Melin m.fl. ständigt bär fram, att det vi nu gör bara är att fullfölja vad den förra regeringen gjorde när det gäller synen på kommunerna, är en myt. Det är inte sant. Vad den borgerliga regeringen gjorde var bl.a. att sänka skatter, och för att bekosta detta drog man in miljardbelopp från kommuner och landsting. Ni har alltid tyckt att den offentliga sektorn är för stor och för dyr oavsett hur statens ekonomi har sett ut. Det gör ni av ideologiska skäl. Det är en oerhörd skillnad jämfört med den syn jag här har försökt förmedla. Vi var ärliga och sade att vi i valet mellan att klara verksamheten och att klara transfereringarna just för den offentliga sektorns skull drog ned på transfereringssystemen. Det sade vi före valet. Återigen: Om man säger att den könsuppdelade arbetsmarknaden är ett problem och utgår från att det då är kvinnorna som måste bredda sin arbetsmarknad, så menar man egentligen bara, Ulf Melin, att den offentliga sektorn skall göras mindre. Kom inte och låtsas att det i sig är en kamp för kvinnorna! Jag och socialdemokratin utgår från hur vi skall få in fler män i barnomsorgen och hur fler kvinnor skall få möjlighet att både få jobb och göra karriär inom företagandet eller inom industrin. Det är något helt annat.
Herr talman! Man kan kalla det jag sade för en myt om man så vill, men faktum kvarstår. Ni sade en sak före valet och ni gör något helt annat efter det när det gäller indragningar i den offentliga sektorn. Jag delar uppfattningen att vi har olika syn på den offentliga sektorns roll. Jag vill ha, och hälsar med tillfredsställelse, mer valfrihet. Jag vill ha fler alternativ inom exempelvis sjukvård, omsorg och skola. Det tror jag är bra för utvecklingen. Jag tror framför allt att det är bra när det gäller att locka fler män till de här sektorerna. Men det är naturligtvis också bra för kvinnorna eftersom de får en bättre möjlighet att få nya befattningar osv. Det kan gälla att starta eget, men det kan också gälla att välja arbetsgivare. Sedan gäller det detta med att bredda kvinnors kunskap och kompetens så att de kan komma in på flera områden. Statsministern talade i regeringsförklaringen om vikten av att vi får fler små och medelstora, att det är där som framtiden ligger. Inom parentes så tycker jag att jag det är ganska märkligt, om vi nu är överens om detta, att man höjer arbetsgivaravgifterna. Det tror jag inte skapar fler jobb. Den framtida arbetsmarknaden - därom är vi uppenbarligen överens, om man läser i regeringsdeklarationen - finns i de små och medelstora företagen. Där behövs det naturligtvis fler kvinnor, men då måste man kanske se över hur framför allt flickor i det här fallet väljer. Vi är helt överens om att det behövs fler män inom vårdsektorn - framför allt på de lägre nivåerna. De behövs alltså inte bara på chefsbefattningarna. Där är ju männen dominerande oavsett sektor.
Herr talman! Man skall nog vara väldigt tydlig här. När vi talar om den framtida arbetsmarknaden för kvinnor, så låter det alltid på moderaterna, också på Ulf Melin, som om alla kvinnojobb i framtiden kommer att finnas på den privata arbetsmarknaden. Både Ulf Melin och jag vet ju att det inte är sant. Många av de nya jobb som nu växer fram kommer, hoppas vi, att bli till i små och medelstora företag, och vi hoppas att både kvinnor och män kommer att driva de företagen. Men också för många år framåt kommer den stora, fina offentliga sektorn att vara den kanske allra viktigaste delen i kvinnors framtida arbetsmarknad. Det är där vi skiljer oss oerhört mycket åt, om man anser att detta är ett problem eller något man med glädje vill försvara. När Ulf Melin säger valfrihet vill jag bara säga att jag tycker att en typ av valfrihet är viktigare än någon annan. Det är att inte några av våra döttrar skall behöva fråga sig: Skall jag bli mamma eller skall jag skaffa jobb och utbildning? Kvinnorna i Sverige har sluppit ställa sig den frågan, därför att vi har byggt upp en generell välfärd och en fin offentlig sektor. Ute i Europa däremot tvingas många kvinnor i dag att välja mellan att bli mamma och att skaffa jobb. De börjar nu få debatten om hur de skall bygga upp en gemensam sektor, så att också kvinnor kan vara både mammor och ha ett arbete. Den valfrihetsfrågan tror jag är framtiden för kvinnor och jämställdheten.

Jämställdhet får vi skapa inom ramen och genom omfördelning av de resurser vi har. Oavsett kvinnors arbete behöver barn och äldre tas om hand. Kvinnor som förvärvsarbetar i privata sektorn behöver barnomsorg, män som arbetar i privat sektor behöver äldreomsorg, någon som tar hand om deras gamla föräldrar. Detta är arbetsuppgifter som måste lösas. Då undrar jag om regeringen och jämställdhetsministern är beredd att verka för en modern syn på och en utveckling av ekonomiska system som lägger stor vikt vid samspelet, sammanhanget och beroendet mellan offentlig och privat sektor, som i sig innehåller viktiga naturliga beståndsdelar som jämställdheten, miljön, kulturen och utbildningen. Kommer regeringens arbete med t.ex. tillväxtpropositionen och den kommande forskningspolitiska propositionen att ta upp sådana här problem? Jag har en känsla av att vi lever i ett stenåldersgammalt mansdominerat ekonomiskt system som inte gagnar det jämställdhetsarbete och den jämställdhet som vi vill ha och som skall ha sin mylla inom alla politikens delområden.
Herr talman! Det är inte så lätt att förstå när det uttrycks så här kort vad Björn Samuelson konkret menar med en modern syn på sambandet mellan offentlig sektor och näringsliv. Men om han avser att i både ideologiska beskrivningar och bevisföring mycket tydligare framhålla hur också näringslivet är helt beroende av en fungerande barnomsorg, hur t.ex. tillväxten i företagen är helt beroende av hur kvaliteten är inom utbildningsväsendet, instämmer jag helt och fullt. Det är också ett viktigt resonemang för tillväxtpropositionen.
Herr talman! Jag menar alltså att man måste tydliggöra samspelet mellan och beroendet av varandra inom ett ekonomiskt system. Jag vill att vi i den politiska debatten skall komma bort ifrån att dela upp i närande och tärande sektorer. Vi lever i ett mer komplicerat och sammanhållet ekonomiskt, politiskt, socialt och kulturellt system i dag. Här har inte den ekonomiska vetenskapen och kunskapen hängt med riktigt ordentligt. Det vill jag bestämt hävda när jag t.ex. tittar tillbaka på vad som hände under 80-talet. Herr talman! Mona Sahlin tog upp fem olika punkter. Jag ser inget hinder för att vi i Vänsterpartiet skall kunna samarbeta när det gäller de jämställdhetspunkterna. Jag vill till sist betona en av de punkter som ministern tog upp, den gäller kvinnovåldet. Jag har länge funderat på varför det har varit en kvinnopolitisk fråga, det berör ju oss män och vår uppväxt i allra högsta grad.
Herr talman! Jag vill först påpeka att jag är helt på det klara med att det är olagligt att ge olika lön för likvärdigt arbete. Men jämställdhetsminister Mona Sahlin skulle väl ändå inte vilja påstå att alla dessa kvinnor, som i offentlig sektor går för en skamligt låg lön, inte skulle utföra ett arbete som är likvärdigt med det som görs av alla de bättre betalda män som befinner sig på andra områden. Det kan jag ändå inte tro. När det gäller det minskade utrymmet för kommunerna förhåller det sig faktiskt på det sättet att de nedskärningar som har gjorts i kommunerna av den här regeringen är i storleksordningen tre fyra gånger större än de som gjordes av den förra regeringen. Det är just därför som kommunerna nu har ett så dåligt löneutrymme att de kvinnor som befinner sig i den offentliga sektorn får kämpa med näbbar och klor för att få en bättre lönenivå. Det är i det sammanhanget jag vill höra jämställdhetsministerns vision om när dessa kvinnor skall få löneutrymme. Under den förra socialdemokratiska regeringen var jämställdhetsministern arbetsmarknadsminister. Då fanns det trots goda ekonomiska förutsättningar inte heller möjlighet att ge dessa grupper ett lyft. När kommer deras tur?
Herr talman! Jag skall försöka uttrycka mig milt, för jag sitter här och blir ganska upprörd, både över tonen och över insinuationerna som en representant för kds lägger fram när vi står mitt uppe i en mycket stor och djup konflikt på arbetsmarknaden. Menar hon på allvar att en minister skulle stå och säga: Det skall vara x kronor i löneökningar? Vill hon att vi skall sitta här i riksdagen och bestämma hur lönerna skall läggas ut? Vi har en mycket principiell uppfattning, som jag hoppas att vi är överens om. Det är att många kvinnors arbete i dag är mycket lågt värderat, både om man ser till vad de faktiskt gör och till det faktiska ansvar som jobben handlar om. Det jag försökte beskriva i mitt korta anförande var hur jämställdhetslagen nu för första gången kan vara en möjlighet för dem. Nu säger man lika lön för likvärdigt arbete. Redan under det här året prövas faktiskt i arbetsdomstolen de första fallen, som tillsammans med förslag om grupptalan, vilket regeringen återkommer till, kommer att förändra villkoren för många kvinnor. Men Ingrid Näslund ställer frågor till en regering som har sagt både i dag och många gånger tidigare att om vi icke får i gång tillväxten, om vi icke bestämmer oss för att det är kvinnorna, vården och omsorgen som skall få del av det som nu måste växa i ekonomin, kommer vi aldrig att klara vare sig kvinnornas löner eller något annat jämställdhetsområde, som faktiskt kostar mer resurser än vi har i dag. Det är en större hjälp, också för Kommunals kvinnor, än att stå här mitt i avtalsrörelsen och låtsas att jag skulle lägga mig i den. Det tycker jag är litet fräckt.
Herr talman! Nej, jag har ingalunda bett jämställdhetsministern att lägga sig i den pågående avtalsrörelsen. Det jag har efterlyst är visioner för framtiden. När det gäller att få ordning på statsfinanserna har vi precis samma uppfattning. Frågan är om vi inte på något sätt kan komma fram till en annan uppfattning än att det hela tiden skall vara dessa sämst betalda kvinnor som skall betala för saneringen av ekonomin. Här har vi den absolut främsta jämställdhetsfrågan, enligt mitt sätt att se. Där skulle jag vilja se litet mer påtagliga visioner från jämställdhetsministerns sida.
Herr talman! Här talade en representant för ett parti som under tre år i regeringsställning inte använde några politiska möjligheter för detta, utan i stället tyckte att det var viktigare att sänka förmögenhetsskatter eller sänka kapitalskatter. Det tycker jag är ett väl kortsiktigt tänkande och uttryckssätt här i riksdagens kammare. Visionerna är ju det vi pratar om här i dag. Det skall vara halva makten och hela lönen. Man skall ha lika lön för likvärdigt arbete. Både kvinnor och män skall kunna leva som likvärdiga och värdiga föräldrar, med lika rätt och möjligheter till både förvärvsarbete och föräldraskap. Vi skall ha en gemensam offentlig sektor och ett generellt välfärdssystem som utjämnar de ekonomiska ojämlikheterna mellan män och kvinnor. Det är mina visioner. Får vi inte upp tillväxten och dessutom inte vågar och orkar vara ärliga när vi skall använda resurserna, då hjälper vi inte heller de kvinnor inom offentlig sektor som i dag har mycket låga löner och mycket hårda villkor.
Herr talman! Jag skulle vilja höra litet grand vad jämställdhetsministern har för framtidsvision i fråga om vårt samhälle. Kommer det att finnas jobb åt alla 40 timmar per vecka? Jag läste i en artikel i dagens tidning om att kvinnor måste lära om. Jämställdhetsministern har talat att kvinnor vars kontorsjobb hade ersatts av datorer skulle lära sig något nytt. Vi kunde se på TV hur man kunde ersätta dem som sorterar post med nya sorteringsmaskiner. Vi kan se att arbetstillfällena krymper på område efter område till följd av teknisk utrustning. Jag säger inte att det finns någon som helst anledning att man skall göra jobb som maskiner kan göra. Frågan är hur man skall klara det här med jobb åt alla om man, som enligt jämställdhetsministern, absolut inte har råd med arbetstidsförkortning. Jag menar att vi i samhället inte har råd med den arbetslöshet som vi har i dag därför att den kostar mycket pengar. Den kostar i form av socialt lidande, och det gör att människor faktiskt mår dåligt. Det börjar bli dags att dela på jobben och naturligtvis också satsa på vuxenutbildning. Jag vill också fråga om svuxa-bidraget. Kan jämställdhetsministern tänka sig att man inför det som ett behovsprövat bidrag för de kvinnor med barn som i dag inte klarar av att fullfölja sina studier på grund av att bidraget försvann och som sitter med stora skulder? De har lånat till sin utbildning och riskerar därmed att hamna i fällan att de aldrig får något nytt jobb, de kan inte betala tillbaka sina lån. Det skall finansieras hos staten. Jag tycker att denna fråga är viktig.
Herr talman! Jag försökte utveckla min syn på arbetstiderna här nu, och jag har gjort det flera gånger tidigare under året. Jag är övertygad om att många av oss medborgare, inte minst kvinnor och även de flesta män, kommer att värdera tid alltmer, tid till barn, tid till sig själv, tid till att bara finnas och leva. När det gäller arbetstiderna ser jag däremot att den stora förändringen är att låta arbetstiderna följa med i livets olika skeenden, beroende på om vi har barn, hur stora de är, hur livet är för övrigt, i stället för att försöka trycka in - som principen har varit hittills - livet i fasta stela arbetstidsregler. Det är min vision när det gäller arbetstiderna. Jag vill upprepa: Om någon frågar mig vad den viktigaste arbetstidsfrågan är i dag, svarar jag att det är att hjälpa de 120 000 eller 130 000 deltidsarbetslösa som inget hellre vill än att gå upp i tid. Det är den fråga som jag i dag prioriterar mer än något annat. Vad gäller svuxa-bidraget ser regeringen nu över framför allt de ensamstående föräldrarnas ekonomiska situation både när de studerar och när de arbetar. Regeringen kommer mycket skyndsamt att återkomma till riksdagen med förslag. Det berör både komvux, studiestödsområdet och familjestödet. Det gäller en av de mest utsatta grupperna i dag. Till den frågan återkommer vi skyndsamt.
Herr talman! Jag tackar först för svaret om att svuxa i alla fall utreds just nu. Det är en mycket bekymmersam situation för många kvinnor. Jag är litet förundrad över svaret hur vi i framtiden skulle prioritera vår tid. Det skulle bli mer viktigt för oss att ha tid att vara med våra barn osv. Men det är precis det som dessa deltidsarbetslösa kvinnor har gjort. Det är därför de sitter i den fälla som de hamnat i. Man har inte följt upp det med att se till att a-kassa och annat liknande gäller för att de skall kunna stämpla upp till heltid. Man sitter konstant kvar på sin deltid. Det beror just på att de prioriterade sina barn före ett heltidsjobb. Med den risken vågar naturligtvis ingen använda sig av möjligheten att prioritera barnen om man har ett jobb. Den trenden ser vi väldigt tydligt nu. De som har jobb är otroligt rädda om dem. De jobbar ofta mer än heltid för att tillfredsställa arbetsgivaren och se till att de gör ett bra jobb. De som står utanför arbetsmarknaden mår dåligt därför att de inte kommer åt några jobb. Barnen hamnar i någon sorts mellanklass: De föräldrar som är hemma för att de inte har jobb orkar inte riktigt med sina barn, och de som har jobb jobbar så mycket att de inte hinner med sina barn. Den här situationen tycker jag är ohållbar på sikt. Vi måste faktiskt, som jag ser det, dela på jobben, för i det kommande samhället kan det inte finnas 40 timmars jobb till alla. Då kan vi inte skapa det tvåtredjedelssamhälle som vi i rasande takt är på väg mot just nu: En stor grupp människor som är lågutbildade och har låga löner hamnar utanför arbetsmarknaden därför att deras jobb rationaliseras bort. De har ingen möjlighet att komma in därför att de inte har någon studietradition osv. En utredning i somras visade ganska tydligt att det var traditionen och den ort man bodde på som avgjorde om man gick vidare i sina studier. Det är också något som borde ses över och faktiskt borde satsas ordentligt på: att man kan vidareutbilda sig flera gånger under livstiden.
Herr talman! Låt mig bara säga något om deltiden och a-kassan som Marianne Samuelsson nu tog upp. Om man hårdrar mycket kan man säga att vi under senare år haft en utveckling där arbetsgivaren vägrar att tillgodose dessa kvinnors intresse och låta dem gå upp i tid. Staten har då gått emellan och betalat detta via a-kassan, vilket bara har konserverat deltidsarbetslösheten och låtit den växa mer och mer. Den linje som är den enda möjliga för att verkligen i grunden förändra dessa kvinnors situation är att via antingen avtal eller lagstiftning tvinga fram en förändrad arbetsorganisation i de företag och branscher som vi nu talar om. Det är handel, det är kontor, det är Posten, det är statens område och det är kommuner och landsting. Det är den vägen regeringen nu har valt att slå in på när det gäller deltidsarbetslösheten, just för att inte kvinnorna skall tvingas betala detta själva och bära den bördan. Staten skall gå emellan eftersom arbetsgivaren vägrar att organisera arbetet så att också kvinnor har en plats. Det är den lösningen jag tror mest på. Även om jag tror på att arbetstiden kommer att förändras oerhört mycket de år vi har framför oss, vill jag varna för uttrycket "dela på jobben". Det kan lätt låta som om vi som har jobb i dag redan har alla framtidens jobb, så det är dem vi måste dela på. Den stora visionen är väl hur man skall passa ihop den halva miljon människor som i dag står utanför arbetsmarknaden med alla arbetsuppgifter vi ser behöver utföras, i stället för att konservera den arbetsmarknad vi har i dag. Det är min grundläggande syn på det uttryck som Marianne Samuelsson ofta använder: att "dela på jobben". Det tror jag är en konserverande syn, inte minst för kvinnorna.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka Ulf Melin och Björn Samuelson för deras inlägg. Att vara världens mest jämställda parlament förpliktar. Under mitt första riksdagsår har det mesta av arbetet inriktats på att få ekonomin i balans. Det har varit svårt många gånger, speciellt för oss som företräder kvinnorna, men det har varit nödvändigt. Om vi inte har en ekonomi i balans har vi heller inte utrymme för välfärd, framtida reformer och en jämställdhetspolitik värdig Sverige. Detta gäller oavsett om det handlar om fördelningen av resurser till kommuner och landsting för arbetsmarknadsåtgärder, utbildning och kompetenshöjning, för en infrastruktur där Agenda 21 och miljökraven kommer med från början i beslutsfattandet eller för åtgärder i ett integrerat samhälle, där de nya och de gamla svenskarna lever i samma områden och där vi löser problemet med våldet i samhället lokalt och tillsammans. Detta med varannan kvinna i regeringen har gett oss möjlighet att driva kvinnoperspektivet tidigare, redan när propositioner bereds. Några av riksdagens ledamöter säger kanske att det väl inte kan vara så illa att alla frågor inom politiken är jämställdhetsfrågor. Det är naturligtvis rätt, men om jag systematiskt skulle gå igenom riksdagens hela dagordning skulle många frågor vara särskilt intressanta för riksdagens kvinnor. Jag skall nämna några sådana områden som vi kommer att behandla i riksdagen och som står på politikens dagordning. För det första: Det gäller kvinnors arbete. Kommer Kommunals kvinnor att behöva strejka vid varje avtalsförhandling i framtiden för högre löner, eller kommer vi att våga diskutera den strukturella kris som den offentliga sektorn befinner sig i där arbetsvärdering, heltidsarbete och en arbetstidsförkortning är några förslag som skulle kunna göra att dagens lågavlönade kvinnor i framtiden fick både en lön att leva på och också en pension som de kan försörja sig på som gamla. Framtidens välfärd är beroende på om vi tar kvinnornas framtida arbetsmarknadsproblem på allvar. Den frågan kommer att diskuteras mera senare. För det andra: Det gäller tillväxtpropositionen som kommer inom kort. Kommer de frågor som berör kvinnors dubbla lojalitet till offentliga sektorn som arbetsgivare och till vård och omsorg att behandlas? Kommer ett långsiktigt mål att föras fram om var de nya arbetena finns, speciellt för kvinnorna? Hur kan välfärden utvecklas lika och rättvist i framtiden? Kommer en utvärdering av privatiseringar och nya verksamhetsformer att presenteras? För det tredje: Hur klarar dagens kvinnor inflytande och maktfrågorna i samhället? Klarar riksdagen att i fortsättningen driva igenom varannan man i alla styrelser och nämnder? Klarar riksdagen att ställa krav på att statligt finansierade tjänster skall vara lika tillgängliga för kvinnor som för män? Jag tänker då naturligtvis på universiteten och högskolorna där man fortfarande verkar tro att kvinnor inte har rätt kompetens inom den akademiska världen. Är vi i riksdagen beredda att ta steg två i nästa budget? Hur utvärderar riksdagen sitt arbete ur ett jämställdhetsperspektiv? Kommer väljarna att få se något resultat? Jag har försökt att få en sammanställning över de beslut som berör kvinnor och män särskilt. Det svar jag har fått är att sådana sammanställningar gör departementen var för sig. Det kommer inte våra väljare att godta, och inte jag heller. För det fjärde: En av de viktigaste miljöfrågor som kommer att diskuteras i riksdagen under det närmaste året är energin. Här vet jag att de politiska kvinnorna kommer att ta ett stort ansvar när Energikommissionens förslag föreligger. För det femte: Kvinnorna i riksdagen har till och från samarbetat i olika frågor, har det berättats för mig som kom hit först för ett år sedan. Det har gällt frågor om kvinnovåld, barnpornografi, prostitution och andra speciella frågor. Jag hoppas att den återstående delen av perioden skall föra med sig att vi kan öka samarbetet mellan riksdagens kvinnor, också när det gäller hur riksdagens arbete är organiserat. Jag vill ta tillfället i akt och tacka för krokarna som har satts upp i bänkarna för våra handväskor. För många av våra uppdragsgivare, Sveriges kvinnor, är det obegripligt att vi riksdagskvinnor inte samarbetar mera. Jag ser det första resultatet här i dag, att vi har fått ett jämställdhetsblock, även om det inte utgör någon rubrik. Låt oss arbeta under det här året med frågor som förenar oss, Jag inbjuder därför alla riksdagens kvinnor till en första träff nästa vecka den 17 oktober kl. 15.00. På dagordningen står frågan hur vi visar Sveriges kvinnor att världens mest jämställda parlament kan.

Herr talman! Det var väldigt många och viktiga frågor som Inger Segelström ställde i sitt inledningsanförande. Jag tror att det är viktigt att vi gör alla dessa utvärderingar, att vi analyserar den verklighet som vi rör oss i när det gäller såväl jämställdhetsfrågor som alla andra viktiga politiska frågor. Jag säger inte att det är så, men jag är bekymrad för en sak, och det är att ju mer urvattnad och ju mindre betydelse den offentliga sektorn får, ju mer den degraderas, ju mindre inflytande olika parlamentariska institutioner, kommunfullmäktige, landsting och riksdag får, desto högre blir kvinnorepresentationen i dessa verksamheter och institutioner. Gud bevare oss för en sådan utveckling! Det här måste vi hålla ögonen på.
Herr talman! Jag delar Björn Samuelsons oro över den utveckling som vi kan få. Det är därför som det är så viktigt att vi nu verkligen tar de framtida problemen inom kvinnors arbetsmarknad på allvar och att vi uppvärderar det arbete som finns i den offentliga sektorn. Det är A och O för kvinnornas hela framtid. Det var detta som jag försökte att påpeka när det gäller den strukturella kris som jag ser i samhället.
Herr talman! Jag förstod att det var detta som Inger Segelström så att säga satte strålkastarljuset på. Men samtidigt är det oerhört viktigt att vi - utifrån t.ex. LO-kvinnornas rapport - minskar avståndet mellan köksbordet och talarstolen. Om vi inte minskar det avståndet, kan vi när det gäller de parlamentariska institutionerna snabbt möta den otäcka framtidsbild som jag pekade på här.
Herr talman! Det blir nog svårt under de kommande åren, därför att kvinnorna i den offentliga sektorn tjänar mindre än vad männen i den offentliga sektorn gör. Då kan vi inte längre skylla på att det handlar om att den offentliga sektorn har dåligt med pengar. Hur kommer det sig att männen har högre löner och mer betalt? Dessa frågor borde vi ha tagit itu med för 20 år sedan, och vi borde ha kommit till rätta med dessa löneskillnader för tio år sedan. Nu har vi inte pengar, men vi kan inte begära att Kommunals kvinnor skall betala välfärden genom att hålla tillbaka sina lönekrav.
Herr talman! Jag vill först tacka för inbjudan. Det låter ju bra och trevligt med en kvinnoträff där vi kan ta upp och diskutera kvinnofrågor, framtidsfrågor och den fråga som Inger Segelström tog upp om var de nya jobben för kvinnorna fanns. Tittar man på hur arbetsmarknaden ser ut ökar antalet arbeten framför allt inom branscher som söker efter högutbildade. Även inom vård och omsorg krävs det mer kvalificerad och utbildad arbetskraft. Det är då viktigt att vi ser till att det ges möjligheter för kvinnor att vidareutbilda sig. Det är betydligt svårare att vidareutbilda sig om man har en låg inkomst, som många kvinnor inom vården har, på grund av att man aldrig har lyckats att spara ihop till något kapital som kan användas för att läsa vidare. Där finns en bromskloss. Det vore intressant om man inom vårdsektorn införde någon form av bidrag för vidareutbildning. Det finns naturligtvis också andra branscher, bl.a. teknik, som kvinnor skulle behöva komma in i samtidigt som vi måste se till att det kommer fler män till vård och omsorg. Dessa frågor tillsammans med de frågor som Inger Segelström tog upp - jag gladde mig extra över arbetstidsförkortningen, att vi skall få tid för annat - är viktiga framtidsfrågor. Även om Mona Sahlin säger att man absolut inte kan tänka sig att lansera detta med att man skall dela på jobben, tror jag att det blir detta som gäller i framtiden. Som arbetsmarknaden ser ut nu och med de teknikvinster som vi gör, tror jag inte att det blir aktuellt med 40 timmars arbetstid för alla. Då måste vi se till att vi kan jobba, men med kortare arbetstid.